Med anledning av Gustaf von Essens fråga vill jag, innan jag ger ordet till Johan Pehrson, säga att jag helt klart uppfattade det som ett exempel och inte som att det var fråga om att diskutera det enskilda fallet här i kammaren, och därför hade jag inte någon invändning i den frågan. Jag tänker ge ordet till Johan Pehrson som var direkt apostroferad av Gustaf von Essen, så får ni fortsätta debatten sinsemellan - men självfallet inte i det enskilda ärendet.
Fru talman! Ett exempel, säger fru talman, kan man få diskutera även om man anger namn, men man får inte diskutera det enskilda fallet. Jag skulle vilja veta: Var går gränsen därvidlag? Jag uppfattar det ändå så att när man börjar namnge personer för en diskussion här i kammaren är man inne på mer än ett exempel. Då har man ju identifierat en person och den familjens situation, och då är det någonting annat. Jag vill bestämt hävda att det i så fall är en ny princip som knäsätts här i dag.

Jag vill informera kammarens ledamöter, i fråga om de regler som gäller, att kammaren självfallet inte ska gå in på kritik av domstols myndighet eller avgörande handläggning i ett enskilt ärende. Kammaren ska inte heller överlägga om enskilda förhållanden, osv. Det finns även en rad andra detaljer angående detta. Det finns inte några nya regler på det området. Vad det handlar om är möjlighet att lämna ett konkret exempel, däremot inte att gå in på sak och diskutera det enskilda ärendet. Där finns det inte någon ny praxis, Gustaf von Essen, utan vi håller fast vid det som tidigare finns angivet. Om Gustaf von Essen i detta fall har erinran och vidhåller sin synpunkt att Johan Pehrson har överskridit de befogenheterna får Gustaf von Essen på annat sätt anmäla detta. Jag vidhåller att det är viktigt att debatten även framöver håller sig till de generella frågorna. När exempel på enskilda förhållanden tas upp är det fråga om att ge det som ett konkret exempel, inte om att gå in i en debatt om det enskilda ärendet. Har Gustaf von Essen ytterligare något att anföra i den frågan? Annars hänvisar jag till möjligheten att återkomma i annan form i den frågan.
Fru talman! Om man nämner ett exempel bör man inte nämna något namn, man kan ändå ta ett exempel. Det är nog det som avses. Börjar man här i riksdagen att nämna namn på enskilda personer som får tjäna som exempel är man ute i en grå sektor. Jag undrar hur detta ska tolkas, och jag är gärna beredd att underhand överlägga om detta. Jag tycker att det är allvarligt om olika namn på personer ska figurera i riksdagsdebatten, även om det bara är exempel.
Fru talman! Jag ber Gustaf von Essen om ursäkt om det känns som om jag har dragit in ett enskilt ärende för att jag har velat debattera detta. Min avsikt var att ge ett mänskligt exempel, men med tanke på den känslighet som frågan väcker när vi pratar om människor och inte statistik vill jag gärna understryka att jag inte tänker upprepa detta och inte använda några namn. Men jag kommer att prata med Gustaf von Essen om detta i fortsättningen, så att inte ett eventuellt misstag har begåtts.
Fru talman! Det är nog bra, tror jag, om vi oberoende av de exakta formuleringarna och av hur fru talman tolkar dem, är överens om att vi inte ska kasta ut enskilda fall och namnge dem i debatten. Jag har också mängder av sådana som jag kan åberopa som exempel åt andra hållet från min tid i Utlänningsnämnden. Jag vet ju hur svårt och känsligt det är att diskutera sådana här saker offentligt eftersom det alltid finns så mycket mer bakom de här ärendena än vad man kan läsa sig till i tidningar. Därför är det väldigt viktigt att man håller namn utanför. Jag tror att det är bra om vi kan komma överens om det.

Fru talman! Ärade kamrater och åhörare! Miljöpartiets politik bygger på fyra solidariteter. En av dem är solidaritet med världens folk. Allra bäst vore det naturligtvis om människor slapp att fly. Men om man nu blir tvungen till det ska vi ta emot med öppna armar och ge lika förmåner som för medborgare i Sverige även under den tid man söker asyl. Ibland misstänker jag att syftet med att vara mer restriktiv vad gäller förmåner är att man tror att människor ska återvända till sina länder lite fortare. Jag och Miljöpartiet menar att det är precis tvärtom. Tar man emot med öppna armar, ger man möjlighet att bearbeta traumatiska upplevelser, ger man utbildning så kan och vill människor återvända till sitt ursprungsland så snart det går att återvända. Den önskan är så stark att den överbryggar allt möjligt annat. Det såg vi efter Kosovo. Det var många som återvände t.o.m. innan det hade sagts att det var säkert att återvända. Man visste att det var minerat, men man återvände trots varningar. Så stark är önskan att återvända. Jag tror att här kan man arbeta mycket förebyggande genom att inte vara restriktiv. Vi har råd med det i Sverige. Vi är ett rikt land. Det här är viktigt. Det är också en helhet att arbeta utrikespolitiskt förebyggande. Jag tackar så mycket för att statsrådet är här. Jag kommer att ställa en fråga, men det gör jag i slutet av mitt anförande. I interpellationsdebatten häromdagen tog jag upp begreppet humanitet och gör det nu igen. Nu har Gustaf von Essen gått från kammaren, men jag tänkte på vad han sade i sitt anförande om att man inte får ge uppehållstillstånd på grund av att situationen är eländig utan att man måste använda sig av det juridiska begreppet humanitet. Sedan är det fler som har pratat om det. Jag hade också tänkt ge ett exempel, men jag vet inte hur känsligt det är med exempel. Vi har ju ganska nyligen läst om ett exempel i en tidning där man använder begreppet humanitet mycket konstigt. Jag tycker också att det är lite ledsamt om vi inte ska få använda exempel. Då planar man ut debatten och den blir väldigt färglös och många gånger även mycket svår att förstå. Kanske har man t.o.m. för avsikt, om man låter bli att nämna exempel, att skyla över saker och ting. Jag avstår från exempel, men jag tror att ni alla förstår vad jag pratar om när jag menar en stor familj som det stått mycket om i tidningarna. I samband med att jag tar upp begreppet humanitet vill jag uppehålla mig vid begreppen återvandring och återvändande som jag har tagit upp i min motion. Svenska myndigheter använder termen återvandring när det handlar om personer som har uppehållstillstånd i Sverige och som väljer att flytta tillbaka till hemlandet. All annan flytt tillbaka till hemlandet kallas återvändande vare sig det är frivilligt eller inte, dvs. även när det gäller personer som nekas asyl eller uppehållstillstånd. Vi vill lyfta fram och uppmärksamma det här språkbruket. Slutsatsen blir att om inte den avvisade går under jorden eller tar till våldsamt motstånd betraktas det som om personen frivilligt har återvänt, oavsett de faktiska omständigheterna. utvecklat former för att i samarbete med internationella organisationer och humanitära enskilda organisationer etablera integrerade program för dem som återvänder självmant. Vi tycker att man måste vara försiktig så att programmen inte innehåller moment av övertalning eller hot. Jag vill också nämna frågan om återtagande. Det kan vara svårt att återvända till vissa länder, både för ländernas egna medborgare och för tredjelandsmedborgare. Det kan handla om praktiska hinder och problem med att indentifiera personer och att få resehandlingar utfärdade. Det kan också handla om en medveten strategi från vissa länder att vägra återta egna medborgare. I syfte att lösa sådana svårigheter för Utrikesdepartementet givetvis en aktiv dialog eller ingår återtagandeavtal med andra länder. Det är väldigt viktigt. Vi vill påpeka vikten av att Utrikesdepartementet noga tar reda på vilka förhållanden den enskilda personen återvänder till. På grund av detta vill jag yrka bifall till vår reservation nr 30. Den hänger ihop med reservation 21. Den behandlar just frågan om vad det är flyktingar återvänder till. Här kommer nu den fråga som jag förut ställde till statsrådet i interpellationsdebatten. Jag fick inte direkt något svar då. Jag fick svaret att man har dialog med flyktingarna här i Sverige innan de åker hem. Men jag undrar hur man följer upp och tar reda på hur det går för dem som säger: Jag törs inte åka hem. Jag är rädd att bli förföljd. Jag kan bli torterad. Jag kan bli dödad. Hur mycket tar man reda på vad som egentligen händer och har hänt? Jag vet att Invandrarverket har en person anställd i Kosovo för att följa upp förhållandena. Det är bra, men det är väldigt lite. Jag tycker att det här är en stor fråga. Det handlar inte bara om Kosovo, utan uppföljningen är mycket viktig även för kommande beslut av mänskliga skäl. Jag vill också ta upp frågan om de ryska judarna. Vi har här ett särskilt yttrande. Ryssland som beviljats asyl i Sverige minskat. I vårt utskott hade vi besök av judiska församlingen. Det visade sig att det är en ganska stark förföljelse i Det sorgliga är att man här i Sverige säger att det är svårt att gör något åt detta eftersom ryska staten inte officiellt stöder och sanktionerar förföljelse av judar. Samtidigt säger man att samhället är i stark upplösning. Man kan då undra hur de över huvud taget ska kunna ge något skydd. Jag reagerade också över att man frågade varför det inte var anmält till polisen. Det är en konstig fråga eftersom man helt enkelt inte vågar anmäla till polisen. Detta har vi ett särskilt yttrande om. Allra sist kan jag inte låta bli att yrka bifall till vår reservation som handlar om barnkonventionen. Det är ett måste, som absolut ska vara med i alla sammanhang. Det är reservation nr 28. Avslutningsvis vill jag berätta en sannberättelse, vilket jag hoppas inte ska vara förbjudet. Jag bor i Borlänge. Där hände en väldig tågolycka häromsistens. Nu blev den inte så väldig på grund av skickligt arbete och en stor portion tur. Det var ett gasoltåg som spårade ur. Det område där jag bor blev evakuerat. Jag flyttades till ett icke evakuerat område efter några dagar. Det var ändå så farligt att vi inte fick någon post eller tidningar, eftersom varken post eller tidningsbud vågade gå in i området. Av dem som blev evakuerade har jag hört många säga: Det här var nyttigt. Är det kanske lite åt det här hållet det kan vara att vara flykting? Många sade: Det här var i alla fall väldigt mycket bättre. Jag kunde språket. Jag hade vänner kvar. Allting var ändå sig likt. Jag hade tid att välja ut saker att ta med mig. Det var bra att många tänkte så. Det kanske kan vara lite åt det här hållet det känns att plötsligt vara tvungen att lämna det som är mitt. Tack!

Fru talman! I den skrivelse som regeringen nu lämnat till riksdagen beskrivs utförligt Sveriges internationella flyktingpolitiska arbete och migrationspolitiken i EU-samarbetet. EU:s länder har ju ännu ingen gemensam migrationspolitik. Men det extra toppmötet i Tammerfors i oktober 1999 då EU:s stats och regeringschefer för första gången diskuterade asyl och migrationsfrågor var uppenbarligen ett genombrott. Ett gemensamt europeiskt asylsystem ska upprättas, grundat på den absoluta respekten för Genèvekonventionen. Sverige ska naturligtvis fortsätta sitt arbete med att värna asylpolitiken och respekten för de mänskliga rättigheterna som också utgör grunden för en framtida gemensam migrationspolitik. Sverige åtnjuter stor respekt i Europa för sin migrationspolitik och är och ska vara pådrivande i arbetet för en human, solidarisk och konsekvent flyktingpolitik i Europas länder. Den information som socialförsäkringsutskottet fortlöpande får från UD visar också att Sverige ligger i fronten när det gäller arbetet med de migrationspolitiska frågorna inom EU. Fru talman! Det pågår två slags flyktingpolitiska debatter i vårt land. Den ena förs i massmedierna på ledarsidor av etablerade debattörer och vissa politiska partier och organisationer. Där hävdas det att Sverige för en hårdnande flyktingpolitik. Den andra debatten förs ute i landet på möten, på arbetsplatser och på insändarsidorna. Där hävdas det motsatta, dvs. att Sverige har en alltför generös flyktingpolitik. De här debatterna ställer framför allt två krav på flyktingpolitiken. Den ska för det första vara generös och human och vara ett uttryck för att det är en mänsklig rättighet att söka asyl. Den måste för det andra vara tydlig och konsekvent. Politiken måste vara trovärdig och legitim annars riskerar vi att solidariteten, som är den humana flyktingpolitikens förutsättning, urholkas. Den nuvarande svenska migrationspolitiken infördes den 1 januari 1997. Från det datumet gäller också en vidare tolkning än tidigare av Genèvekonventionen, och vägledning för den svenska tillämpningen kan hämtas från UNHCR:s handbok. Lagen ändrades också så att bl.a. begreppen de facto-flykting och krigsvägrare togs bort och ersattes av mer preciserade regler för vilka utöver konventionsflyktingar som har rätt till skydd. Förutom flyktingar enligt Genèvekonventionen kan uppehållstillstånd ges till personer som riskerar dödsstraff, kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig behandling, personer som flyr på grund av väpnad konflikt eller miljökatastrof samt personer som förföljs på grund av kön eller homosexualitet. Utlänningslagen kompletterades också med en portalparagraf som säger att vid prövning av uppehållstillstånd ska hänsyn tas till barns hälsa och utveckling och barnets bästa, vilket inte är detsamma som att alla barn ska stanna i Sverige. Människor som har behov av skydd och som söker asyl i vårt land ska veta att de får det enligt vår lagstiftning och enligt de konventioner som Sverige har anslutit sig till. Människor som inte har behov av skydd ska också veta att de inte kan tas emot och varför och också respektera våra lagar och lämna landet. Om vår lagstiftning är otydlig kan det leda till att människor som inte har tillräckliga asylskäl lockas till Sverige. Den nuvarande lagstiftningen har funnits i cirka tre år och det förekommer en del utredningar och utvärderingar. Detta beror inte på att lagen är dålig, men det fanns ett antal frågor från Flyktingpolitiska kommittén som krävde vidare beredning. Därför tillkom NIPU-utredningen eller Kommittén om ny instans och processordning i utlänningsärenden, som den egentligen heter. NIPU-utredningen överlämnade i februari för drygt ett år sedan sitt slutbetänkande Ökad säkerhet i rättsprocessen till regeringen. I den utredningen föreslogs bl.a. en ny instansordning för att, som framgår av betänkandets titel, ytterligare stärka rättssäkerheten. Det beslut som riksdagen nyligen fattade angående anknytning genom äktenskap eller samboförhållande var en del av NIPU:s arbete. Det som återstår för regeringen att ta ställning till är instans och processordningen. Riksdagen har tidigare beslutat om en utredning om anhöriginvandringen. Statens invandrarverk har numera övertagit ansvaret för förvarsverksamheten och även huvudansvaret för återvändande och verkställigheter, vilket har visat sig vara mycket bra för verksamheten. Verket har noggrant planerat och genomfört hemresorna på ett för utlänningen humant och bra sätt. Betydligt fler än tidigare har valt att lämna landet självmant. Antalet ärenden som har överlämnats till polisen och där polisen verkställt avvisningsbesluten har också minskat. Fru talman! Till betänkandet har fogats 30 reservationer och 2 särskilda yttranden. Jag ska kommentera några av dem, och jag ska också ställa några frågor med anledning av reservationerna. Folkpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet påstår i en gemensam reservation att den lagstiftning som trädde i kraft den 1 januari 1997 inneburit stora inskränkningar i den svenska lagstiftningen. Min fråga är: Vad är det för stora inskränkningar? I samma reservation kräver ni "en samlad översyn av svensk flyktingpolitik, som kan möta kraven på en generös, solidarisk och human svensk flyktingpolitik i Europa". Menar Folkpartiet att Sverige i dag har en ogenerös, osolidarisk och inhuman flyktingpolitik? Menar Kristdemokraterna att Sverige har en ogenerös, osolidarisk och inhuman flyktingpolitik? Menar Miljöpartiet att Sverige i dag har en ogenerös, osolidarisk och inhuman flyktingpolitik? Fru talman! Det finns många myter om svensk flyktingpolitik. En sådan gäller viseringen. Viseringshantering är inte någon enkel fråga. Beslut om förändringar i viseringsregler innefattar en rad olika avvägningar av utrikespolitisk, inrikespolitisk, handelspolitisk och turistpolitisk karaktär. SIV:s styrelse, som har ansvaret, diskuterar fortlöpande viseringspraxis för olika länder. Utgångspunkten när det gäller viseringsansökningar är att de ska prövas i generös och positiv anda och inte i onödan ska hindra människor från att besöka varandra. Det övergripande målet ska vara att skapa så stor frihet för rörelse över gränserna som möjligt. Men mot önskemålet om fri rörlighet måste ställas nödvändigheten av en reglerad invandring. De riktlinjer som utvecklats genom praxis innebär i huvudsak att det är den sökande som ska göra troligt att syftet med resan är ett besök och ingenting annat. När det gäller att besöka en nära anhörig som är svårt sjuk beviljas visering regelmässigt, likaså när det gäller att närvara vid en nära anhörigs begravning. Svåra ärenden att avgöra är naturligtvis sådana där den sökande kommer från ett land som man av erfarenhet vet att man har en synnerligen hög frekvens av avhopp från och där det samtidigt finns starka humanitära skäl för ett släktbesök. Men de riktlinjer som i dag gäller är att hanteringen ska vara generös och att visering ska beviljas även för s.k. högriskgrupper om det finns starka humanitära skäl, t.ex. svår sjukdom, dödsfall inom familjen eller liknande skäl. För närvarande beviljas ca 85 % I reservation nr 20 av Folkpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern påstås att om viseringspraxis för släktbesök var mer human och generös, skulle många anhöriga inte ansöka om uppehållstillstånd när de egentligen bara vill hälsa på. Detta påstående är inte sant. Situationen i världen är i dag sådan att många vill lämna sina hemorter för att skapa sig en bättre tillvaro i Europa eller västvärlden i övrigt, av såväl politiska och sociala som ekonomiska skäl. En del använder sin visering för att efter inresa ansöka om uppehållstillstånd. I verkligheten är det så att många först ansöker om uppehållstillstånd och får nej därför att de inte har tillräckliga skäl för ett uppehållstillstånd. Då söker man i stället visum för besök. Om man får det och kommer till Sverige så hoppar man av. Miljöpartiet påstår man att den skyddsparagraf som infördes 1997 och som gäller rätt till skydd för den som på grund av kön eller homosexualitet känner välgrundad fruktan för förföljelse är en särlösning som inte haft några positiva effekter. Vilka är då de negativa effekterna? Reservanterna vill att Genèvekonventionens flyktingbegrepp vidgas så att det omfattar också förföljelse på grund av kön eller homosexualitet. Sedan gammalt har Sverige gett en fristad åt personer som riskerar allvarligt straff eller förföljelse på grund av kön eller homosexualitet. Uppehållstillstånd gavs tidigare av humanitära skäl. Regeringen gör eller gjorde den bedömningen att de inte kan rymmas inom flyktingkonventionen därför att dessa personer inte kan bedömas som tillhöriga viss folkgrupp men att de ändå bör ha ett starkt skydd, och därför finns den särskilda skyddsregeln. Men i dag är det så att många kvinnor och homosexuella som kan komma i fråga under den här paragrafen också faller under flyktingkonventionen och får uppehållstillstånd som konventionsflyktingar. De får då flyktingstatus och ett bättre skydd än om uppehåll beviljats enligt könsparagrafen och syns därmed inte i statistiken över sådana uppehåll. Man har med andra ord ett dubbelt skyddsnät. Många kvinnor vill dessutom inte att det ska bli känt att de har blivit utsatta för sexuellt våld, och därför vill de inte att könsparagrafen ska ligga till grund för uppehållstillstånd. Fru talman! I frågan om avvisning-utvisning begär Kristdemokraterna och Miljöpartiet att svenska myndigheter ska kontrollera vilka förhållanden en asylsökande som fått avslag återvänder till, så att den återvändande inte automatiskt överlämnas till passpolisen i hemlandet. Invandrarverket beaktar i allra högsta grad de sökandes integritet när de gör efterforskningar i hemlandet, och man är också mycket medveten om att många inte vill väcka uppmärksamhet vid hemkomsten. Bl.a. därför är den normala rutinen numera vid avvisning-utvisning att personen eller personerna reser tillbaka på egen hand. Eskort följer med när myndigheterna inte litar på att personen faktiskt åker ända hem eller om transportföretaget kräver att eskort medföljer eller erfarenheten visar att det krävs en myndighetsperson för att hjälpa den avvisade vid gränskontrollen. Jag bör kanske också påpeka att enligt vår lagstiftning får ingen skickas hem som riskerar dödsstraff, orimliga fängelsestraff, tortyr eller annan omänsklig behandling vid hemkomsten. Fru talman! Jag vill avsluta med att påstå, trots eller kanske på grund av 30 reservationer, att Sverige har en human flyktingpolitik med en helhetssyn där asylrätten är en viktig del. Jag yrkar härmed bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag vill först och främst biträda Maud Björnemalms resonemang om viseringsfrågorna. Jag har samma uppfattning som hon i det sammanhanget. Sedan vill jag återkomma till mitt anförande. Jag nämnde att Maud Björnemalm för ett år sedan i talarstolen krävde, eller framförde ett starkt önskemål om, att en kommande utredning om anknytnings och anhöriginvandring också skulle ta upp frågan om försörjningsansvar. Det uttalandet var klockrent och tydligt. Vi väntar nu efter 13, 14 månader på denna utredning. Jag vill fråga Maud Björnemalm om hon fortfarande står fast vid kravet att en kommande utredning också tar upp försörjningsansvarsfrågan på det sätt hon krävde förra året. Det har sedan också varit utgångspunkt för utskottets ställningstagande i det betänkande som vi i dag diskuterar.
Herr talman! Det är riktigt som Gustaf von Essen säger. Det var för ett år sedan när utskottet i kammaren behandlade det årets skrivelse. Utskottet gjorde då ett tillkännagivande när det gällde anhöriginvandringen. Jag framförde då synpunkter på att det skulle vara en parlamentarisk kommitté, därför att jag ansåg att frågorna var så svåra och så känsliga att de behövdes diskuteras med riksdagens samtliga partier. Jag tycker också att man i det sammanhanget förutsättningslöst skulle utreda frågan om försörjningsansvaret. Min bakgrund till det var att alltfler EU-länder har ett försörjningsansvar. Danmark hade infört ett försörjningsansvar. Jag tyckte då, och tycker, att det var bättre att vi själva kunde förutsättningslöst diskutera hur vi vill ha det och hur vi såg på frågan om försörjningsansvar, och om det var förenligt med svensk samhällssyn. När det gällde frågan från Gustaf von Essen i utskottet svarade jag att frågan processades i Regeringskansliet, och jag kunde inte garantera resultatet, men vad jag hade erfarit fanns frågan om försörjningsansvar med i processen. Det är Regeringskansliet som fortfarande äger frågan.
Herr talman! Det är hedervärt av Maud Björnemalm att vara schyst och stå fast vid det uttalandet från förra året. Då får vi bara avvakta och se om hon blir överkörd av regeringen.
Herr talman! Maud Björnemalm påstår att vi kristdemokrater tycker att Sverige från år 1997 inte har en human flyktingpolitik. Vi påstår fortfarande att sedan år 1997 är det en försämring i jämförelse med tidigare bestämmelser. Bestämmelsen om den s.k. sista länken togs bort, vilket vi kristdemokrater motsatte oss. Den bestämmelsen gav t.ex. gamla föräldrar möjlighet att kunna besöka eller återförenas med sina barn. Av den anledningen tycker vi att man inskränkt lagen, dvs. bestämmelsen om sista länken togs bort.
Herr talman! I den flyktingpolitiska kommitténs arbete ingick att se över frågan om anhöriginvandring. Man ska komma ihåg hur det var vid den tidpunkten. Sverige befann sig i en ekonomisk kris, och vi hade en oerhört stor anhöriginvandring. Då handlade det inte bara om sista länken. Det handlade om att t.ex. båda föräldraparen kunde få komma även om de hade barn kvar i hemlandet och sin försörjning ordnad i hemlandet. Även om de kanske hade barn i något annat land och barn i Sverige var det upp till föräldrarna att själva välja var de ville bo. Det kan man tolka på vilket sätt man vill. Merparten av föräldraparen kom till Sverige. I vårt arbete beslöt vi att stänga till dörren. Den var vidöppen. Vi hade kanske inte tänkt att stänga dörren helt, men i varje fall att dra till dörren lite mer på glänt. Nu har vi sett resultatet av den åtstramning som gjordes. Både jag och andra har fått telefonsamtal. Det har gjort att utskottet begärde en utredning för att se hur verkligheten såg ut och inte bara göra den bedömningen utifrån stora tidningsrubriker. Det var ett enigt utskott som begärde den utredningen av regeringen. Vi får väl vänta och se hur det verkligen ser ut.

Herr talman! Jag förstår precis vad Maud Björnemalm menar. Jag undrar om Maud Björnemalm tänker verka för att regeringen ska kunna öppna dörren lite mer på glänt. Den var uppenbarligen på glänt, men kommer Maud Björnemalm att verka för att kunna öppna dörren lite mer? Maud Björnemalm nämnde i anförandet släktbesök och visum. Jag tycker själv att det är konstigt att man påstår att de som skulle vilja komma hit först har sökt asyl eller uppehållstillstånd och har nekats. Sedan kommer de tillbaka till sina hemländer och söker visum, och så nekas de visum. Det är faktiskt väldigt många som nekas direkt från första gången när de söker visum från sina hemländer. Jag har väldigt svårt att förstå detta. Vi vet att konsekvensen av att länder drabbas av krig är att det blir många som söker asyl här. Från de länderna har man väldigt svårt att komma hit och besöka sina barn som redan finns här. Jag undrar om man kan jobba lite mer för att föräldrar eller släktingar även från krigshärjade länder ska kunna komma hit och hälsa på, fast de inte har för avsikt att hoppa av.
Herr talman! Jag vill fortsätta där jag slutade. Magda Ayoub talar om stora inskränkningar i flyktingpolitiken. Jag tycker kanske att det är att ta till väl stora ord att tala om att stora inskränkningar har gjorts i svensk flyktingpolitik om det gäller det som föranledde att utskottet begärde en anhörigutredning. Dessutom har Magda Ayoub inte svarat på min fråga om Magda Ayoub anser att Sverige för en ogenerös och inhuman flyktingpolitik. Sedan har jag alldeles nyligen redogjort för vad som gäller för viseringar. Jag ser därför ingen anledning att återupprepa det. Man söker uppehållstillstånd från sitt hemland. Får man då avslag på uppehållstillståndet begär man visum för att besöka Sverige, och tyvärr hoppar många av.
Herr talman! Jag vill svara Maud Björnemalm att jag tycker att invandrings och flyktingspolitiken inte är alldeles generös, inte alldeles solidarisk och inte alldeles human. En av våra reservationer handlar t.ex. om Dublinkonventionen. Varje medlemsstat har rätt att med den asylsökandes samtycke pröva en ansökan även om denna prövning inte åligger staten enligt Dublinkonventionen. Det använder vi oss inte alltid av, utan vi har i stället avtal med t.ex. Danmark och Tyskland. Det är inte generöst. Med tanke på flyktingarna från Kosovo: här fick barnen gå och vänta på att bli utvisade eller söka asyl, med t.ex. sämre skolgång och sämre gymnasieskola. Det är inte humant, och det är inte generöst. Beträffande kontrollen av de avvisade flyktingarna och vad de ska återvända till är det väldigt lätt att skylla på att man begår integritetsbrott om man inte vill ta reda på hur folk får det och hur det går för dem. Man skulle gladeligen kunna fråga: Får vi ta reda på hur det går för dig när du kommer hem? Man tar inte alltid hänsyn till barn. Jag ska inte nämna några namn, men vi har sett många sådana exempel. När man inte tar hänsyn till barn är det inte generöst, inte solidariskt och inte humant. Jag vill fråga tillbaka: Vad menas med att trots 30 reservationer, eller på grund av 30 reservationer, är det här ett bra betänkande? Jag kände att det var ganska anmärkningsvärt att det var så många reservationer som 30 - dock inte av socialdemokrater och moderater.
Herr talman! Jag sade att trots de 30 reservationerna, eller på grund av de 30 reservationerna, anser jag att Sverige har en human flyktingpolitik, med en helhetssyn där asylrätten är en viktig del. Det var oerhört intressant att höra att Miljöpartiet anser att vi för en ogenerös, osolidarisk och inhuman flyktingpolitik. Min fråga blir då: Är Kerstin-Maria Stalin och Miljöpartiet för en reglerad invandring? Om man har en reglerad invandring ställer det ju krav på lagar och regler när det gäller vilka som ska ha rätt till uppehållstillstånd i Sverige.
Herr talman! Vi är motståndare till reglerad invandring och vill ha en mycket friare invandring sedan ganska lång tid tillbaka. Det vet Maud Björnemalm. Det är inget konstigt. Det finns viss solidaritet, viss generositet och viss humanitet, men vi anser att det brister mycket i de avseendena.

Herr talman! Först vill jag ställa en fråga till Maud Björnemalm, och det gäller portalparagrafen om barnens bästa som är införd i utlänningslagstiftningen. Maud Björnemalm säger att alla barn inte kan få stanna här i Sverige. Jag skulle vilja veta hur Maud Björnemalm ser på den utredning som Utrikesdepartementet har gjort på uppdrag av regeringen där man har utvärderat just portalparagrafen. Utredningen visar att t.ex. ensamkommande föräldralösa barn har väldigt svårt att få komma till Sverige, t.ex. till en syster. Det är samma sak med barn vars ena förälder i hemlandet har dött och andra föräldern har uppehållstillstånd i Sverige. Det är samma sak där. Jag skulle vilja veta hur Maud Björnemalm ser på den utredningen. Maud Björnemalm ställde frågor till mig - antar jag, eftersom jag är den som står bakom reservationen vad gäller förföljelse på grund av kön eller homosexualitet. Jag ska försöka svara. Antingen förstod inte Maud Björnemalm vad jag sade i mitt inlägg, där jag ägnade säkert hälften åt just denna paragraf, eller också satt hon och tänkte på något annat. Först vill jag säga att man i utlänningslagen inte talar om tillhörighet till en viss folkgrupp, utan tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Det är någonting helt annat. De negativa effekterna med en särlösning, som 3 kap. 3 § första stycket 3, är att kvinnors asylskäl inte blir synliggjorda. De får alltså sämre förmåner om de får uppehållstillstånd på grund av denna särparagraf än andra, och då är det diskriminering av kvinnor. Vi har undertecknat internationella konventioner som säger att vi inte ska diskriminera kvinnor utan tvärtom avskaffa all slags diskriminering av kvinnor.
Herr talman! Jag får ta upp det som Ulla Hoffmann sade sist, eftersom det var bara det jag hörde. Jag har nyss stått här och sagt att kvinnor som har varit utsatta för sexuellt våld och homosexuella har ett dubbelt skyddsnät. Dels finns den speciella skyddsparagrafen, dels faller många under flyktingkonventionen och får på det sättet flyktingstatus och ett bättre skydd än om uppehållstillstånd beviljas enligt könsparagrafen. Det där har Ulla Hoffmann och jag diskuterat så många gånger, och ingen av oss är tydligen beredd att ge sig. Jag har försökt förklara vad som ingår i både skyddsparagrafen och flyktingkonventionen när det gäller den här gruppen. Regeringen har gjort den bedömningen att den inte kan rymmas inom flyktingkonventionen. Jag vet också att Ulla Hoffmann har tagit upp det här när vi i utskottet har haft besök från UD, som har förklarat att det inte är Sveriges högsta prioritet att få in det under Genèvekonventionen.
Herr talman! Det var en historieskrivning som jag inte riktigt känner igen. Svaret från Utrikesdepartementet när jag ställde min fråga om Sverige tänker driva kvinnors asylskäl i EU var att det inte var den högsta prioriteringen. Då diskuterade vi inte Genèvekonventionen och utvidgningen av den över huvud taget. Det är riktigt, som Maud Björnemalm säger, att vi har diskuterat det här fram och tillbaka. Och skam den som ger sig! Jag tänker inte ge mig. Vi har nu kommit så pass långt att Invandrarverket kommer att få i uppgift att utbilda handläggarna i just vad kvinnors asylskäl är. Kvinnors asylskäl är inte bara systematiska våldtäkter, även om det är grovt nog. Som Maud Björnemalm själv sade är inte kvinnor beredda att ställa sig vid gränsen och skrika "jag har blivit utsatt för systematisk våldtäkt". Det behövs en särskild samtalsteknik för att få kvinnor att berätta vad de har varit med om. Kvinnors asylskäl handlar också om, som jag framförde, att det är en politisk åsikt att vägra bära slöja. Det är någonting som Sverige borde erkänna. Det skulle göra det mycket enklare om vi kunde vidga tolkningen av Genèvekonventionen, i stället för att lägga det i en särparagraf som innebär att de kvinnor som får uppehållstillstånd med stöd av särparagrafen får sämre förmåner än de män som oftast får skydd av t.ex. Genèvekonventionen eller den tolkning av flyktingkonventionen som vi gör.
Herr talman! Jag tycker också att det är bra att Invandrarverket ska arbeta just med kvinnors speciella asylskäl, utforma arbetssätt och arbetsmetoder och utbilda personal för de här frågorna. Verksamheten utvecklas ständigt, och man förfinar instrumenten på olika sätt. I det fallet har Ulla Hoffmann och jag samma åsikt.
Herr talman! Jag ska försöka svara på Maud Björnemalms frågor. Det mesta är relativt här i världen, så även svensk flykting och asylpolitik. Jämfört med tidigare tycker jag att svensk sådan politik inte är helt generös och inte helt solidarisk. Jämfört med i många andra länder är det naturligtvis ganska bra i Sverige. I fråga om flyktingpolitiken är human eller inte vill jag inte gå in på några exempel med namn. Men jag kan säga att det finns många människor som kommer i kläm i den svenska politiken i dag. Detta gör mig och många andra ganska upprörda och ledsna, och då försöker vi förändra det. Vi använder då kanske begrepp som att det är ett inhumant system som leder fram till detta. Det här med visering är intressant. Jag tänkte fråga Maud Björnemalm hur hon ser på det faktum att många människor som lever i vissa länder betecknas som högriskgrupper. Varför utgör de högriskgrupper? Är det därför att de lever under ett förtryck, eller därför att de inte lever under ett förtryck? Är det mest logiska då att se till att dessa människor absolut inte har en chans att komma till vårt land eller andra länder? Eller kan man försöka vända perspektivet och säga att just de människorna kanske i alla fall skulle få en chans att få sin sak prövad just i Sverige och att det är de själva som får bestämma om de ska söka asyl eller inte?
Herr talman! När det gäller det man kallar högriskgruppen är det så här, Johan Pehrson, att avhoppsfrekvensen är mycket stor från vissa länder. Det är där som det råder tveksamhet när det gäller visum, och man får göra en bedömning. Som jag sade är huvudinriktningen att det ska vara en generös bedömning. När det gäller släktbesök och allvarliga sjukdomar eller dödsfall inom familjen beviljas visumansökningar för besök i Sverige. Johan Pehrson och Folkpartiet tycker att vi har en ogenerös, osolidarisk och inhuman flyktingpolitik. Vad är då en generös, solidarisk och human flyktingpolitik med Folkpartiets ögon sett? Är Folkpartiet för en reglerad invandring, Johan Pehrson, eller är ni också - som Miljöpartiet - för en fri invandring?
Herr talman! Vi är för en reglerad invandring. Vi tycker dock att dagens regler är alldeles för hårda. Även med vår politik skulle det bli gränsdragningar, men det skulle inte bli de uppseendeväckande fall som vi kan läsa om nästan dagligen där människor far väldigt illa. Det skulle finnas fall där människor skulle uppleva sig fara illa, men vi skulle inte dra gränserna så snävt som i dag. Vi kan bara ta ett exempel: hur vi behandlar barn. Barnkonventionen blir nästan ett skämt, så som man pratar om den, när den inte tillämpas. Det finns gott om exempel på hur barn faktiskt far illa i Sverige trots att vi har en portalparagraf. Jag vill vidare återkomma till frågan om högriskgrupper. Det finns nästan groteska beskrivningar i vissa papper som man kan få tag i. Det står vilka rekommendationer man ska göra. Man pekar ut vissa etniska minoriteter och säger att man ska vara väldigt försiktig med att ge personer ur dessa grupper visum, beroende på att de kan hoppa av. Är det inte så att de grupperna är väldigt utsatta? Det blir ologiskt. Man ska kalla sig human, men de som har det allra svårast i en stat ska inte få chansen att komma hit annat än vid någon nära anhörigs dödsfall. Det blir nästan absurt. De kan kanske få komma hit medan någon släkting lever.
Herr talman! Om det är som Johan Pehrson säger och han stöter på groteska exempel tycker jag att det ska anmälas till Invandrarverket. Det är i så fall Invandrarverkets generaldirektör som borde ha de anmälningarna. Så får det diskuteras i styrelsen, som har ansvaret för visumpraxis här i landet. Det samma gäller om Johan Pehrson har gott om exempel på att barn blir illa behandlade. Det är ingenting som Johan Pehrson ska behålla för sig själv och använda i lite svepande formuleringar i denna debatt. Om barn behandlas illa och misshandlas ska det anmälas. Att misshandel och annan dålig behandling av barn ska anmälas har vi faktiskt en lag om.

Herr talman! I globaliseringens tidevarv är migrationen - människors rörlighet över gränserna - ett alltmer naturligt inslag. Många svenskar - inte minst våra ungdomar - söker sig ut i världen för att studera, arbeta och leva i andra länder. Samtidigt söker sig många människor från andra länder till vårt land av olika orsaker. I denna årliga riksdagsdebatt kring migrationspolitiken får vi en möjlighet att diskutera de regler som ska gälla för framför allt invandringen till vårt land och Europa. I Sverige råder stor enighet om en migrationspolitik präglad av humanitet och rättssäkerhet. Vi har ett nationellt ansvar för en sådan politik, men även ett gemensamt europeiskt och globalt ansvar för att upprätthålla respekt för asylrätten som en del av en internationell rättsordning, där vi verkar för att respekten för mänskliga rättigheter ska få en starkare ställning. Under mottot "Ett Europa för frihet, säkerhet och rättvisa" enades Europas stats och regeringschefer på Europeiska rådets möte i Tammerfors i november förra året om att på Amsterdamfördragets grund utveckla en gemensam europeisk flykting och invandringspolitik. Den absoluta respekten för Genèvekonventionen tolkad på ett fullständigt och allomfattande sätt slås fast. Jag ser denna europisering och harmonisering av flyktingpolitiken baserad på den internationella flyktingrätten som en enastående möjlighet, men även som en utmaning för Sverige när det gäller att kunna bidra till just en sådan rättssäker och human europeisk flyktingpolitik som präglar vår nationella politik. En sådan europeisk flyktingpolitik har betydelse långt utanför Europas gränser och är ett bidrag till en global tillämpning av Genèvekonventionen. Att förverkliga dessa möjligheter kommer att bli den övergripande målsättningen under det svenska EU ordförandeskapet om mindre än ett år. Herr talman! Svensk migrationspolitik utgår sedan mitten av 90-talet i allt högre grad från ett helhetsperspektiv som omfattar flykting-, invandrings-, integrations och återvändandepolitik. Det är i sin tur integrerat i utrikes-, säkerhets-, handels och biståndspolitiken. I den helhetssynen ingår insatser för att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna som utgör själva grundvalen för asylrätten, internationell samverkan samt förebyggande insatser. Det innebär att åtgärder i syfte att förebygga och lösa konflikter som leder till flyktingskap ses i samma sammanhang som beredskap och insatser för att ta emot skyddsbehövande som flyr förföljelse och krig. När orsakerna för flykten försvunnit ingår aktiva åtgärder för återuppbyggnad liksom stöd till frivilligt återvändande som en naturlig del av helhetperspektivet. Helhetsperspektivet präglar också vårt internationella agerande inom ramen för EU:s arbete och i UNHCR. Genom att integrera migrations och utvecklingspolitiken ser jag också större möjligheter att agera utifrån en helhet, vare sig det gäller insatser i ursprungs eller transitländer eller nationellt flyktingmottagande. Detta manifesteras i att omkring 10 % av Sveriges bistånd går till flyktingrelaterade insatser. Konkret innebär detta att vårt arbete och stöd för att bekämpa olaglig och djupt förnedrande kvinnohandel i Albanien och handel med barn i Somalia går hand i hand med bistånd för att bygga upp en migrationspolitisk rättsordning i EU:s kandidatländer samt med ett intensivt EU-förhandlingsarbete för att skapa en gemensam europeisk asylpolitik präglad av humanitet och rättssäkerhet. Det helhetsperspektiv som alltmer präglar vår nationella migrationspolitik har nu även fått genomslag i EU-arbetet genom Högnivågruppen för asyl och migration och dess handlingsprogram i ett antal länder som har problem med mer eller mindre ofrivillig migration. Herr talman! Asylrätten utgör en hörnsten i svensk flyktingpolitik. Hos oss, liksom i andra länder, är asyllagstiftningen och respekten för den individuella asylrätten en indikator på demokratin och respekten för skyddet av mänskliga rättigheter. Respekt för asylrätten förutsätter också att flyktingbegreppet baserat på Genèvekonventionen är tydligt definierat och att asylprocessen uppfyller högt ställda krav på rättssäkerhet. Genèvekonventionens flyktingbegrepp utgör grunden för den svenska asylrätten. I och med 1997 års reform av utlänningsrätten vidgades dock tolkningen av Genèvekonventionen genom att s.k. tredjepartsförföljelse skrevs in i utlänningslagen som grund för asyl. Begreppet "skyddsbehövande i övrigt" infördes samtidigt och preciserades till att gälla dem som riskerar att straffas med döden eller kroppsstraff eller att utsättas för tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Hit hör även de som på grund av yttre eller inre väpnad konflikt behöver skydd eller på grund av miljökatastrof inte kan återvända till sitt hemland, samt de som på grund av sitt kön eller homosexualitet riskerar förföljelse. Genom 1997 års preciseringar stärktes förutsättningarna för en rättssäker asylprocess. Att vi har en genomarbetad nationell flyktingpolitik stärker vår ställning internationellt i förhandlingar för en gemensam europeisk asylpolitik och därmed flyktingars och övriga skyddsbehövandes rätt på ett internationellt plan. Det gäller framför allt det utomordentligt angelägna kravet att flyktingbegreppet ska tillämpas och skydd ska kunna ges oberoende av om förföljelsen utgår från ursprungslandets myndigheter eller om de inte kan antas bereda trygghet mot förföljelse från enskilda eller uppmuntrar förföljelse från enskilda, s.k. tredjepartsförföljelse. Ett antal europeiska stater anser i dag inte att förföljelse av annan än staten utgör grund för att en asylsökande ska erkännas som flykting. Jag kommer därför i de kommande EU förhandlingarna, inte minst under det svenska ordförandeskapet, att med utgångspunkt från Tammerforsslutsatsernas formulering om en fullständig och allomfattande tillämpning av Genèvekonventionen driva frågan om gemensamma europeiska regler och en praxis innebärande att s.k. tredjepartsförföljelse ska utgöra grund för asyl. Asylprocessen måste också präglas av en hög grad av rättssäkerhet. Utöver kraven på en tydlig utlänningsrätt innebar 1997 års reform flera förbättringar för att stärka rättssäkerheten i asylprocessen. Dit hör t.ex. ökade möjligheter till muntlig förhandling men även åtgärder för kortare handläggningstider. För det senare syftet har i årets budget Invandrarverket och Utlänningsnämnden tilldelats utökade finansiella resurser. En rad reformer har också genomförts för att stärka Invandrarverkets roll som central migrationsmyndighet. Reformerna och de utökade resurserna har givit resultat, och handläggningstiderna är nu kortare än för några år sedan. Herr talman! Sverige är ett av de få länder som har infört hänsynen till barnets bästa i utlänningslagstiftningen. Portalparagrafen i utlänningslagen är en viktig markering och ger tyngd åt barnets perspektiv, och den har haft betydelse både när det gäller beslut om uppehållstillstånd och i mottagandet av barnen i asylprocessen. Den svenska utlänningsrättens hänvisning till hänsynen till barnets bästa har väckt internationellt intresse. Jag kan också nämna att ett internationellt juristseminarium med deltagande från bl.a. de baltiska länderna äger rum den 18 och 19 maj i Sverige. Vid seminariet kommer bl.a. tillämpningen av principen om barnets bästa i flyktingärenden att diskuteras. Villkoren för de asylsökande barnen har också successivt förbättrats på en rad områden. När det gäller skolgång för asylsökande barn lämnas inom kort en utredning som syftar till att utjämna skillnaderna mellan asylsökande barn och barn bosatta i Sverige. Barnrättsfrågan är för Sverige även en prioriterad EU-fråga inom ramen för de kommande årens förhandlingar om en harmoniserad migrationspolitik. I syfte att fördjupa det europeiska samarbetet för barnets bästa på asylområdet har jag tagit initiativ till att under det svenska ordförandeskapet inbjuda till ett högnivåmöte om barnperspektivet i flykting och biståndspolitiken. Herr talman! Migrationspolitiken och utlänningsrätten måste liksom annan lagstiftning utvecklas i förhållande till samhällsutvecklingen och praxis. Regeringen har därför bedömt det som angeläget att inom ett antal områden stärka skyddet och stödet för den enskilde. Låt mig här nämna några av de initiativ som har tagits men även se framåt avseende nya förslag. Låt mig först hänvisa till riksdagens beslut att stärka kvinnors ställning genom en ändring av tilllämpningen av den s.k. tvåårsregeln. Genom den lagändring som träder i kraft den 1 juli ska kvinnor, eller deras barn, som blivit misshandlade i äktenskapet lättare få uppehållstillstånd. Om det föreligger påtaglig risk för att sökanden kommer att utsättas för våld eller allvarlig kränkning i förhållandet ska också ansökan kunna avslås. Frågan om en nationell beredskap och på sikt en gemensam EU-ordning för att kunna ta emot ett stort antal tillfälligt skyddsbehövande i en humanitär och politisk krissituation är enligt min mening av största vikt. En sådan ordning är utöver det skydd som den garanterar för enskilt utsatta personer även ett centralt element i den europeiska civila krishanteringen. Evakueringen under sommaren 1999 av över 100 000 Kosovo illustrerar båda dessa motiv. Alternativet till evakueringen hade kunnat bli ännu ett blodigt inbördeskrig och ytterligare flyktingströmmar. Mitt samtal den 11 april med UNHCR:s biträdande flyktingkommissarie bekräftar att vi i grunden har samma syn i de centrala frågorna om tillfälligt skydd, vilket UNHCR uppfattar som ett utflöde av Genèvekonventionen. Det centrala syftet är att så många som möjligt i en s.k. massflyktssituation ska kunna ges skydd under den tid som det behövs samtidigt som den individuella asylrätten inte åsidosätts. Jag har nu inbjudit de politiska partierna till samtal i syfte att nå fram till en bred samsyn i denna fråga. Sverige att återförenas med sina nära anhöriga är en grundläggande humanitär princip i svensk migrationspolitik. Ungefär hälften av dem som får permanenta uppehållstillstånd i Sverige är anhöriga. Som en del av besparingarna stramades reglerna om anhöriginvandring åt 1997. Men regeringen kommer under maj månad att tillsätta en utredning som ska se över bestämmelserna om anhöriginvandring med särskilt fokus på äldre anhöriga. Utredningen ska också överväga om seriositetsprövningen vid arrangerade äktenskap kan förbättras. Ett intensivt arbete har under de senaste åren pågått för att förebygga att de som får avslag på sina asylansökningar ska se som enda utväg att gömma sig; det är särskilt olyckligt när barn göms. Inom Invandrarverket pågår ett särskilt projekt om barn i asyl och tillståndsprocessen, bl.a. med det här syftet. Genom införandet av protalparagrafen om att hänsyn ska tas till barnets bästa, förkortade handläggningstider, muntligt förfarande och mer utförligt motiverade beslut samt Invandrarverkets arbete med återvändande har antalet gömda barn minskat betydligt under senare år. Den utredning som Socialstyrelsen och Invandrarverket gjorde förra året visade att det fanns ca 150 gömda barn i Sverige. Nya siffror från Invandrarverket denna vecka visar på ett ännu lägre antal gömda barn. Regeringens inriktning är att fortsätta det arbete som har påbörjats med att i första hand förebygga att barn och vuxna gömmer sig. Samtidigt måste vi även se till att villkoren för de barn som faktiskt lever gömda förbättras. FN:s konvention om barnets rättigheter kräver att vi sörjer också för dessa barn. Regeringen har därför beslutat att anta en förordning som träder i kraft nästa vecka, vilken innebär att de gömda barnen får tillgång till samma förebyggande barnhälsovård, akutvård, sjukhusvård och tandvård som asylsökande barn och barn som är folkbokförda här i landet. Diskussioner har förts med frivilligorganisationerna för att förordningen ska fungera i praktiken. Jag vill även nämna att regeringen under hösten kommer att bereda förslagen i slutbetänkandet om ökad rättssäkerhet i asylärenden av Kommittén för ny instans och processordning i utlänningsärenden, den s.k. NIPU-utredningen, samt den kompletterande utredningen om specialdomstolar som nu pågår. Herr talman! Under den senaste tiden har många pekat på att Sverige - liksom övriga Västeuropa - av demografiska och arbetsmarknadsmässiga skäl kan komma att behöva öka invandringen inom ett antal år. Jag vill poängtera att det i första hand är viktigt att de invandrare som redan finns här men som ännu inte har kommit in på den svenska arbetsmarknaden kan få jobb. Vi har många högt kompetenta människor från andra länder som inte har lyckats få arbete därför att de diskrimineras, saknar referenser eller därför att arbetsgivarna inte ser eller accepterar deras kompetens. Dessa människor är en tillgång som vi måste ta till vara. Om vi sedan ändå skulle hamna i det läget att vi får arbetskraftsbrist i stället för arbetslöshet tror jag att vi i första hand ska se till två redan pågående processer inom EU. För det första kommer utvidgningen att innebära att ytterligare, potentiellt, ett stort antal människor direkt eller indirekt knyts till den europeiska arbetsmarknaden. En del av dessa kan komma att söka sig till Sverige för att ta arbete. För det andra tillhör Sverige inom EU de länder som anser att tredjelandsmedborgare ska omfattas av den fria rörligheten och därmed kunna ta arbete hos oss eller i ett annat EU-land. Jag tror också att vi naturligen är inne i en utveckling där rörligheten av arbetskraft ökar inom ramen för det internationella företagandet. Det är också positivt att fler studenter och gästforskare söker sig till vårt land. Herr talman! Genom Amsterdamfördragets ikraftträdande står hela den europeiska migrationspolitiken på EU:s dagordning inom området för frihet, rättvisa och säkerhet. En harmoniserad europeisk asyl och migrationspolitik - för vilket Sverige agerar aktivt - är en central EU-process som kan liknas vid utvecklandet av den inre marknaden och bl.a. en förutsättning för en gemensam ansvarsfördelning på flyktingområdet mellan de europeiska länderna. Allt det här ska ske med öppenhet, med deltagande av Europaparlamentet, de nationella parlamenten och internationella organisationer, varvid UNHCR har en särskild roll för asylrätten. Målet bör vara att behålla och utveckla de grundläggande friheter som redan finns etablerade i EU fördraget, vilket innebär ansvarstagande för dem som behöver skydd. Regelverket måste emellertid tillämpas med en hög grad av rättssäkerhet för att friheterna ska kunna skyddas. Det är en diger agenda som ligger på bordet under de närmaste årens förhandlingar om Amsterdamfördragets genomförande. Detta påverkar av naturliga skäl även det svenska EU-ordförandeskapet, under vilket förhandlingar i en rad sakfrågor ska föras framåt. Jag vill dock ta detta tillfälle i akt och presentera huvuddragen i de svenska prioriteringarna på migrationsområdet under den tid vi har ordförandeskapet och för framtiden. Jag kommer inom asylområdet att utöver frågan om tredjepartsförföljelse lägga särskild vikt vid att EU tar ett helhetsgrepp och utarbetar gemensamma skyddsnormer på hög nivå. Sådana normer bör inkludera alternativa skyddsformer samt tillfälligt skydd. En gemensam europeisk asylpolitik är central för uppföljningen av Tammerforsslutsatserna. Villkoren för mottagande av asylsökande med särskild fokus på barn och andra utsatta grupper, som kvinnor som utsatts för sexuellt kränkande behandling, är en andra svensk EU-prioritering. Villkoren för asylsökande skiljer sig avsevärt åt i ett europeiskt perspektiv, varför ett harmoniseringsarbete som syftar till minimiregler på hög nivå är av största vikt. Det gäller naturligtvis i samma grad för kandidatländerna. Vad gäller tredjelandsmedborgare kommer Sverige att verka för att deras rättsliga ställning ska stärkas, inbegripet möjligheten att i större utsträckning än vad som är fallet i dag åtnjuta den fria rörlighet som i dagsläget endast tillkommer EU-medborgare. Jag vill även understryka betydelsen av att det inom EU utarbetas jämförbar statistik och analyser. Det är en förutsättning både för en harmonisering av EU-rätten och för att kunna agera i förebyggande syfte i krissituationer. Vi driver som ett särskilt svenskt initiativ frågan om ett starkare EU-agerande på dessa områden, bl.a. kommer ett expertseminarium om statistik och analys att organiseras under det svenska ordförandeskapet. Högnivågruppens arbete integrerar migrationspolitik i EU:s övriga politikområden och ligger därmed i linje med det svenska helhetsperspektivet på flyktingoch asylpolitiken. Sverige kommer som ordförandeland att arbeta för att stärka högnivågruppens arbete för att bidra till insatser som förebygger flyktingskap i ett antal ursprungsländer. Jag vill slutligen framhålla att för det svenska ordförandeskapet i stort kommer EU:s utvidgning att bli en central fråga med möjliga förhandlingsgenombrott i några fall. Kandidatländerna är från ett migrationspolitiskt perspektiv utomordentligt viktiga. Uppbyggandet av en migrationspolitisk rättsordning i kandidatländerna blir ett viktigt bidrag till den europeiska migrationspolitiken. Till det bidrar Sverige även bilateralt i form av ett förvaltningsbistånd på migrationsområdet till bl.a. de baltiska länderna samt Polen och Ungern. Herr talman! UNHCR har en särskild roll i att främja respekt och genomförande av den internationella flyktingrätten. För att återknyta till vad jag tidigare anfört om svenska prioriteringar under EU ordförandeskapet vill jag understryka UNHCR:s rådgivande roll i utarbetandet av väl fungerande asylprocesser i kandidatländerna och därmed bidra till uppbyggandet av en migrationspolitisk ordning. Jag avser att verka för en fortsatt nära dialog mellan EU och UNHCR på olika nivåer, särskilt avseende den konsultativa roll som ges UNHCR i Amsterdamfördraget, men också avseende UNHCR:s bidrag till högnivågruppens arbete. Sverige är en av de största bidragsgivarna till UNHCR, och vi driver en stark politik som syftar till att stärka och reformera organisationen så att den kan genomföra det mandat som medlemsstaterna ålagt den. FN:s flyktingkommissarie mötte under 1999 en av sina största utmaningar genom den massiva fördrivningen av människor från Kosovo, under vilken UNHCR hade ett övergripande humanitärt samordningsansvar. Jag vill också nämna dialogen med de enskilda organisationerna som i Sverige och internationellt engagerar sig i flykting och invandringsfrågor. Den är mycket viktig för mig och för regeringen som ett uttryck för vår demokrati och som ett sätt för regeringen att utbyta tankar och information med engagerade människor som har stor sakkunskap, breda kontaktytor och direkta erfarenheter som är värdefulla. Herr talman! Migrationspolitiken är ett område som är fyllt med dilemman och svåra avvägningar. När människor från andra länder söker sig till Sverige och EU spelas orättvisorna i världen upp framför våra ögon. Klyftorna mellan rika och fattiga, mellan trygga och otrygga och mellan de som har framtidstro och möjligheter och de som lever i misär och hopplöshet blir oerhört konkreta för oss alla. Människor som söker sig till vårt land har ofta högst legitima personliga skäl för att bryta upp från sitt hemland. Många får stanna därför att de flyr undan förföljelse eller för att de har anhöriga här. Men vi löser inte problemen med orättvisorna i världen genom att låta alla som kommer hit få stanna här. Jag tror att vårt bidrag till lösningen på problem med underutveckling, fattigdom, massarbetslöshet och bristande framtidstro ligger i en ännu starkare och mer aktiv bistånds-, handels och utrikespolitik. Genom en global välfärdspolitik kan vi se till att bekämpa de globala orättvisorna. Kopplingen mellan de två politikområden som jag har ansvar för - bistånd och migration - blir ständigt alltmer påtaglig. Möjligheterna att på ett positivt sätt bidra till arbetet inom detta gemensamma område har därför stärkts i och med den av regeringen aviserade kraftiga höjningen av biståndet. Jag tycker att vi ska hålla fast vid den långsiktiga visionen om en värld som i princip präglas av fri rörlighet över gränserna. Men vi är inte där ännu. Under överskådlig framtid är det därför viktigt att kombinera ansvar för att ta emot skyddsbehövande och deras anhöriga med en aktiv politik för utveckling och stabilitet i de länder som de flesta asylsökande kommer från.

Herr talman! Låt mig bara säga att den avslutande vision som statsrådet gav uttryck för delar jag fullt ut. Vi kan förstås ha olika förslag på hur vi ska ta oss dit, men visionen delar jag. Jag har två frågor till statsrådet. Den ena är just den fråga som jag ställde tidigare, hur integrationspolitiken kan kopplas till migrationspolitiken. Det står i betänkandet att regeringen anser att migrationspolitik utgörs av de principer, regler och avtal som reglerar personers förflyttning mellan länder. Integrationspolitiken handlar ju om människor som är i Sverige, som har fått uppehållstillstånd i Sverige eller är medborgare. Dessutom är det för mig nytt att regeringen har fört in just integrationspolitiken i migrationspolitiken. Jag skulle gärna vilja veta dels vilken anledningen är, dels hur det kan komma att se ut i fortsättningen, vilka avväganden som vi kanske tvingas att göra. Den andra frågan rör afghaner som söker uppehållstillstånd i Sverige och inte har fått besked. En del av dem har varit här i över två år och har inte fått besked om de kan få stanna eller inte. På något sätt verkar det som om Invandrarverket lägger deras ärenden på hög. Man kräver också stärkta identitetshandlingar av dem. Eftersom statsrådet nämnde högnivågruppen och dess handlingsplaner, skulle jag vilja veta hur statsrådet tänker göra med tanke på EU-parlamentarikernas resolution där de säger att det är omöjligt att genomföra handlingsplaner för Afghanistan. En av anledningarna är just att det inte finns någon laglig regering som kan utfärda t.ex. ID-handlingar. Kommer den resolutionen och det ställningstagande som EU-parlamentet har gjort att påverka statsrådets bedömning av situationen för de asylsökande afghanerna i Sverige?
Herr talman! När det gäller vad det finns för samband mellan flyktingpolitik och integrationspolitik, som väl egentligen är det som Ulla Hoffmann avser med sin fråga, tycker jag att det finns ett väldigt naturligt samband. Det handlar ju om samma människor. De människor som kommer hit och söker asyl får till väldigt stor del också stanna i vårt land, får ett permanent uppehållstillstånd.

Alternativt, om de får ett avslag, har vi inte lämnat dem utan möjlighet att använda tiden här i Sverige på ett bra sätt. Det var bara ett exempel, men självklart finns det en väldigt stark koppling på det sättet att vi talar om samma människor. När det sedan gäller frågan om afghanerna vill jag påpeka att högnivågruppen har ett handlingsprogram för Afghanistan. Det vi gör från svensk sida för att stödja utvecklingen i Afghanistan är att vi ger ett förhållandevis mycket stort humanitärt bistånd genom en frivilligorganisation, Svenska Afghanistankommittén, som arbetar där. Det är naturligtvis i syfte att bidra till en positiv utveckling. Sedan var det den konkreta frågan om möjlighet att få uppehållstillstånd i Sverige. Såvitt jag har erfarit får ett antal personer från det landet som har sökt asyl stanna i Sverige.
Herr talman! Frågan gällde ju egentligen inte flyktingpolitikens koppling till integrationen. Den ser jag, och den är klar. Där har Vänsterpartiet myntat begreppet att integrationen börjar dag 1. Det är glädjande att statsrådet delar den uppfattningen. Frågan gällde närmare bestämt hur migrationspolitiken - dvs. människor i rörelse - ska förhålla sig till människor som ska vara stilla. Sedan var det frågan om de asylsökande afghanernas uppehållstillstånd i Sverige. De håller just nu en demonstration där de för fram en resolution kring sin situation. De har inte fått någon kännedom om huruvida de kommer att få stanna eller inte. Jag fick inte riktigt svar på min fråga om EU parlamentets resolution. Man säger att det av olika anledningar är omöjligt att genomföra högnivågruppens handlingsplan i Afghanistan. En anledning är att det inte finns någon laglig regering och att talibanregimen kontinuerligt och allvarligt kränker de mänskliga rättigheterna. Kriget har pågått i två decennier. När nu några av dem har fått stanna undrar jag varför de andra inte har fått besked inom två år. Det kan inte vara så att vi väntar på att det krig som har pågått i två decennier ska ta slut. Kommer EU-parlamentets resolution om högnivågruppens handlingsplan att påverka vår inställning till de asylsökande afghaner som "hänger i luften" i dag?
Herr talman! När det gäller den första frågan om migrationspolitik, invandringspolitik och flyktingpolitik kontra integrationspolitik tycker jag att vi har hamnat i något slags semantisk diskussion. Det som är viktigt är att vi har en helhetssyn på det som vi i någon övergripande mening kallar för migration. Jag är lite förvånad över att Ulla Hoffmann inte ser hur de olika delarna har ett starkt samband med varandra. Det är naturligt att även om det går att hitta tänkbara konflikter att det är viktigt att behålla helhetsperspektivet. Därmed är det inbegripet att se migrationspolitiken som en del av utrikespolitiken. Det gäller inte minst det arbete som handlar om att förebygga konflikter, och efter en sådan krissituation gäller det att bygga upp ett land och återskapa mer normala förhållanden. Sedan var det frågan om det är möjligt eller omöjligt att genomföra högnivågruppens handlingsprogram för Afghanistan. Det möter säkert stora svårigheter. Jag har inte tagit del av EU-parlamentets motiveringar till sitt beslut. Att hitta lösningar på problem och att klara av svårigheter är en viktig uppgift för högnivågruppen att arbeta med. Man ska ta fram program för att kunna bidra till en positiv utveckling. Afghanistan är ett sådant land där högnivågruppen har utarbetat ett handlingsprogram.
Herr talman! Det var ett mycket bra anförande som statsrådet höll. Jag håller helt med om de prioriteringar som statsrådet avser att arbeta med inför kommande ordförandeperiod. De är riktiga. Jag konstaterar vidare att vi har olika uppfattningar vad gäller arbetskraftsinvandring. Vi skulle från moderat sida gärna vill ha en mer öppen hållning när det gäller bestämmelserna, så att även människor från icke kommande EU-länder skulle kunna få chans att ta seriösa arbeten här om det finns seriösa arbetserbjudanden. Det finns mängder av människor i Sydostasien, kanske i Australien, USA och Sydamerika som skulle kunna göra bra arbetsinsatser här om de fick en chans. Detta är inte i motsatsställning till de flyktinginvandrare som finns här. Även de måste få jobb, och där måste arbetsgivarna vara mer seriösa och pröva deras möjligheter. Herr talman! Jag skulle ändå vilja fråga statsrådet om försörjningsansvaret. Det var inte inkluderat i det anförande som statsrådet höll. Vi har under de fem sex åren vant oss vid ett sätt att arbeta genom att i utredningar processa olika frågor, kompromissa och försöka hitta lösningar, gärna finna så stor samsyn och så bred förankring som möjligt. Nu har frågan om försörjningsansvaret varit uppe. Maud Björnemalm tog upp frågan förra året. Den fanns inte med i anförandet. Däremot har frågan om arrangerade äktenskap kommit in. Jag tycker att det är motiverat att även den frågan får belysas. Jag skulle gärna vilja fråga statsrådet rakt upp och ned om jag kan räkna med att även frågan om försörjningsansvar kan komma med i den utredning som avses tillsättas.
Herr talman! När det gäller arbetskraftsinvandringen vill jag säga följande till Gustaf von Essen. Detta är en fråga som nu diskuteras, dvs. om vi kommer att mötas av en ökande arbetskraftsbrist in i det nya seklet och hur en sådan situation ska hanteras. Vad jag vill understryka från mitt anförande är att prioritet 1 är att se till att de människor som finns här i dag och som inte har kommit in på arbetsmarknaden får möjlighet till det. Dessutom ska de få de möjligheter som vi kan se i utvecklingen för bl.a. tredjelandsmedborgare. I ett längre perspektiv är det inte omöjligt att vi hamnar i en situation då vi kan behöva gå vidare och fördjupa diskussionen och göra en ny bedömning av läget. För mig var det viktigt att understryka vad som gäller i första hand för regeringen. Jag avser att tillsätta utredningen denna månad. Vi arbetar med direktiven. Jag bedömer att vi strax kommer att vara färdiga med dem. Jag får väl be Gustaf von Essen att vara lite tålmodig till dess vi är helt klara. Jag ville bara avisera huvuddragen. Då handlar det om att se över lagstiftningen i det avseendet men att vi också lägger in frågan om arrangerade äktenskap.
Herr talman! Det är uppenbart att vi har lite olika uppfattning om arbetskraftsinvandring. Vi har motionerat om detta i flera år. Det är väl som vanligt, nämligen att ju längre tiden går desto mer rätt får vi - bara vi vidhåller våra åsikter. Så småningom kommer även regeringen att lätta på reglerna. Vi får väl avvakta och se hur lång tid det tar. Sedan var det frågan om försörjningsansvaret. Vi ser med stor nyfikenhet fram emot de direktiv som planeras. Med ledning av vad som kommer att stå i de direktiven kommer vi också att ta ställning till hur vi framdeles ska agera i parlamentet i migrationspolitiska frågor.

Herr talman! Jag har några frågor och funderingar till statsrådet. Vi hade i utskottet en beredning om de ryska judarnas situation. Vid utfrågningen gavs många exempel på de svåra övergrepp som många judar i Ryssland har utsatts för. Vi kristdemokrater anser att det finns all anledning för Invandrarverket och Utlänningsnämnden att med största allvar se på de ryska myndigheternas oförmåga eller ovilja att garantera sina judiska medborgares säkerhet. Jag tänkte höra med statsrådet vad som kommer att göras från regeringshåll för att göra lagtolkningen lite lättare eller generösare när det gäller ryska judar. Det var min första fråga. Sedan vill jag understryka när det gäller arbetskraftsinvandring att vi i första hand vill inventera dem som redan finns här. På senaste åren vet vi att väldigt många av de flyktingar som kommit hit har varit arbetslösa på grund av arbetsbrist. Men nu har vi arbetstillfällen som tillkommit. Jag tycker själv att det är väldigt viktigt att se till att de som redan finns här och som är högutbildade på olika sätt kan komma in på arbetsmarknaden. Jag har en tredje fundering om de ensamma flyktingbarn som kommer hit årligen, som inte kommer hit med släktingar eller med vårdnadshavare. De är väldigt många, och jag vill lyfta fram deras situation. Handläggningstiden är fortfarande väldigt lång hos Invandrarverket. Det kan ta två till tre år vid första beslutet.
Herr talman! Jag kan lätt klara av fråga 2. Om arbetskraftsinvandringen verkar vi nämligen vara rörande överens. När det gäller de ryska judar som kommer hit och vilkas situation i Ryssland Magda Ayoub tog upp är frågan hur lagstiftningen ska tillämpas en fråga för Invandrarverket. Vad jag har erfarit är det naturligtvis så att alla förekommande omständigheter i varje enskilt ärende vägs in. Jag vet också att ungefär 25 ryska medborgare fick uppehållstillstånd i vårt land förra året, varav en majoritet är judar. Det här är en situation som måste följas noggrant och som jag förutsätter att Invandrarverket följer noggrant. Sedan var det frågan om de ensamkommande barnen. Där har Invandrarverket under rätt lång tid arbetat med att utforma regler för hela processen hur man ska ta hand om de här barnen. Vi har en rätt lång erfarenhet av ensamkommande barn i vårt land. Min bedömning i dag är att kunskaperna om barns behov och om barnkonventionen är någonting som man nu har arbetat mycket långsiktigt med också bland Invandrarverkets personal för att skapa en djupare förståelse i de här i många fall väldigt svåra ärendena.
Herr talman! Jag är glad att man uppmärksammar situationen för ensamma flyktingbarn. Jag vet att det görs väldigt mycket i dag, men bättre kan det bli, och det hoppas jag verkligen. Jag vill ändå gå tillbaka till judarnas situation. Nyligen har Sverige varit värd för Förintelsekonferensen, som var väldigt bra och uppskattad både i Sverige och i världen. Jag tycker på något sätt att vi har uppmärksammat en situation som var för ca 50 år sedan. Måste det gå ytterligare 50 år för att kunna uppmärksamma en situation som finns redan i dag för judar och andra grupper? Jag önskar verkligen att man kan jobba ännu mer för deras situation.
Herr talman! Min enda slutliga kommentar kring situationen är att det i dag är svårt att hävda att det förekommer någon av myndigheterna initierad eller understödd förföljelse i Ryssland. Men som jag sade är det naturligtvis viktigt att Invandrarverket noga följer utvecklingen, och det förutsätter jag att det gör.

Herr talman! Jag vill passa på tillfället att uppmärksamma kammarens ledamöter och statsrådet Klingvall på motion Sf614. I en värld som globaliseras allt fortare är det viktigt att Sverige inte halkar efter. Högre utbildning och forskning har alltid varit avgörande för framsteg och välståndsutveckling. För att fortsatt kunna garantera en hög kvalitet inom universitetsvärlden måste ett ökande utbyte av studenter och forskare bejakas. Det är då viktigt att inte ställa upp hinder för det fruktbärande utbytet. Tvärtom måste det globala utbytet underlättas. Jag har därför i motion Sf614 föreslagit att universitet och högskolor på delegation ska ges rätten att bevilja temporära uppehållstillstånd för studenter och forskare. Förslaget syftar till en ökad öppenhet. Det är ett litet steg på vägen för att uppfylla den vision som det talades om tidigare här om en värld med öppna gränser. Herr talman! Jag framför inget yrkande här i dag utan hänvisar till mitt särskilda yttrande och vill denna gång endast uppmana kammarens ledamöter och statsrådet Klingvall att bejaka framsteg och utveckling och därför inför nästa riksdagsbehandling allvarligt överväga förslaget i motionen.

Herr talman! Sveriges medlemskap i EU har inneburit delvis nya förutsättningar för det migrationspolistiska arbetet. I regeringens skrivelse om migrations och asylpolitik skriver man bl.a. att vid en analys av de rättsakter som antagits i tredje pelaren har det framkommit att några stora förändringar av den svenska politiken på detta område ännu inte skett. Men i framtiden blir genomslaget avsevärt större. Tyvärr ger regeringens skrivelse om migration och asylpolitik nästan inga svar på vilken politik regeringen hittills arbetat för i EU på detta område eller vilken politik man avser att föra. I Vänsterpartiet är grunden för migrations och asylpolitik solidaritet och respekt för mänskliga rättigheter. Denna grund leder till att vi kräver stora förändringar i den hittills förda politiken. Att anta ett fördrag som Amsterdamfördraget är en mycket stor förändring för ett land. Ett EU-fördrag är ju något som kan liknas vid en grundlag. Inga beslut om EU lagar, direktiv och förordningar får tas utan hänvisning till fördraget. Det är svårare att ändra EU fördraget än att ändra en svensk grundlag. En fördragsändring kräver att samtliga EU-länder är överens. För några år sedan ansåg vi i Vänsterpartiet att en så stor förändring som Amsterdamfördraget borde underställas folket i en folkomröstning. Fördraget innebär att betydande delar av vårt självbestämmande överlåtits till EU. Överstatligheten har förstärkts, gränskontroller tas bort - för att nämna några. Men, säger kanske några, EU-parlamentet har ju fått mera makt. Parlamentet har fått medbeslutanderätt i mycket av EU-lagstiftningen. Men denna makt erövras från medlemsländerna, vars makt har försvagats, och därmed urholkas demokratin. Närmare en tredjedel av Amsterdamfördraget handlar om inrikes och rättsliga frågor. Det rör frågor som invandring, asyl, yttre gränser, visumregler, polissamarbete. Och många av dessa frågor förs nu över till den första, överstatliga pelaren, där majoritetsbeslut kan börja gälla efter en femårsperiod om länderna blir eniga om detta. I Vänsterpartiet anser vi att det är viktigt att riksdagen är med och hävdar sina intressen så att ett nationellt parlament inte blir sidosteppat. Chansen att påverka ökar säkert också om vi riksdagsledamöter är med på ett tidigt stadium när lagstiftningen tas fram. När det gäller migrations och asylpolitiken har vi i Vänsterpartiet försökt att påverka genom en ganska omfattande partimotion, Sf3. Nu är det kanske ändå så att motionen inte sätter några större spår eller leder till förbättringar eftersom alla 52 yrkanden blev avstyrkta, men skam den som ger sig. I yrkandena 1-3 i vår motion framhålls det att det som hittills har åstadkommits inom EU på området invandring och asyl i form av rekommendationer m.m. inte utan vidare får läggas till grund för det kommande lagstiftningsarbetet. Det har nämligen till stora delar präglats av en både polisiär och negativ syn på invandring och bristande hänsyn till asylsökandes rättssäkerhet. Vi tror att det är viktigt att de nya rättsakterna inte styrs av "den minsta gemensamma nämnaren" hos medlemsstaterna. Därför är det viktigt att både de nationella parlamenten och Europaparlamentet mycket aktivt deltar i processen med att arbeta fram denna nya gemenskapslagstiftning. Det är enligt vår uppfattning nödvändigt att starta detta arbete med att göra en grundlig utvärdering av vad som har gjorts tidigare. Det är nödvändigt att respekten för mänskliga rättigheter och humanitära principer utgör en central del av denna utvärdering. Inom området för asyl finns det enligt vår uppfattning en lång rad frågor som bör ägnas uppmärksamhet. En av de viktigaste frågorna för kommissionen inom de närmaste två åren bör vara att arbeta med frågorna om flyktingdefinition och om ett kompletterande skydd utöver konventionen. En sådan kompletterande skyddsregel skulle kunna omfatta personer som har flytt från sitt land och inte kan eller inte vill återvända dit eftersom deras liv, säkerhet eller frihet hotas. Herr talman! Vissa länder inom EU har upprättat listor om s.k. säkra ursprungsländer för att kunna snabbhandlägga asylärenden. Detta förfarande utgör ett hot mot rättssäkerheten, och därför bör någon rättsakt om ett sådant system inte antas. När det gäller mottagandet av de asylsökande måste miniminormer i ett kommande direktiv garantera att den asylsökande får ett värdigt liv. Bestämmelserna måste också garantera bl.a. rätt till sjukvård, till juridiskt biträde, rätt att arbeta. Att speciellt barnens situation i asylärenden uppmärksammas särskilt är av stor vikt. Det är därför positivt att den s.k. aktionsplanen anger att barnen ska ägnas särskild uppmärksamhet. Varje stat måste fullt ut respektera både flyktingkonventionen och barnkonventionen när barn är berörda, och barnets bästa ska alltid ligga till grund för asylförfarandet. Inom fem år ska unionen besluta om åtgärder som avser passage av medlemsstaternas yttre gränser. I mitt parti anser vi att den konvention om yttre gränskontroll som länge existerat som förslag, men aldrig ratificerats, och kommissionens beslutsförslag om samma fråga inte kan läggas till grund för ett direktiv eller en annan rättsakt utan grundlig omarbetning. Konventionsförslaget präglas starkt av "Fästning Europa"-tänkande som strider mot vårt partis ideal om öppenhet och internationalism. Ett centralt krav är att reglerna om transportörsansvar tas bort. Sådana bestämmelser har både till syfte och effekt att kortsluta rätten till asyl och de innebär dessutom i praktiken att myndighetsutövning läggs på privata rättssubjekt som självfallet har vinstsyfte som främsta ledstjärna. Vi hoppas att Sverige på ett aktivt sätt försöker hindra bötesstraff för flygbolag - i dag är det många EU-länder som har detta. Och det är glädjande att det inte nämns något om detta i den nyligen framlagda propositionen om Sveriges anslutning till Schengen. Transportörsansvaret har ju visat sig leda till en mycket stötande diskriminering av människor med ett främmande utseende och bidrar därför till att urgröpa grundsatsen om alla människors lika värde. När det gäller visumregler bör den gemensamma politiken omprövas. I åtskilliga fall har EU ignorerat upprepade vädjanden om att inte ha visumtvång för länder i vilka det pågår inbördeskrig, utbrett våld eller omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter som orsakar flyktingströmmar. Listan över länder för vilka visumtvång gäller måste ständigt omprövas under full insyn så att inte människor som behöver skydd hindras från att fly. EU anser t.ex. att Marocko ska starta en informationskampanj där landet varnar för att ta sig in illegalt. Marocko har visumtvång, men detta beror säkert i första hand på de stora flyktingströmmar som de afrikanska länderna har. Och det är inte många av dessa som kommer till EU-länderna. 1997 uppmanade frivilligorganisationer som Röda korset, Amnesty, Rädda Barnen m.fl. att Amsterdamfördragets asylprotokoll inte är förenligt med Sveriges eller övriga EU-länders internationella åtaganden. Asylprotokollet innebär bl.a. att en asylansökan från en medborgare i ett EU-land ska anses vara "uppenbart ogrundad" och att EU:s ministerråd omedelbart ska informeras varje gång ett EU-land prövar en asylansökan från en medborgare i ett annat EU land. Detta protokoll måste vid nästa fördragsrevision avlägsnas eftersom det utgör ett hot mot den internationella asylrätten. Mot bakgrund av Sveriges engagemang för solidaritet och mänskliga rättigheter borde den svenska regeringen klart uttala att Sverige motsätter sig denna inskränkning i rätten att söka asyl. Herr talman! Avslutningsvis vill jag instämma i det som skrivs i reservation nr 15 om human flyktingpolitik, att det behöver göras en samlad översyn av svensk flyktingpolitik som kan möta kraven på en generös, solidarisk och human svensk flyktingpolitik i Europa. Herr talman! Jag står givetvis bakom alla våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag i likhet med Ulla Hoffmann bifall till reservationerna nr 1, 6,
Herr talman! Jag vill bara för tydlighets skull kontrollera med Sven-Erik Sjöstrand om ni har missat att reservera er till förmån för reservation nr 24 vid mom. 25. Den handlar om asylprocessen. I NIPU-utredningen var vi representanter från fyra partier som tyckte lika, och vi hade en gemensam reservation. Vänstern var också med på den. Så jag undrar om ni har missat att reservera er för reservation nr 24. Eller är det en medveten handling?
Herr talman! Vi har haft väldigt många reservationer, närmare bestämt tolv stycken, och vi har framställt 56 yrkanden. Det är också många reservationer som vi har avgett i samarbete med andra partier. Det kan i och för sig vara så att vi har missat i det här fallet. Det är också en viktig reservation.
Herr talman! Om det blir votering, kommer Vänsterpartiet då att stödja den reservationen?
Herr talman! Jag och Ulla Hoffmann ska diskutera det. Jag ser nu att Ulla nickar bifallande, så det är nog mycket möjligt att vi kan stödja er reservation.

Herr talman! Det är väl ingen hemlighet att jag inte helt och fullt delar mitt partis uppfattning i den här frågan. Men jag kommer ändå inte att rösta emot. Jag anser att jag är vald av medlemmar och väljare i ett parti där man ser allt som en helhet. Eftersom det finns goda marginaler i kammaren skulle jag kunna rösta emot eller obstruera, men det skulle inte gå när det finns en snäv majoritet. Då får jag vara konsekvent och rösta med det parti som jag representerar. Herr talman! Det som vi har pratat om i dag, flyktingpolitik och integrationspolitik, är en fråga där det finns en stor skillnad mellan oss politiker och många väljare utanför den här kammaren. Den representativa demokratin - alltså där vi ska vara språkrör för våra väljare - fungerar inte alltid fullt ut. Den flyktingpolitik som vi har bedrivit i Sverige på 80-talet har, menar jag, misslyckats. Vi erbjöd inte människor bara ett fysiskt skydd, utan vi lovade dem också jobb, utbildning och en hygglig social och ekonomisk välfärd. Alla som vill kan i dag se att detta löfte har vi inte uppfyllt. Det räcker med att göra studiebesök i Rinkeby, Tensta, Bergsjön och Rosengård för att se att den politiken gruvligen har misslyckats. Det räcker inte att visa något enstaka fall där det har lyckats. För det stora flertalet har det definitivt inte lyckats. Skulden till detta vill jag inte lägga på de människor som har sökt sig till Sverige. Skulden bär endast och enbart naiva politiker som har saknat både erfarenhet och kompetens att lösa en, efter svenska förhållanden, så pass stor inflyttning. Vi ser i dag i de områden som jag precis räknade upp en hög arbetslöshet. Skolan är för många invandrarbarn bedrövlig. Det är ju ingen tillfällighet att de skolor där man har sämst betyg tyvärr är skolor i invandrarområden. Det är alltså mycket svårt att kunna hantera så här många på så kort tid. Vi har tyvärr också sett en jämförelsevis hög brottslighet i dessa grupper. Vi ser en segregation som de flesta lite innetyckare klagar på, men om man ser på segregationen världen över vet jag inte om den är alltid är så fel. I ett land som USA har man både Little Italy och Chinatown. I vissa delar bor irländare och i andra människor från Puerto Rico. Det är alltså självvalt. Jag tror inte att man ensidigt kan säga att segregation alltid är något negativt. Varför har det då blivit som det har blivit? Jo, därför att vi i Sverige har fört - och Gud vet varför - en politik som skiljer sig från våra nordiska grannars i allmänhet och från EU:s i synnerhet. Jag undrar vem som har givit oss denna gudagåva att kunna hantera det problem som inget annat land i hela EU har kunnat hantera. Det är nämligen ett stort antal asylsökande och asylbeviljanden som vi bevisligen inte har kunnat hantera. Jag har i en motion i det här betänkandet frågat om kostnaderna, och jag diskuterade dem i förrgår med statsrådet här i kammaren. Hon vill inte redovisa kostnaderna. Då undrar jag: Vad är det för form av demokrati? Varför vill hon inte redovisa vad det kostar? Det borde väl väljarna i ett demokratiskt land få reda på, såvida det inte handlar om extrema statshemligheter. Men jag förstår nog varför. Det är därför att kostnaderna är så extremt höga. De har, herr talman, faktiskt inneburit att vi fått minska anslagen till andra budgetområden. Den som påstår att jag har fel i det fallet hävdar jag ljuger, därför att vi har inga pengar som är speciellt anpassade för den här typen av politik, utan de ingår i den stora påsen. Därför har man, som jag har sagt, tvingats att minska en del andra budgetposter som också är viktiga. Vad ska vi då göra? Ja, det här är inte lätt. Jag tror att det är mycket svårt, i alla fall på medellång sikt, att åstadkomma någon förbättring. Vi har i dag hört olika förslag, alltifrån om en mer generös politik, som jag ibland måste tolka som att man i praktiken vill ha en fri invandring. Andra säger att vi ska fortsätta den politik som vi bevisligen har misslyckats med. De har tidigare haft under-, överoch bredvidperspektiv, men i dag gäller tydligen det förstnämnda; det är underperspektivet som ska vara gällande. Det är bara att hoppas att det kommer att fungera. Sedan har vi den andra sidan där man talar om en i praktiken helt fri invandring. Det är väl rätt att politiker och andra människor har visioner om framtiden, men det bör talas om i denna kammare att det i dag inte finns ett enda land i hela världen som har fri invandring. Vad jag vet finns det inget betydande parti i något land som driver den här frågan. Då kan man ju börja undra vad vi i Sverige har för unika förutsättningar som alla andra människor på det här klotet inte har för att lyckas i en fråga där många andra, dessvärre, har misslyckats. Okej, man kanske kan konkurrera med låga löner. Jag läste en tidningsartikel häromdagen och frågade: Vad skulle den tidningens journalister, grafiker och andra fast anställda säga om de fick sparken dagen därpå därför att tidningens ägare hade beslutat att anställa personal från ett annat land och med bara hälften så höga lönekrav som den nuvarande? Jag tror inte att man skulle ha sjungit den fria invandringens höga visa speciellt unisont på den redaktionen. Det är nämligen så att vi har en svensk kostnadsstruktur, hyror och priser, och för att kunna leva drägligt i det här landet måste man faktiskt ha en viss inkomst. Att skapa nya jobb är den lättaste sak som finns. Det kan man göra i morgon bitti. Vill någon tvätta min skjorta för två kronor kan jag tänka mig att låta honom göra det. Problemet är bara att han faktiskt inte kan leva på de pengarna. Ibland jämförs Sveriges asyl-, flykting och invandringspolitik med USA:s. Man säger att USA har en lyckad flyktingpolitik. Jag vågar påstå att det till delar icke är sant. USA har nämligen en tendens att från olika flyktingläger i världen välja ut de personer som har en utbildning som passar USA:s intressen. USA tar i förhållande till Sverige emot ett mycket mindre antal analfabeter. Det säger sig självt att det är mycket lättare att anpassa en person som har en god utbildning, en utbildning som gynnar landets intressen, än en person som är analfabet eller näst intill. Därför är det alltså fel att jämföra USA och Sverige. En del forskare har sagt att vi på grund av vår befolkningsstruktur måste ta emot arbetskraft från andra länder. Det är möjligt att vi måste göra det - nu är ju inte alla forskarrapporter kända för att alltid ha blivit uppfyllda - men jag kan tänka mig att vi måste göra det inom ett antal år. Men innan vi gör det tycker jag att det är självklart att vi första hand ska se till att utbilda och låta de människor som finns här i dag och som sedan länge saknar jobb göra en insats och få en dräglig tillvaro här i Sverige. Till sist, herr talman, tycker jag att den här debatten här i dag, i den del som jag har lyssnat på, har varit befriad från de omnämnanden som man brukar kasta över dem som råkar kritisera svensk flyktingpolitik. Jag har blivit van vid, och är för evigt vaccinerad mot, beskyllningar som främlingsfientlig, rasist eller nazist. Tyngden i de orden har faktiskt förflackats i den svenska flyktingdebatten. Jag undrar bara avslutningsvis: Om nu vi som tycker att Sverige ska ha en flyktingpolitik som liknar den som bedrivs i genomsnittet av EU:s medlemsländer ska behängas med de epiteten och de uttrycken, varför talar man då inte i samma termer om t.ex. Finlands, Portugals, Italiens, Hollands, Belgiens och Storbritanniens statschefer? Det kommer vi aldrig att höra. Det är förbehållet oss i Sverige som råkar ha den uppfattning som delas av en majoritet av EU:s länder.

Herr talman! Det var intressant att lyssna på vad Sten Andersson hade att säga. Jag vill påstå att det inte bara är debatten här i kammaren med oss företrädare som sitter i socialförsäkringsutskottet som kanske har nyanserats. Jag måste säga att även Sten Andersson har nyanserat sig en hel del jämfört med de uttalanden han brukar komma med. Däremot skulle jag vilja ta upp det som Sten Andersson konstant hävdar; att det finns en diskrepans mellan folk utanför kammaren och vad vi säger och gör här i kammaren. Det har gjorts ett antal undersökningar, och vad gäller Vänsterpartiet visar dessa att Vänsterpartiets sympatisörer, alltså de som röstar på Vänsterpartiet, i stort står bakom vår flyktingpolitik. Det kanske är så för Moderaterna, inte vet jag, men hos oss i Vänsterpartiet är det inte så. Vi för den politik som våra väljare och sympatisörer vill att vi ska föra. Invandrarpolitiken har misslyckats, säger Sten Andersson. Jag är faktiskt benägen att hålla med honom om det. Den stigmatiserade invandrare och gjorde invandrare till ett problem. Det blev ofta särlösningar för människor med en annan etnisk bakgrund än den svenska. Därför har vi numera gått över till något som kallas integrationspolitik. Det kanske inte är känt, men det har vi haft sedan 1998. Integration bygger på ett tvåvägsförfarande. Det är inte bara invandrare - kvinnor och män - som ska integreras med svenskar utan svenskar ska också integreras med människor med annan etnisk bakgrund. Det sitter en hel del utredningar. Det kommer att ta tid, tror jag, att nå pudelns kärna. Segregation är inte alltid negativt, säger Sten Andersson. Nej, men jag kan inte se så hemskt många positiva saker med det heller måste jag säga, och jag har ändå tillbringat en stor del av mitt liv i USA. Jag skulle vilja veta vad Sten Andersson skulle vilja göra med de siffror som han förväntar sig att få fram från en utredning, en kostnadsanalys så att säga. Vad vill Sten Andersson ha de siffrorna till?
Herr talman! För det första är det ju trevligt att Ulla Hoffmann långt om länge har upptäckt att jag ibland kan vara åtminstone lite nyanserad. Det är mycket möjligt att Vänsterpartiets sympatisörer delar partiets uppfattning. Det vore väl inte så konstigt. Men jag pratar alltså om svenska folket i allmänhet, och där vill jag påstå att det finns ett stort motstånd. Hur stort vet ingen, men det är faktiskt ett utbrett motstånd mot den hittills förda politiken. Så till den sista frågan: Vad vill jag med min motion om kostnaderna? Jo jag tycker att vi politiker faktiskt ska kunna gå ut och ärligt tala om för väljarna att det här kostar si och så mycket. Vi står för den kostnaden och vi tar den debatten med folket, med dem som väljer oss. Svårare är det inte, Ulla Sedan till det här med integrationspolitiken. Jag hörde inte om Ulla Hoffmann sade att den hade lyckats. Jag har rätt så hyggliga erfarenheter eftersom jag bor i ett område med 50-50 när det gäller svenskar och utomeuropeiska invandrare. Jag tycker att den inte har lyckats.
Herr talman! Jag sade att invandrarpolitiken inte har lyckats men att vi väntar på att integrationspolitiken ska lyckas. Det är två helt olika inriktningar på ett politikområde. Jag tror att Sten Andersson skulle uppskatta att läsa och se efter vad socialförsäkringsutskottet gör i de här frågorna, och också vad regeringen och de utredningar som sitter gör, för att försöka komma till skott så att det ska bli precis så som Sten Andersson vill, nämligen att alla invandrade kvinnor och män i Sverige ska få arbete. Jag har förstått att det är precis det som Sten Andersson vill. Jag skulle vilja säga något om att titta på kostnaderna för det här som Sten Andersson efterlyser. Där tror jag att det kan finnas ganska stora svårigheter. Vi har t.ex. ännu inte bestämt oss för vad en invandrad kvinna respektive man är. Vi vet inte. Det finns många olika begrepp. Det gör att en sådan utredning inte skulle kunna bli relevant. Den skulle inte kunna visa på någonting. Men om man har klarlagt alla dessa begrepp är ju ändå frågan om man ska göra en sådan kostnadsberäkning eller inte. Där tror jag att det kommer in ideologi. För mig är det helt klart att jag inte har något intresse av att göra en sådan undersökning, alltså beräkna kostnaderna för just precis det område som Sten Andersson söker svar på. Men Sten Andersson vill göra det, och vi har inte fått allt klart för oss. Den ska alltså redovisas för väljarna. Sten Andersson sade också att kostnaderna är extremt höga och att de har inneburit att vi tvingats minska anslagen. Vad ska Sten Andersson göra? Ska han minska kostnaderna för integrationen, för flyktingpolitiken? Säg det rent ut - jag är i alla fall nyfiken.
Herr talman! Jag tycker att vi lever i en demokrati och har ett öppet samhälle, åtminstone i vissa delar. Kan vi inte tala om hur mycket just den här delen kostar och gå ut och försvara politiken inför medborgarna så att de får göra en bedömning av om de tycker att dessa pengar är rätt satsade eller inte? Jag tycker att de ska rätt att göra den bedömningen. Sedan har jag inte begärt att man ska ange summan på miljonen, men man kan ange den på miljarden i alla fall. Och den är stor. Jag fick i fjol somras en uppgift från AMS om vad en person kostade, vad staten behövde få in för en person. Det var 110 000 kr per år. För dem som inte hade något arbete fick man så klart sätta in samma summa. Då blir det här enorma pengar. Det visar ändå att det är en stor summa pengar, och det skulle vara intressant att höra Ulla Hoffmann på ett partimöte i sitt parti tala om att denna summa vill vi inte berätta om för er för ni kan missuppfatta den. Vi förstår detta bättre, och kan hantera det bättre, än vad ni kan.
Herr talman! Jag vill bemöta Sten Andersson i fråga om detta att Sten berättar att vi folkvalda inte är representativa för folket utanför. Jag hoppas att det fortfarande är på ett demokratiskt sätt man har kommit in i riksdagen. Och vi representerar ändå folket utanför. Jag vill också säga lite om Genèvekonventionen som antogs av Sverige och andra länder 1951. Den ska vi också hålla oss efter. Sten Andersson jämför oss i Sverige med andra länder och undrar varför andra länder inte har det på samma sätt som Sverige, vi är väldigt mycket mer generösa. Jag citerar från betänkandet: "enligt 1951 års Genèvekonvention kan uppehållstillstånd även ges till personer som riskerar dödsstraff, kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig behandling, personer som flyr på grund av väpnad konflikt eller miljökatastrof samt personer som förföljs på grund av kön eller homosexualitet." Jag undrar: Vad menar Sten Andersson med att vi har en generösare politik än andra länder? Jag hoppas att vi fortfarande håller fast vid de avtal som vi har skrivit under.
Herr talman! Visst är vi folkvalda och har gått igenom den demokratiska processen. Men jag sade redan i mitt inledningsanförande att just i den här frågan vågar jag med garanti påstå att vi i riksdagen faktiskt skiljer oss mycket från den uppfattning som finns ute bland våra s.k. uppdragsgivare. Jag tror inte att Kristdemokraternas väljare enligt de mätningar som jag har sett under åren skiljer sig åt på något sätt. Jag har läst om FN-konventionen från 1951, men jag noterar att det finns tolkningsskillnader mellan olika länder. Vi i Sverige är bäst på att tolka, och alla andra, framför allt i vår närhet inom EU, är mycket sämre. Om man i dag ställer frågan om vi moderater inte är humanister, då är inte några människor i något politiskt parti i Europa heller humanister. Kristdemokraterna i t.ex. Tyskland driver inte en politik som syftar till en mer generös flyktingpolitik.
Herr talman! Jag kan understryka det som Ulla Hoffmann sade om sitt parti - även i vårt parti, Kristdemokraterna, tror jag att många av väljarna står bakom våra tankar. Jag tror inte att de 42 kristdemokrater som sitter här i riksdagen skiljer sig så mycket från de kristdemokrater som befinner sig utanför riksdagen. Det vill jag absolut understryka, eftersom dessa diskussioner pågår hela tiden. Det är svåra frågor. Samtidigt vill jag säga att det inte skiljer sig åt från de svåra frågor som vi fattar beslut om här i kammaren. Om vi skulle märka att de människor som befinner sig utanför riksdagen inte har samma uppfattning som partiet i varje fråga som vi diskuterar eller fattar beslut om här så måste man tänka om i fråga om vad man håller på med. När det gäller tolkningen av Genèvekonventionen känner vi fortfarande att man kanske inte på fullt allvar har tolkat alla intentioner som finns. Och vi vill hävda att det är en inhuman politik som fortfarande förs i dag. Jag vill också beträffande den arbetskraftsinvandring som man talar om säga att vi har fått väldigt många flyktingar till Sverige. Jag hoppas att Sverige tar hand om dem och inventerar deras arbetsmöjligheter, eftersom det finns gott om arbete i dag, i stället för att man tar in nya människor från andra länder. Vi har ju redan fått hit en hel del människor. Varför ska vi avvisa någon när dessa människor redan finns här? Vi kan hjälpas åt att hitta bättre vägar för dem som har kommit hit i stället för att med ljus och lykta söka efter människor.
Herr talman! Det sades att de som står utanför riksdagen tycker någonting annat. Deras uppfattningar är faktiskt grunden för detta samhälle, våra arvoden och lite till. Detta kan man väl inte helt nonchalera? När man röstar på ett parti så röstar man ju på ett parti som helhet, även om man kanske inte fullt ut kan dela partiets uppfattning i alla frågor. Beträffande generositeten undrar jag om det verkligen är så att vi i Sverige är humanast i hela Europa och om alla andra länder är inhumana. Då tycker jag att vi skulle ha drivit dessa frågor med kraft t.ex. i EU och att våra respektive partier skulle ha drivit dessa frågor gentemot våra broder och systerpartier i andra länder. Men jag tror inte att de betraktar sig själva som vare sig ogenerösa eller inhumana. Jag vägrar att tro att Gud fader, eller vem det nu är, har gett oss svenskar en humanitet som alla andra saknar. Jag tror att det beror på att det har funnits en naivitet i Sverige när det gäller att ta tag i en fråga som vi i dag ser att vi tyvärr inte kan hantera.
Herr talman! Jag delar ju Sten Anderssons uppfattningar när det gäller den förda invandringspolitiken och även det som jag hittills har sett av integrationspolitiken. Det är ett stort misslyckande. Och i fråga om detta har Sten Andersson och jag precis samma uppfattningar. Den mycket stora invandringsvågen som kom i början och mitten av det förra decenniet kunde vi inte hantera. Vi klarade inte av den. Därmed har det också blivit effekter som har drabbat skolor och i sista hand invandrarna själva. Det misslyckandet måste vi arbeta med, precis som Sten Andersson säger. Debatten om huruvida vi är generösa eller inte är mycket intressant. Om man har följt med i vad som händer i Storbritannien för närvarande, som får långt fler asylsökande även per capita än vi i Sverige för närvarande får av olika orsaker, så vet man att det även där förs en debatt om dessa frågor mycket tydligt. Labour går där ut och sätter hårt mot hårt, och de konservativa går ännu längre. Samma sak kan man se runtom i Europa. Vad vi dock inte har i Sverige är ett missnöjesparti. Vi försöker inte exploatera människors fördomar och uppfattningar, utan vi försöker hålla en linje som har en någorlunda bred folklig förankring. I detta sammanhang måste vi vara tydliga och konsekventa, eftersom detta inte är enkelt. Det är lätt att säga att man alltid ska vara human och spela harpa på himmelska höjder. Men det gäller faktiskt att försöka hålla balansen, annars går det inte.
Herr talman! När jag hörde Gustaf von Essens inlägg för några timmar sedan tyckte jag att det var så pass bra att det var läge för mig att stryka mig från debatten, eftersom jag inte behövde delta. Men eftersom jag hade lagt ned lite jobb på detta så fullföljde jag detta och deltar i debatten. Det kanske inte är riktigt bra för Gustaf von Essen när det gäller tyckarmaffian att jag berömmer hans agerande. Men jag tror att han kan leva med det. I övrigt delar vi uppfattningen att det är för många människor på en gång. Och det är det som gör att detta är svårt att hantera. Beträffande missnöjespartier tycker jag att populism är fel ord. Alla partier är nämligen populistiska i den meningen att de strävar efter att maximera antalet väljare. Vi har använt ordet populism fel i den svenska debatten. Problemet i den svenska debatten är att om man är garanterat klockrent fri från rasistiska tankar så stämmer det inte in i det svenska mönstret. Jag hade ju en debattartikel i fjol somras i DN där jag sade att amöban hitintills har betraktats som den mest korkade varelsen på klotet. Men den rollen har numera övertagits av skinhead. När man resonerar utifrån dessa utgångspunkter så är det ju inte populärt att man kommer fram i debatten. Vi hade nydemokraterna, och det tog en ände med förskräckelse, och det var väl en demokratisk välsignelse - hon dansade inte en utan tre somrar.

Kammaren återupptar sammanträdet. Jag önskar alla välkomna till riksdagens frågestund i dag. Jag får be regeringens företrädare att komma fram. I dag besvaras frågor av statsminister Göran Persson, justitieminister Laila Freivalds, statsrådet Britta Lejon, utbildningsminister Thomas Östros och socialminister Lars Engqvist. Välkomna! Det går nu bra att ställa frågor till regeringens ledamöter.
Fru talman! Jag är budbärare här i dag. Uppe på läktaren sitter en gymnasieklass från Friaborgsskolan i Simrishamns kommun. Jag har deras uppdrag att ställa en fråga till utbildningsministern. Den handlar om betyg. Det är förvisso inte enbart utbildningsministerns område, men i den mån det handlar om intagning till högskolan är det så. Det är ett betydande problem att det finns så få betygssteg i betygssystemet för närvarande. Man skulle kunna tänka sig att utöka det genom att använda plus och minus, så att det blev G+ eller G-, eller på annat sätt öka antalet betygsenheter. Mina vänner på läktaren undrar om utbildningsministern är beredd att verka för en sådan lösning.
Fru talman! Tuve Skånberg påpekade riktigt att det är skolministern som hanterar betygsfrågan på gymnasieskolan. Men det är klart att den är viktig för antagningen till högre utbildning, som jag ansvarar för. Vi har två huvudvägar in på högskolan. Den ena går via betyget från gymnasieskolan. Den andra är att göra ett högskoleprov och därmed skaffa sig de meriter som krävs för högskoleutbildning. Båda dessa vägar behövs. Betygen är naturligtvis ett viktigt sätt att visa vilken kompetens man har uppnått. Men det finns också andra sätt att göra detta. Min bedömning är att de betygssteg vi har i dag är ganska väl anpassade. Det är klart att man skulle kunna föra en diskussion om tätare graderingar, men då uppstår också frågor om jämförbarheten mellan skolor och mellan olika orter i landet. Det blir inte lättare om vi har tätare graderingar. Det finns också många elever som ifrågasätter betygens vara över huvud taget. Det finns många olika åsikter bland elevgrupperna.

Fru talman! Enligt utvärderingar som har gjorts får flickor i genomsnitt lite bättre betyg än pojkarna. I gengäld har pojkarna något lättare för att klara högskoleprovet. Att på en enda dag samla all kraft passar tydligen pojkarna något bättre än flickorna, medan att göra någonting uthålligt och göra det väl och länge är till fördel för flickorna. Om man inte har ett tillräckligt differentierat betygssystem är det till nackdel för flickor som förmår hålla ut år efter år, läsa läxor och prioritera under helgerna. Jag skulle vilja att utbildningsministern vägde in detta och inte bara hänvisade till att det faktiskt finns möjlighet att göra högskoleprovet. Det är visserligen riktigt, men just för att uppvärdera flickornas förmåga till ett uthålligt och troget arbete i skolan skulle jag ändå vilja be att utbildningsministern tillsammans med skolministern undersökte möjligheterna att få fler differentierade steg.
Fru talman! Jag tror inte att tätare steg i betygsskalan gör att det blir rättvisare. Vi har i dag ett betygssystem som har funnits i några år och som genomförts av en bred majoritet i riksdagen. Det bör få fortsätta att finna sina former. Det finns många olika åsikter om betyg över huvud taget. Det är en klassisk skolfråga. Många elever skulle vilja att vi tog bort betygen helt och hållet, andra elever vill ha kvar dem, och ytterligare en grupp skulle vilja ha en mycket tätare gradering. Det viktiga är att vi hela tiden utvärderar båda dessa huvudvägar in på högskolan: betygen och högskoleprovet. Vi bör bli varse att det skulle kunna finnas skillnader som visar sig i form av att olika kön får olika resultat. Det måste vi följa väldigt noggrant och i så fall vara beredda att förändra. Men jag tror att det finns en bred samstämmighet kring att betygen ändå är ett sätt för elever att under gymnasietiden visa vilken kunskapsnivå de har nått, och många ser dem som en viktig väg in på högskolan. Jag tror inte att fler graderingar gör betygen rättvisare.
Fru talman! Jag har en fråga till justitieministern. Det gäller miljöpoliser. Det var ju en viktig fråga i årets budget att kunna ge sig på miljöbrotten och det satsades också resurser. Men nu ökar ärendebalanserna ganska häftigt, samtidigt som det finns få miljöpoliser som arbetar med de här frågorna. Därför skulle jag vilja höra hur justitieministern tänker agera för att förbättra situationen.
Fru talman! Den nya organisation som vi har beslutat om när det gäller att hantera miljöbrotten har precis bara påbörjat sin verksamhet. Den har ännu inte på något vis lyckats finna sina former och den har inte den omfattning vad gäller personal som är avsett, utan det arbetet pågår. I den diskussion som var innan beslutet fattades sades det från statsmakternas sida att det var oerhört viktigt att säkerställa att det utbildas tillräckligt med åklagare och poliser för att säkerställa en betydligt bättre hantering av miljöbrotten än som hittills varit fallet. Det har skett en utbildning av både poliser och åklagare. Jag tror inte att den är tillfyllest, utan det gäller att utbilda fler för att säkerställa rekryteringen. Jag utgår från att Rikspolisstyrelsen i sitt planeringsarbete i samband med planeringen av hur man ska använda de nya resurser som regeringen föreslog att polisen ska tillföras hanterar detta och att man då beaktar prioriteringar som regering och riksdag har lagt fast.
Fru talman! Jag är väl medveten om situationen. Jag sitter med i Riksåklagarens rådgivande nämnd och vi har fått en redovisning av situationen. Miljöåklagarna finns ju på plats men ärendena hopas. Problemet ligger hos polisen. I många polisdistrikt är man inte riktigt medveten om de medel som är satsade. Man tror att det är fråga om ett engångsanslag. På vissa orter fungerar det här men de orterna är få. Miljöpoliser har blivit erbjudna att delta i miljöåklagarnas gemensamma utbildning men det fungerar inte och nu har snart halva året gått.
Fru talman! Jag vill understryka att jag delar Gunnel Wallins uppfattning att det är mycket angeläget att polisen säkerställer att det finns poliser som har miljöutbildning och alltså kan omhänderta utredningen av de här ärendena. Det åligger polismyndigheten att säkerställa att de prioriteringar som regering och riksdag lagt fast också fullföljs. I detta ligger bl.a. att säkerställa att vi har miljöpoliser.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till socialministern. Om jag som förälder märker att mitt barn har någon form av problem eller är sent utvecklat eller om någon i förskolan upptäcker detta är det mycket viktigt att mitt barn mycket snart får vård och hjälp och blir undersökt av barnhabiliteringen. Men om man, som jag gör, bor i Blekinge är väntetiden för att få barnet undersökt och diagnostiserat mellan ett och ett halvt och två år. Under väntetiden får jag som förälder gå med ständig oro och ovisshet. Eventuell behandling och träning kan ju inte sättas in förrän jag fått mitt barn undersökt. Därför utgår jag från att behandlingen ger sämre resultat än om det hade gått något snabbare. Så till min fråga till socialministern - visserligen är detta en landstingsfråga men det är också en mänsklig fråga: Är detta rimligt?
Fru talman! Om jag ska följa Jeppe Johnssons beskrivning är mitt svar mycket enkelt: Det är klart att det inte är rimligt att man ska vänta i ett och ett halvt år. Så är det. Jag vet emellertid inte ifall beskrivningen är korrekt. Framför allt vet jag inte hur man har gjort prioriteringarna i landstinget i Blekinge, så den rätta adressaten för Jeppe Johnssons fråga är naturligtvis landstingspolitikerna. När vi diskuterar sjukvården eller för övrigt hela omsorgssektorn är det viktigt att konstatera att vi under de närmaste åren sannolikt behöver se till att få ökade resurser för att leva upp till de krav som medborgarna ställer. Man måste då också vara beredd att slåss för dessa ökade resurser såväl i kommunerna som i landstingen. Det finns på den punkten ganska mycket att önska av borgerligheten, som ju i allt större utsträckning tenderar att försöka minska resurserna till landstingen. Det gäller kanske inte Jeppe Johnsson, men det gäller de partikamrater som Jeppe Johnsson tänker samarbeta med om det skulle bli en borgerlig regering.
Fru talman! Jag tror att jag och socialministern är överens om att man inte sparar några pengar genom att låta människor stå i kö. Köerna är samhällsekonomiskt mycket olönsamma. Men det viktigaste är det mänskliga lidandet, som man inte kan uppskatta i pengar. Ändå tror jag inte att det är pengar som fattas. Som socialministern nog känner till har Blekinge under i stort sett alla år haft Sveriges högsta landstingsskatt. Det borde därför finnas en och en annan peng till detta. Landstingspolitikerna är nog inte heller omedvetna om detta. Socialministern har vid något tillfälle talat om en allemansrätt till sjukvård. För mig är väntan i kö i ett och ett halvt till två år inte någon allemansrätt. Även om detta är en landstingsfråga, så är det socialministerns partikolleger som styr i Blekinge läns landsting och har så gjort så länge jag kan minnas.
Fru talman! Först ska jag be om ursäkt för att jag tolkade Jeppe Johnssons fråga som att han inte delade uppfattningen att vi skulle avstå från att ge pengar till landstingen. Nu förstår jag att Jeppe Johnsson samtidigt säger två saker. Det ena är att han ställer upp på det förslag som nu Moderaterna driver, nämligen att vi inte ska ge landstingen de åtta miljarder som vi flyttar från försvaret till sjukvården. Detta säger han samtidigt som han önskar sig mer resurser till landstinget i Blekinge. Någon ordning får det vara på den politiska debatten! Om vi kräver ökade resurser - vilket är rimligt att göra - till landstingen för att de ska klara sina vårdåtaganden kan vi inte samtidigt säga att vi inte ska ge dem de pengar som vi nu ska flytta från försvaret till sjukvården. Jag tror att det är möjligt att avskaffa köerna och skapa den vård som människor efterfrågar. Men då krävs det att vi står upp för att ge de resurser som behövs för detta, och det är där som Jeppe Johnsson haltar i sin argumentering.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Britta När jag har varit ute runt om i det svenska samhället har jag mötts allt oftare av frågor kring hur vi inte i tillräcklig omfattning använder oss av det svenska språket i olika sammanhang. Det kan vara så att man jobbar på ett företag som har ett ägarskap i ett annat land, och ett språk som inte majoriteten av de anställda behärskar har introducerats alltmer. När man på det här sättet i sin vardag möter och ska handha ett språk som man inte förstår minskar ens möjligheter till demokratiskt inflytande. Man kan diskutera språkfrågan med en kulturell aspekt, men jag tycker också att den har mycket av demokrati i sig. Jag vill fråga Britta Lejon om hon som minister med ansvar för de här frågorna ser ett demokratiproblem växa fram genom att allt färre människor förstår det språk på vilket de ska genomföra arbetsuppgifter eller förväntas ta till sig information.
Fru talman! Det är möjligt att jag missuppfattade frågan, men jag tolkar Carina Häggs fråga så här: Det svenska språket riskerar att hotas i dag med den utveckling som finns. Är det ett problem för demokratin i Sverige? Det svenska samhället består alltmer av alltfler människor med olika språkliga bakgrunder och olika bakgrunder också i kulturellt hänseende. Det är till stora delar en tillgång, men självfallet har vi all anledning att betona det svenska språkets betydelse i Sverige. Det är det språk som vi kommunicerar på och som vi i de allra flesta sammanhang är fullkomligt beroende av för att kunna diskutera våra gemensamma angelägenheter med varandra. Självfallet är betydelsen av det svenska språket en aspekt som jag har med mig i mitt arbete, men det är också något som integrationsminister Ulrica Messing har ansvar för att betona.
Fru talman! Jag delar Britta Lejons uppfattning att många språk i ett land kan vara en tillgång och en rikedom. Det är någonting som vi på många andra områden inte i tillräcklig grad tar del av på ett positivt sätt. Men detta hindrar inte att det finns ett annat problem parallellt med detta. Jag tycker att det är lättast att ta exempel på detta från arbetslivet, där det i dag finns de som inte kan ta del av informationen från sina arbetsgivare och som inte kan delta i den demokratiska process som ska finnas på en arbetsplats därför att de inte förstår informationen. Ofta säger de här personerna: Jag tycker att det är lite pinsamt att tala om att jag inte kan engelska så här bra. Jag kan turistengelska, men jag förstår inte språket på det här sättet. När man mött detta på flera områden tycker jag att det börjar bli ett problem som man kanske inte uppmärksammar. Det kanske är dags att vi börjar tala om det mer. Därför vill jag fråga Britta Lejon om hon mer kan precisera hur man kan hantera en sådan här frågeställning.
Fru talman! Det är möjligt att jag inte har uppmärksammats på hela problembilden. Regeringens arbete för ökad demokrati och för ett fördjupat folkstyre i Sverige handlar om väldigt många olika saker. En av de saker som vi ser som mycket viktigt är att ge våra barn och ungdomar, det uppväxande släktet, oavsett vilken bakgrund de har, en god start när det gäller det svenska språket. Det är en av de viktiga aspekterna i storstadspolitiken och i de avtal som Ulrica Messing och regeringen sluter med sju olika storstadskommuner. Där har vi språkförskolor med som en viktig bit. När det sedan gäller arbetslivet och dess demokratisering samt det ansvar som man som arbetsgivare har för att kunna kommunicera med sina anställda är det en fråga som i mycket åvilar parterna på den svenska arbetsmarknaden. Det gäller både de centrala organisationerna men även enskilda arbetsgivare och arbetsplatser. Jag tror att jag fortfarande har lite svårt att svara Carina Hägg på den delen av frågan eftersom jag är osäker på om jag riktigt har förstått den.
Fru talman! Frågan ställs till justitieministern. I en interpellationsdebatt nyligen deltog både jag och justitieministern i diskussionen om Echelon, det amerikanska säkerhetsorganet National Security Agencys gigantiska avlyssningssystem, och om hur i stort sett alla meddelanden via fax, e-post eller telefon kan kontrolleras och registreras. Vi vet tyvärr mycket lite om hur systemet används, men vi vet att det kan användas på ett mycket negativt vis. Nu har jag stött på ett nytt ord - Enfopol - som jag tidigare inte har hört talas om. Enfopol lär vara en motsvarighet till Echelon, men det har förberetts inom ramen för EU-samarbetet - det europeiska polissamarbetet. Mig veterligen har vi inte fått information i justitieutskottet, och ej heller i EU-nämnden. Jag skulle därför vilja veta om och hur frågan diskuterats på EU-möten med de andra ländernas justitieministrar.
Fru talman! Jag undrar om Kia Andreasson kanske syftar på Europol. Det är nämligen det som justitieministrarna och inrikesministrarna i EU har diskuterat och byggt upp, och det är väl förankrat även här i riksdagen. Jag tror att det är det som Kia Andreasson har läst om och hört talas om. Något annat har jag icke hört talas om.
Fru talman! Nej, det är det verkligen inte. Det begreppet är jag mycket bekant med. Det har diskuterats många gånger. Men Enfopol är ett nytt begrepp, som jag sade. Jag letade på Internet och i svenska tidningar i alla nyhetsbaser. Det fanns artiklar om det i engelska tidningar. Det fanns t.o.m. en artikel i Svenska Dagbladet som en man hade skrivit, och jag har den här. Jag hörde det dessutom i en direktsändning i radio i en intervju med kriminolog Janne Flyghed. Där pratades det om att detta var ett avlyssningssystem. Det är väldigt konstigt att ett begrepp plötsligt dyker upp ryktesvägen. Först finns ingenting och ingenting, och sedan dyker det upp ryktesvägen. Sedan blir det plötsligt ett institut eller ett organ i EU utan att man har fått den informationen på ett tidigt stadium. Om justitieministern säger att hon aldrig hört talas om detta, är det ännu mer konstigt att detta begrepp florerar så genom rykten och artiklar.
Fru talman! Jag kan garantera Kia Andreasson att Europol inte sysslar med avlyssningssystem.
Fru talman! Arbetet med att forma den framtida forskningspolitiken pågår ju. Min fråga till utbildningsminister Östros tar sin utgångspunkt i skrivningarna i ett betänkande från näringsutskottet från det förra riksdagsåret. Jag väljer att citera: "Med hänsyn till Sveriges starka ställning som gruvnation inom Europa är det nödvändigt med forskning och utveckling för att bibehålla kompetens och konkurrenskraft på sikt. I ett europeiskt och internationellt perspektiv har Sverige unika förutsättningar att vara ledande i fråga om geologisk kompetens. Detta förhållande bör rimligen beaktas i fråga om den framtida inriktningen av forskningspolitiken, där geovetenskap bör ha ett givet utrymme. Samma sak bör gälla frågan om miljöforskning i gruvsammanhang." Min fråga till utbildningsministern blir utifrån detta: Om, och i så fall på vilket sätt, beaktas frågorna om förstärkning av geovetenskapen i arbetet med att forma den framtida forskningspolitiken?
Fru talman! Precis som Lennart Gustavsson säger är vi mitt inne i arbetet med att reformera forskningspolitiken. För bara ett par veckor sedan lade regeringen en proposition på riksdagens bord som innebär en genomgripande förändring av hela myndigshetsstrukturen när det gäller forskningsfinansieringen för att bl.a. kunna kraftsamla kring väldigt viktiga områden. Vi bedriver forskning med en väldigt stor bredd och hög kvalitet i Sverige. Här finns också geovetenskapen representerad. Vi har också en stark tradition av att forskarvärlden själv ska ha ett betydande inflytande över prioriteringarna. Jag föreställer mig att geovetenskapen kommer att vara en del av den viktiga diskussion som förs i forskarsamhället när det gäller de fasta forskningsresurser som finns ute på våra universitet och högskolor, men också när det gäller de framtida kraftsamlingarna kring centrala områden. Det gäller också miljöaspekten. Vi satsar stora resurser på miljöforskning i Sverige och ligger väldigt långt framme internationellt sett. Den profilen kommer vi att kunna stärka ytterligare genom de nya myndigheter som vi bildar. Jag räknar med att det perspektivet också finns med här.
Fru talman! Min följdfråga har en direkt koppling till frågan om geovetenskap och miljöforskning i gruvsammanhang. I Luleå tekniska universitets forskningsstrategi för perioden 2000-2004 sägs bl.a. att Luleå tekniska universitet är berett att ta ett nationellt ansvar för den gruvrelaterade forskningen och utbildningen i Sverige. Det innebär att Luleå tekniska universitet tydligt ska visa att man är Sveriges, och i förlängningen Europas, viktigaste gruvhögskola. Ett mål för gruvhögskolan sägs vara att täcka hela det gruvrelaterade området från malmletning till förädling. I gruvhögskolans uppgifter ingår naturligt också att sluta kretsloppet med hantering av restprodukter och återvinning av mineraler och metaller.
Fru talman! Lennart Gustavsson nämner forskningsstrategier som bl.a. Luleå tekniska universitet har lämnat in. Vi har bett alla våra högskolor och universitet och alla övriga myndigheter som sysslar med forskning att under förra året sätta sig ned och rejält fundera över vilken strategi de ska ha för framtiden. Detta har vi gjort därför att vi vill se en ökad profilering. De olika högskolorna och universiteten ska tänka igenom var de är starka och vad de ska satsa på i framtiden. Sedan handlar det naturligtvis om att också använda befintliga resurser till detta och att våga och orka prioritera på våra universitet och högskolor på de områden där man känner att man kan ge ett betydande nationellt och internationellt bidrag till forskningen. Sedan har vi ju också våra finansierande myndigheter där det finns mycket skattepengar att fördela till dem som just skapar sig en sådan profil att man står väldigt väl framme internationellt. Vi arbetar nu med en forskningspolitisk proposition som jag räknar med läggs fram för riksdagen i september.

Fru talman! Jag har en fråga till statsministern. I dag har det stått i pressen om Föreningssparbankens boindex som tydligt visar att en stor andel av hushållen med normala inkomster inte har möjlighet att köpa bostad, t.ex. ett småhus, i Stockholm. I det här perspektivet vill jag ta upp fastighetsskatten, eftersom den ligger som en ytterligare pålaga för de familjer som köper bostad i Stockholm. Därför ställer jag frågan till statsministern: Vilka åtgärder avser statsministern att vidta för att hushåll med vanliga inkomster ska ha möjlighet att köpa småhus i
Fru talman! Det är en viktig fråga som tas upp. Jag är inte säker på att det bara är fastighetsskatten vi ska titta på. Det finns en lång rad faktorer som är avgörande. Fastighetsskatten hanterar vi nu på så sätt, att när vi får korrekta taxeringsvärden kommer vi att titta på skattesatserna och sedan säkert också få en diskussion om skiktgränserna i förmögenhetsskatten. Problemet i Stockholm är ju annars att vi har en prisbild som snedvrids och priserna stiger därför att det inte byggs någonting. Det byggs ingenting i Stockholm därför att den nuvarande majoriteten ägnar sig åt ett systemskifte. Man säljer ut de kommunala bostadsföretagen i stället för att använda dem för att bygga nya lägenheter. Vi löser gärna frågan om fastighetsskatten, och det gör vi i höst. Men jag är inte säker på att det kommer att hjälpa i Stockholm, eftersom det finns en majoritet här som sysslar med annat än att bygga bostäder, nämligen ett systemskifte.
Fru talman! Jag har en följdfråga. Det stämmer att det är en borgerlig majoritet i Stockholm som också gör mycket för att underlätta bostadssituationen, bl.a. förtätning inne i staden. Man bygger ovanpå befintliga fastigheter. Man bygger många bostäder såväl i Stockholm som i de kranskommuner som finns. Jag kan t.ex. nämna Solna och Järfälla kommuner. Men problemet är, och det kvarstår, att fastighetstaxeringen ligger som en extra börda på alla de familjer som bor i Stockholmsregionen. Frågan är viktig. Statsministern säger här att korrekta taxeringsvärden ska fastställas. Dessa korrekta taxeringsvärden grundas på de priser som förekommer när fastigheterna säljs. Därför kvarstår min fråga. Vilka åtgärder avser statsministern att vidta för att komma till rätta med problemet med höga taxeringsvärden i Stockholmsregionen?
Fru talman! Nu ska vi försöka att föra debatten där den hör hemma. Taxeringsvärdena kommer säkert att vara höga i Stockholm även i framtiden. Jag tror att det är en historisk företeelse som beror på att det är en större efterfrågan på bostäder i Stockholm och det finns en större köpkraft. Vi har en sådan situation. Det ska vara ett korrekt taxeringsvärde. Sedan tar vi ut en fastighetsskatt som baseras på detta. Det ska vi hantera i höst på ett sådant sätt att människor inte ska behöva uppleva att de får en för tung beskattning. Det har vi inget intresse av. Det löser vi. Men vad regeringen inte kan lösa är att vi just nu i Stockholm gör oss av med det instrument som alltid har använts för att möta bostadsbristen, nämligen de allmännyttiga kommunala företagen där man har tagit av gamla vinster och använt dem för att bygga nya lägenheter åt framför allt unga familjer. Dessa säljs nu ut som bostadsrätter, ofta till skyhöga priser. Vi får en segregation, Och vi sätter en definitiv broms på bostadsbyggandet. Det är ett systemskifte, och det är dystert.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa min fråga till statsminister Göran Persson, angående Zimbabwe. Staten Zimbabwe har i dagarna firat 20 årsjubileum som självständig stat, tyvärr under förhållanden som präglats av våld och laglöshet. Jag hade själv förmånen att få besöka Zimbabwe ett flertal gånger under 80-talet och kunde då imponeras av de framgångar vad gäller både ekonomisk och demokratisk utveckling som landet uppnått. Det är därför med stor oro och beklagan jag kunnat notera de inslag av politisk maktfullkomlighet och korruption samt brist på respekt för de demokratiska principerna som president Mugabe visar prov på, särskilt under den senaste tiden. Mot bakgrund av detta samt att Zimbabwe är en viktig mottagare av svenskt bistånd skulle jag vilja fråga statsministern om Sverige planerar att ta några nya initiativ, enskilt eller via EU och FN, för att om möjligt påverka utvecklingen så att landreformen kan genomföras under fredliga och lagliga former samt att folket i Zimbabwe ska kunna välja sin framtida politiska ledning i fria och rättvisa val.
Fru talman! Jag känner samma sorg över utvecklingen i Zimbabwe som Annelie Enochson gör. Det tror jag att vi gör allihop i denna kammare. Det var ett land som utvecklades i rätt riktning och som var på god väg. Och nu ser vi en regim som faktiskt börjar använda de våldsmetoder och hot om våld för att förfölja motståndare som i sin tur en gång i tiden ju faktiskt drev fram frihetskampen. Det är utomordentligt dystert. Fria, rättvisa val är nödvändiga i Zimbabwe. De kommer enligt planerna ganska snart. Därefter kommer det, förhoppningsvis, en regim som vilar på ett tydligt folkligt mandat och som har ett intresse av att genomföra en jordreform. Och då kommer Sverige att vara med och spela en roll för den jordreformen, på samma sätt som vi hittills har gjort inte minst inom EU där vi har tagit initiativ och via vårt bistånd där vi har varit med och stöttat en sådan jordreform. Men jag tror att det är klokt att nu först avvakta ett val i Zimbabwe. Förhoppningsvis får man därefter en regim som är öppen för en anständig process.
Fru talman! Jag tackar för det svaret. Jag tror att hela Sverige känner likadant. Självfallet gör vi det. Vad jag skulle vilja säga är att jag tror och vet att vi i Sverige har ett oerhört gott renommé i hela södra Afrika. Jag tycker att det skulle vara oerhört positivt om ni som regering kunde använda det goda renomméet för att utöva påtryckning på president Mugabe.
Fru talman! Det gör vi, bilateralt men också via EU. Och det tänker vi fortsätta att göra. Det är precis som Annelie Enochson säger, vi har ett gott anseende i hela denna region - inte bara i Moçambique, inte bara i Zimbabwe, inte bara i Sydafrika utan i hela regionen. Det är naturligtvis mot bakgrund av vårt engagemang i befrielsekampen. Det ger oss också nu, tycker jag, en moralisk skyldighet att tala när vi ser en utveckling som är av sådant slag att vi inte vill vara med om den, och det gör vi. Sedan hoppas jag att vi kan utveckla vårt bistånd. Men det kräver också, naturligtvis, att vi får en regim som strävar efter de biståndspolitiska mål som vi tycker är viktiga, inte minst demokrati, jämställdhet, miljöhänsyn och naturligtvis också fattigdomsbekämpning.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till socialminister Lars Engqvist. Besparingarna inom försvaret kommer att skapa ett utrymme för angelägna satsningar inom sjukvården. Arbetet med detta har pågått en tid i regeringen. Min fråga till Lars Engqvist är: När blir det klart på vilket sätt pengarna kommer att användas och hur de kommer att fördelas?
Fru talman! Svensk sjukvård har i allt väsentligt ett stort problem som ofta diskuteras här i riksdagen, och det är tillgängligheten. Vi behöver satsa mer resurser på sjukvården för att kapa köer, för att göra vården tillgänglig. I princip ska man inte behöva vänta över huvud taget för att få den vård man behöver för att klara ett anständigt och värdigt liv. De åtta miljarder som avsattes från försvaret till sjukvården och den miljard som regeringen i samarbete med Vänsterpartiet och Miljöpartiet presenterade i höstas ska fördelas så att 70 % ska gå till landstingen och 30 % till kommunerna. Syftet är att de ska gå till att förstärka primärvården, psykiatrin och de medicinska insatserna i äldreomsorgen under en fyraårsperiod. Förhandlingar pågår just nu med Landstingsförbundet och Kommunförbundet. Vi hoppas att kunna vara färdiga med dessa förhandlingar och redovisa resultatet inom några veckor. Detta resultat ska sedan ligga till grund för en handlingsplan för hela sjukvården som vi hoppas kunna presentera för riksdagen i juni, innan riksdagsuppehållet.
Fru talman! Om jag då tolkar socialministern rätt kommer riksdagen innan vi går på sommaruppehåll att få ta del av planen och se på vilket sätt den prioriterar de här angelägna områdena. Vi kommer också att se hur majoritetsförhållandena ser ut för att senare i höst föra det genom riksdagen.
Fru talman! Såvitt jag har förstått finns det en bred majoritet bakom att flytta dessa pengar från försvaret till sjukvården. Det finns också skäl att tro att det finns en bred uppslutning bakom principen att satsa på de här områdena. Centerpartiet och Socialdemokraterna gjorde upp när det gällde att flytta de åtta miljarderna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har varit med i diskussionerna om den fortsatta satsningen. Det finns en majoritet bakom detta. Det som kan bli bekymmersamt är när vi kommer att upptäcka att Moderata samlingspartiet inte vill vara med och dela pengarna. Det finns faktiskt också ett par landsting som leds av Moderaterna. Det ska bli spännande att se hur de ställer sig till detta, ifall de tänker tacka nej till de här pengarna eftersom de kommer från försvaret.
Fru talman! Jag vill ställa min fråga till utbildningsministern. Vi har ju en reformerad och utbyggd högskola och vi har statliga och fria högskolor i skön förening. Det är olika huvudmän och ett spännande utbud. Vi har fått en ökad intagning och den lär väl växa. Men det finns problem för några få små, nya högskolor. Jag tänker på de nystartade teologiska högskolorna i Stockholm, Örebro och Uppsala där man har andra och sämre villkor än de gängse. Min fråga är om utbildningsministern anser att det fortsatt är rimligt att några få, små, säg gärna fattiga högskolor ska leva under knappare resurser än andra högskolor.
Fru talman! Elver Jonsson säger att vi har ett spännande utbud bland våra högskolor. Det håller jag verkligen med om. Här finns ju en verklig bredd med utbildningsinriktningar som lockar många människor till högskolorna. De teologiska högskolorna spelar också en viktig roll i det här utbudet och möter ett stort intresse bland många människor. Regeringen har också valt att särskilt stötta utbildningarna bland de teologiska högskolorna, genom en viss tilldelning av ytterligare platser generellt sett men inte minst genom en särskild stöttning av den utbildning i mänskliga rättigheter som den teologiska högskolan i Stockholm bedriver. Det är en mycket intressant utbildning på 40 poängsnivån där väldigt många har blivit intresserade av att skaffa sig en fördjupning i teori om mänskliga rättigheter och praktik i mänskliga rättigheter. Regeringen har alltså uppmärksammat situationen och också givit högskolorna ett stöd under den senaste tiden.
Fru talman! Jag uppskattar de vänliga orden från utbildningsministern om de nya högskolorna. Det handlar om en viss innovation där gamla och nya teologiska fakulteter har ett befruktande samarbete. Men han svarar inte på frågan: Är det rimligt att några få, små och faktiskt fattiga högskolor ska tvingas leva med en situation då man får vädja till enskilda människor i tusental för att med skattade pengar fylla upp det statsmakten i andra sammanhang ger? Vi kräver ju inte det av banker, institutioner och kommuner att man enskilt ska gå in med särskilda pengar utöver de skatter vi betalar. Därför hänger min fråga faktiskt i luften, och jag skulle vilja att utbildningsministern här och nu eller senast i budgetpropositionen kommer med ett besked om den lilla justeringen - statsfinansiellt högst försumbar - att rätta till för några hundratal högskolestuderande så att man fick den rättvisan ordnad. Ett besked här i dag vore välgörande, utbildningsministern.
Fru talman! Jag gav ett besked i mitt svar, nämligen att regeringen har uppmärksammat de teologiska högskolornas önskemål och förstärkt dem med ytterligare platstilldelning. Det finns en tradition inom det här området, nämligen att frikyrkorna ställer upp med ett engagemang kring sina högskolor och staten har gått in och stöttat dem ytterligare. Jag utesluter inte att det kan komma ytterligare insatser från regeringen i en framtid, men så sent som förra året har jag till riksdagen meddelat att vi går in med ytterligare stöttning, inte minst i den intressanta utbildning i mänskliga rättigheter som bedrivs här i
Fru talman! Jag har en fråga till statsministern. Det går ju bra för Sverige i många avseenden, inte minst för staten, näringslivet och aktieägarna. Men fortfarande finns det många landsting, och faktiskt en hel del kommuner, som har röda siffror och svårt att få det att gå ihop. I dagarna sitter man i kommuner och landsting och försöker lägga budget för de närmaste tre åren.
Fru talman! Nu är jag frestad att ge råd. Men det vore nog dumt eftersom bilden är väldigt olika. Jag följer det här mycket noga och nära, och vill säga att det vore direkt felaktigt att påstå att det finns en metod som hjälper i den här situation. Någon eller några kommuner kanske ska höja sin skatt. Det är möjligt. Några ligger helt fel i kostnadsbilden. Andra är drabbade av en förändring i befolkningsunderlaget som de själva inte kan göra något åt, kanske på grund av att en hel näringsgren viker. Där måste staten vara med och hjälpa till. Därför har vi två instrument som vi använder mycket aktivt, dels stöd till kommunala bostadsföretag, den s.k. bostadsakuten, dels den extra insatsen av pengar i kommuner som är drabbade av ekonomisk kris. Jag tror att vi har instrumenten. Min respekt för kommunpolitikerna i dessa hårt drabbade kommuner säger mig att det vore direkt dumt att stå i riksdagen och ge enskilda kommuner råd. De begriper bäst själva.
Fru talman! Det här är naturligtvis ett komplext problem, men det gör det inte lättare när staten ställer krav på kommunerna att redan år 2000 ha en budget i balans. Till senast 2002 ska man kunna få respit att ordna detta. Vi som är för en offentlig sektor som är väl fungerande när det gäller vård, omsorg och skola måste också se till att kvalitetskraven kan uppfyllas. Det här är ett problem just nu. Visst får vi lite hjälp framöver med försvarsmiljarderna. Men det här är ett problem, inte minst i mitt hemlän Gävleborgs län; det röda
Fru talman! Det finns ett farligt inslag som jag vill protestera mot i Owe Hellbergs resonemang, och det är att man skulle klara kvaliteten i kommuner och landsting genom att ge avkall på att man skulle ha inkomster och utgifter som går ihop. Vi har haft en period i Sverige - en förfallsperiod - då man lånade till de här utgifterna. Det slutar alltid med elände. En dag kan man inte längre låna, och då ska lånen betalas tillbaka. Då drabbas alltid de som har det sämst ställt hårdast. Att vara emot att ha balans i ekonomin är ingenting annat än att börja avvecklingen av den gemensamma sektorn. Det är enkel och ytlig populism. Vi ska hjälpa de kommuner och landsting som inte själva kan göra något åt sin situation. Det ska vi göra solidariskt i hela vårt land. Den politiken tänker jag stå för, och den politiken står regeringen för, men vi kommer inte att göra det genom att återigen starta sedelpressarna eller låna pengar utomlands. Det är en förkastlig politik.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsministern, och jag gör det med utgångspunkt i de avbrutna skattesamtalen. Något som jag beklagar. Vi beklagar från Centerpartiets sida särskilt delen om energiskatterna, vilka är utomordentligt viktiga för att få fart på den småskaliga och förnybara elproduktionen. Jag tror att det också skulle finnas förutsättningar för samsyn i de frågorna. Jag får varje vecka påstötningar från den här branschen som blöder av problem eftersom det saknas besked på en rad punkter. Jag vet att det kanske egentligen är en fråga för finansministern, men min fråga är: Är statsministern beredd att kraftfullt verka för att vi får fram ett energiskattebeslut och att de regelsystemen ska främja elproduktionen från förnybara energikällor?
Fru talman! Som frågan är formulerad är jag beredd att direkt säga ja. Det är den inriktning vi ska ha. Sedan ska den lösas på ett tekniskt bra sätt. Vi som har den här grundläggande uppfattningen får väl hjälpas åt för att hitta en bra lösning. Jag ger inte upp hoppet, även om skattesamtalen är avbrutna, att vi i Sveriges riksdag ska kunna hitta lösningar som är ganska breda.
Fru talman! Kan jag av statsministern få något besked om inriktningen på en tidpunkt när vi är framme? Det är oerhört bråttom. De mellan 400 och 500 företag som väntar, orkar inte vänta mycket längre. En positiv signal om en tidpunkt skulle vara mycket välgörande.
Fru talman! Jag är av naturliga skäl inte beredd att ge en sådan tidpunkt i den här typen av svar, men jag har ingen annan ambition än Åke Sandström. Det här bör lösas så snabbt som möjligt och gärna i en bred samverkan.

Fru talman! Jag sympatiserar i och för sig med den utgångspunkt som Elisabeth Fleetwood har i sin frågeställning. Det är klart att människor som har lagt ned mycket av sitt liv och sitt hjärta i en sysselsättning som involverar vapen har en annan relation till det vapnet än vad vi andra kanske har. Till skillnad från skidor kan vapen döda. Bakgrunden till skärpningen av vapenlagstiftningen är ju att vi vill säkerställa att i så liten utsträckning som möjligt legala vapen hamnar i illegala händer. Det gör de dessvärre med jämna mellanrum. Det gäller även vapen som används i sportsammanhang. Det är naturligtvis bakgrunden till en regel som säger att när man inte längre har en praktisk användning för ett vapen ska man inte heller längre ha ett sådant. Slutar man jaga ska man inte ha jaktvapen. Slutar man vara aktiv i sport ska man inte ha ett vapen. Vi har ju öppnat en möjlighet just för att säkerställa att man av särskilda skäl ska kunna behålla ett vapen som man har en relation till, nämligen att helt oskadliggöra det. Då kan man behålla det.

Fru talman! Om det är så att man av och till fortsätter med sin verksamhet, det må vara jakt eller sportutövning, har man naturligtvis rätt att inneha sitt vapen. Det är när man över huvud taget inte längre använder det som frågan blir aktuell. Jag vill understryka för Elisabeth Fleetwood att det inte är omdömet hos dessa vapeninnehavare som vi tvivlar på. Det är de människor som stjäl och använder legala vapen så att de blir illegala som vi inte litar på och som vi måste skydda oss emot.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till utbildningsminister Thomas Östros. I slutet av maj avser regeringen att lägga fram propositionen om en ny lärarutbildning. Sannolikt kommer den nya lärarutbildningen att kunna realiseras tidigast år 2001 eller möjligen 2002. Utbildning i Waldorfpedagogik bedrivs på ett antal skolor i landet. En av dem är Rudolf Steinerhögskolan i Järna med 50 års erfarenhet av att utbilda lärare i denna pedagogik. Tyvärr erfar högskolan nu att regeringen inte tar den här utbildningen riktigt på allvar. Trots att Sveriges riksdag redan 1996 krävde en statligt finansierad fullständig Waldorflärarutbildning, dröjer regeringen med beslutet. Uteblivna statsbidrag och osäkerhet om framtiden innebär stora svårigheter för högskolan att vidmakthålla både kompetens och kapacitet. Var ligger haken som gör att de här fristående högskolorna inte får samma rätt som övriga högskolor? Jag tänker på examensrätt, statliga bidrag osv.
Fru talman! Precis som Erling Wälivaara säger arbetar vi nu med en reformering av hela lärarutbildningen. Jag menar att det är naturligt att man i det sammanhanget också tittar närmare på den framtida organisationen av Waldorfutbildningen. Det vore mycket märkligt att bryta loss denna del när vi samtidigt gör en genomgripande reformering av hela vårt lärarutbildningssystem. Däremot har regeringen också enligt riksdagens uppdrag presenterat lösningar när det gäller påbyggnadsutbildning med Waldorfinriktning, där vi också har ställt statsbidrag till förfogande för Waldorfskolorna. Dessa har dock inte lyckats attrahera tillräckligt många elever för att kunna använda hela det statsbidraget. Regeringen har också vid två tillfällen gått in med extra stöd oberoende av antalet elever för att hjälpa till med bl.a. införskaffande av utrustning. Så visst har regeringen uppmärksammat Waldorfutbildningen. Men den framtida organisationen måste bedömas i samband med att vi reformerar hela lärarutbildningen. Jag räknar med att inom ganska kort tid kunna lägga propositionen om den på riksdagens bord.
Fru talman! Jag tackar utbildningsministern för det svaret. Jag skulle dock vilja fråga om jag konkret kan tolka det på det sättet att utbildningsministern är positiv till att också i framtiden ge de här fristående högskolorna statsbidrag och framöver eventuellt också examensrätt.
Fru talman! Erling Wälivaara ska tolka mig så som jag alldeles nyss svarade, att vi återkommer till detta i lärarutbildningspropositionen, där vi också gör bedömningen av Waldorfutbildningens plats i den framtida lärarutbildningen.

Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Britta Både Unga Örnar och, som vi senast hört, numera även SSU har gjort undersökningar som visar att många ungdomar känner sig inte ha inflytande och delaktighet på ett bra sätt i skolan och inte heller har ett rikt fritidsliv. I det svenska samhället, som bygger på öppenhet och demokrati, är det viktigt att det uppväxande släktet är delaktigt och inte känner utanförskap, vilket kan leda till oroligheter i samhället.
Fru talman! Det uppväxande släktet är det viktigaste som vi har. Om vi bygger det framtida Sverige med utgångspunkt i barnens och ungdomarnas behov, blir det ett bra samhälle för oss alla. Om vi i dag märker att barn och ungdomar upplever att man inte i tillräcklig utsträckning lyssnar till dem och respekterar dem och att de känner sig inte ha tillräckligt inflytande, är det naturligtvis någonting som vi måste ändra på. En av de undersökningar som Monica Green hänvisar till är gjord av SSU. I den visar man att trots att många skolor i dag har antimobbningshandlingsplaner, är det väldigt få elever som känner till att de finns. De faller ju till marken om inte de som ska ha nytta av planerna inte ens vet om att de finns och inte har varit med om att utforma dem. Det här är någonting som regeringen tar på största allvar och försöker förändra, dels när det gäller möjligheter till inflytande för högskolestudenter, alltså unga vuxna, dels i en del andra avseenden.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Det är bra att man kommer att titta på detta framöver. Kan man också koppla detta till möjligheter till inflytande och engagemang i fritidssysselsättningar? Det är oerhört viktigt att barn och ungdomar i föreningslivet och i hela Folkrörelsesverige kan lära sig demokratifrågor och känna att de har möjligheter att påverka i framtiden.
Fru talman! Jag ska fortsätta där jag slutade och så småningom försöka knyta ihop säcken. Förutom det som gäller unga vuxnas inflytande på högskolan har vi också från regeringens sida i direktiven till den lokaldemokratiska utredningen betonat just det som Monica Green tar upp, nämligen hur vi konkret ska kunna garantera att barns och ungdomars insyn, inflytande och engagemang i samhällsfrågor tas om hand av kommuner och av de politiska arenorna på det lokala planet. Detta är alltså någonting som en utredning sitter och funderar över. Förhoppningsvis kommer ett svar på detta i början på nästa vår. Inflytande över fritidssysselsättningar betonas i den nyligen avslutade Demokratiutredningen som något väldigt viktigt. En stark demokrati består inte av en stark stat och starka kommuner utan av en stark medborgaranda hos oss alla. Därför är det viktigt att vi har det här perspektivet med oss i livets alla skeenden, också på fritiden. De åtgärder som jag nu vidtar för att följa upp utredningen handlar mycket om att ta till vara de ideella organisationerna och ungas inflytande i dessa.
Fru talman! Jag skulle vilja fråga utbildningsminister Thomas Östros angående de små ämnena på universiteten. De stora svenska universiteten har genom åren haft ansvar för att ganska små men viktiga ämnen har kunnat fortleva, men med en stramare ekonomi hotas nu dessa ämnen. Exempel från universitetet i Lund är att det inte är säkert att det tillsätts en professur i latin, att nyhebreiska institutionen och finska institutionen hotas, att universitetets historiska museum hotas osv. I Uppsala diskuteras sammanslagningar av mindre ämnen.
Fru talman! Det normala är naturligtvis att högskolor och universitet själva har all makt att besluta över sitt utbildningsutbud. Vi från statens sida granskar via Högskoleverket att man upprätthåller kvalitet, och den ordningen har vi förstärkt väldigt kraftigt i år. Det är klart att det finns en del ämnen där det finns skäl att fundera över att ha ett större nationellt grepp. Det handlar om de småämnen som Ulf Nilsson pekar på. Det kan vara språk som inte på något sätt är små i världen men som är små i vårt universitetsväsende. Det arbetar regeringen med. Vi har en utredning som grund. Jag räknar med att i bl.a. forskningspolitiska propositionen i höst återkomma med förslag. Min bedömning är att det kommer att krävas ett nationellt ansvar för att se till att småämnena på våra universitet samordnas och att ansvar fördelas. Det finns ett riksansvar för att se till att de lever gott också i framtiden.

Fru talman! Runtom i världen har under det senaste decenniet gamla diktaturer ersatts med spirande demokratier. Övergången från diktatur till demokrati har ofta varit snårig och svår. Avsaknad av demokratisk kultur och avsaknad av starka samhällsinstitutioner har ofta inneburit betydande svårigheter att styra samhällsutvecklingen. När människor inte känner tilltro till samhällets centrala funktioner växer ett samhälle fram utanför lagarna. Organiserad brottslighet ersätter statens våldsmonopol. Vikten av ett fungerande rättsväsende och ett fungerande domstolsväsende för den demokratiska rättsstatens funktion har i dessa länder blivit uppenbar för alla och envar. I Sverige har vi sedan många år ett väl fungerande rättsväsende. Det är nog inte många av oss som funderar över rättsväsendets och domstolarnas mycket centrala roll i en demokrati. Ett väl fungerande domstolsväsende utgör en garant för medborgarnas möjlighet att få rättigheter och skyldigheter fastställda av objektiva och oberoende domstolar. Om rättsväsendet och domstolsväsendet inte fungerar tar andra över brottsbekämpning och den dömande verksamheten. I första hand blir det då de starka grupperingarna som härskar och skapar spelregler för sin verksamhet. När det gäller brottslig verksamhet är det nog lätt för många att se sammanhangen mellan ett dåligt fungerade domstolsväsende och laglösheten. Men även konfliktlösning och tvister mellan enskilda och mellan enskilda och det allmänna kräver fungerande domstolar. Väl fungerande domstolar är t.ex. en förutsättning för framväxten av ett väl fungerande näringsliv. De nya demokratierna har ofta svårt att få företag att etablera sig på grund av brister i domstolarnas verksamhet, brister i lagstiftning och brister i tillsynen av myndigheter. Ett väl fungerande domstolsväsende är således inte enbart av betydelse för rättssäkerhet och rättstrygghet utan också av mycket stor betydelse för hela vårt lands välstånd. Det är mot den bakgrunden mycket viktigt att vidmakthålla och utveckla vårt domstolsväsende. Ett fungerande domstolsväsende förutsätter ett ständigt pågående arbete att anpassa verksamheten efter de krav som tiden ställer. Att slå sig till ro och anse att domstolarnas arbetsformer och organisation för alltid är given kommer att skada domstolarnas verksamhet och därigenom också skada demokratin och välståndet i landet. De krav som ställs på domstolarna förändras ständigt och i allt snabbare takt. Sveriges inträde i EU, näringslivets och privatlivets ökade internationalisering och teknikutvecklingen är några faktorer som innebär helt nya krav på våra domare och domstolar. De mål domstolarna handlägger tenderar att bli mer omfattande och mer komplicerade. Dessutom ställer medborgarna högre och berättigade krav på snabbhet, god service, ett gott bemötande och effektivitet i verksamheten. Alla de kraven måste kunna mötas, och mötas med bibehållna höga krav på rättssäkerhet. I den skrivelse om reformering av domstolsväsendet som regeringen i dag har lämnat över till riksdagen redogörs för pågående och planerade reformer av domstolarna. Många av de reformer som regeringen vill genomföra ligger inom regeringens egen kompetens att besluta, andra kräver riksdagens medverkan. Med hänsyn till domstolsväsendets stora betydelse och det stora intresse dessa frågor röner avser regeringen att fortlöpande hålla riksdagen väl informerad om pågående och planerade reformer. Den här skrivelsen ska ses som ett viktigt led i den informationen. I skrivelsen sammanfattar regeringen i formen av en handlingsplan pågående och kommande förändringar av domstolsväsendet. Förändringarna tar sikte på såväl regelverk som inre och yttre organisation. En viktig utgångspunkt för regeringen är att domstolarna och domarna endast ska pröva frågor som verkligen kräver domstolens speciella kompetens, dvs. att ärenden och annat som likaväl kan utföras i en förvaltningsmyndighet också bör utföras där. Den renodling av verksamheten som inletts bör därför fortsätta. Regeringen vill stärka domarna och renodla deras arbetsuppgifter till den dömande verksamheten. Domstolarna måste därför bemannas med andra medarbetare som kan avlasta domaren arbetsuppgifter som inte kräver domarens speciella kompetens. En slagkraftigare beredningsorganisation i domstolarna behöver därför byggas upp. En rad olika försök pågår redan i domstolarna. Regeringen är övertygad om att det vid utvärderingen av dessa verksamheter kommer att utkristallisera sig fler goda beredningsmodeller som kommer att göra domstolsverksamheten ännu bättre. Det är vidare viktigt att säkerställa att domstolarna också i framtiden kan rekrytera personal bland de allra bästa juristerna. Domstolarna måste därför vara attraktiva arbetsplatser. Det gäller såväl arbetsmiljö, arbets och lönevillkor som att arbetsplatsen har modern teknisk utrustning. En stark satsning på fortbildning och vidareutbildning av all domstolspersonal är också något som regeringen prioriterar. Det är regeringens uppfattning att erfarenheter från andra juridiska områden kan vara av stort värde också för morgondagens domare. Det är därför önskvärt att jurister med andra erfarenheter än från den mer traditionella domarbanan blir ordinarie domare. Det kan gälla advokater, åklagare eller jurister i näringslivet som på olika sätt kan bidra till att bredda och förstärka domstolarnas kompetens. Den numerärt största andelen medarbetare i domstolarna är domstolssekreterare. Det är viktigt att domstolssekreterarnas arbete också görs så attraktivt att domstolarna även framöver kan rekrytera bra domstolssekreterare. Ett sätt att åstadkomma det är att överlåta ansvaret för utförande av vissa arbetsuppgifter från domarna och notarierna till domstolssekreterarna. Notariernas betydelse för såväl domstolarna som den offentliga sektorn och den privata sektorn kan inte överskattas. Notariesystemet ska därför bibehållas och utvecklas. Det kan dock inte uteslutas att morgondagens domstolar också behöver rekrytera andra jurister för att bygga upp en stabil och väl fungerande beredningsorganisation. I länsrätterna finns redan en etablerad organisation av föredragande. Den modellen kan tjäna som förebild även för tingsrätterna. Men varje domstol måste utifrån sina egna förutsättningar finna sina former för sin egen beredningsorganisation. Nämndemannasystemet ska bibehållas och utvecklas. Nämndemännen är av stor betydelse för medborgarnas inflytande och insyn i den dömande verksamheten. För att säkerställa en allsidig rekrytering av nämndemän avser regeringen att utreda nämndemannainstitutet för att finna vägar till en bredare rekrytering än i dag. En fråga som dessvärre har blivit alltmer aktuell under senare år är säkerhetsfrågan. I handlingsplanen redogörs för regeringens planer för att förbättra säkerheten i domstolarna. Det processuella regelverket måste kontinuerligt ses över för att få ett väl fungerande domstolsväsende. I handlingsplanen redogörs för de förändringar som nyligen beslutats och de utredningar som pågår för att förbättra regelverket. För att få till stånd en bättre beredningsorganisation, attraktivare arbetsplatser, bättre geografisk samordning med rättsväsendets övriga myndigheter och större möjligheter till specialisering behöver domstolsorganisationen, och då särskilt tingsrätternas organisation, också ses över. Det är regeringens uppfattning att alltför små tingsrätter inte har förmåga att leva upp till regeringens ambitioner att ge utrymme för kompetensutveckling och specialisering och för att kunna skapa de attraktiva arbetsplatser som förmår rekrytera de bästa juristerna. Samtidigt måste vid bedömningen av var det ska bedrivas permanent domstolsverksamhet beaktas att medborgarna har ett rimligt avstånd till sin domstol. Med de olika geografiska och demografiska förhållanden som råder i vårt land finns det inte en modell för hur en domstol ska se ut som fungerar i hela landet. Därför har regeringen i sin bedömning tagit stor hänsyn till lokala förhållanden och utformat sina förslag i nära dialog med de berörda regionerna. Ingen organisatorisk lösning får dock tumma på kravet att verksamheten ska kunna bedrivas med hög kvalitet. Tingsrättsorganisationen kan förändras genom att domstolar sammanläggs för att åstadkomma större enheter. Regeringen ser också att det i vissa fall är mest ändamålsenligt att bilda större domkretsar men att det inom de större gemensamma domkretsarna bedrivs verksamhet på flera orter. En tredje modell kan vara att sammanlägga domstolar men bibehålla tingsställen för att tillgodose behovet av geografisk närhet.

Avslutningsvis föreslås att Ljusdals tingsrätt läggs samman med Hudiksvalls tingsrätt, med Hudiksvall som kansliort. Regeringen redovisar i handlingsplanen ytterligare projekt där Domstolsverket tillsammans med berörda domstolar ser över den framtida organisationen. Regeringen återkommer till riksdagen med en redovisning av de ändringar av domkretsindelningen m.m. som då kan bli aktuella. Avslutningsvis omnämns i handlingsplanen att det för reformarbetet kommer att behövas resurstillskott, som närmare kommer att presenteras i budgetpropositionen.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka justitieministern för att vi nu, trots initialt motstånd, har fått en handlingsplan, som ger oss bl.a. möjligheten att komma med våra egna förslag. Jag har två frågor till justitieministern. Den ena frågan gäller Domstolsverket. Jag har naturligtvis inte haft någon möjlighet att noggrant läsa igenom handlingsplanen, eftersom den precis är förelagd riksdagen, men vid en genomsyn kan jag inte se någonting om Domstolsverket. När det nu är så, precis som justitieministern säger, att vi alla står bakom att våra domstolar ska vara oberoende och fristående borde det vara egendomligt med ett domstolsverk som inte är lagreglerat, som har en generaldirektör utsedd av regeringen och som får ta emot instruktioner från regeringen. Jag vill fråga justitieministern varför den modell som finns i Sverige skulle vara bättre än den danska domstyrelsen, som är reglerad genom lag och som inte står under regeringens maktutövning. Min andra fråga gäller vad riksdagen ska besluta. Det sägs i grundlagen att huvuddragen i domstolsorganisationen ska regleras i lag. Det är också så, som påpekades av justitieministern, att domkretsindelningen beslutas av regeringen. Men det kan rimligen inte ha varit avsikten att en reformering av rättsväsendet, och inte bara justeringar i domkretsindelningen, ska beslutas av regeringen. Därför vill jag fråga: Hur tolkar justitieministern huvuddragen? Hur försvarar justitieministern att dessa stora förändringar inte ska beslutas av riksdagen utan av regeringen? Är det bara instansordningen och uppdelningen i allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar som hör till huvuddragen?

Fru talman! När det gäller frågan om Domstolsverket ingår det inte i planerna för ändring av domstolsväsendet någonting som berör Domstolsverket. Domstolsverket är en förvaltningsmyndighet under regeringen och tillhör inte domstolsväsendet. Den ordning som vi har med ett serviceorgan för domstolsväsendet när det gäller utbildning, utveckling av informationsteknik och andra frågor har fungerat väl, enligt min bedömning. Jag ser ingen anledning att ändra på Domstolsverkets funktionssätt. När det gäller beslutande av förändringar i domstolarna menar jag just det som Gun Hellsvik säger, att frågor om huvuddragen i domstolsorganisationen har att göra med uppdelning i förvaltningsdomstol, allmän domstol, instansordning och liknande. Det framgår av de förarbeten som ligger till grund för den lagstiftning vi har som reglerar den här frågan.
Fru talman! På den sista frågan fick jag ett klart och tydligt svar, där jag bara kan konstatera att vi har olika uppfattning om vad som rimligen menas med huvuddragen. När det gäller Domstolsverket fick jag inte ta del av något resonemang från justitieministerns sida där justitieministern förklarar sin syn på domstolarnas självständighet kopplat till ett domstolsverk som tar instruktioner från regeringen och som får sin generaldirektör utnämnd av regeringen.
Fru talman! Domstolarnas självständighet kan inte påverkas av Domstolsverket. Den möjligheten har inte Domstolsverket. Domstolarnas självständighet är fastslagen i grundlagen. Att Domstolsverket är en myndighet under regeringen och i sin tur är skyldig att följa regeringens anvisningar innebär inte på något vis att Domstolsverket skulle kunna styra domstolarnas dömande verksamhet. Det är helt uteslutet. Det måste föreligga något slags missförstånd från Gun Hellsviks sida om vilka uppdrag som Domstolsverket har.
Fru talman! Jag välkomnar naturligtvis också denna skrivelse och denna möjlighet för riksdagen att både få insyn och påverka denna viktiga fråga. Justitieministern sade att det fanns brister i domstolarna och att det var en av orsakerna till organisationsförändringen. Jag har länge eftersökt vad de försök som har pågått under en längre tid har gett. Jag hörde inte något nämnas om den utvärderingen. Jag undrar: Vad har de här försöken gett? Har de t.ex. visat att det är sämre kvalitet hos de mindre domstolarna? Är det en långsammare hantering? Ur medborgarperspektiv är de viktigaste frågorna just kvalitet, snabbhet och tillgänglighet, enligt mitt sätt att se. Jag tycker att det är en viktig fråga. Jag har ytterligare en fråga, som gäller verktyget IT-stöd. Här tas upp att man skulle behöva en stor organisation för att kunna ha ett effektivt IT-stöd. Jag menar att ett IT-verktyg stöder ett decentraliserat arbetssätt, och det ökar både ansvar och motivation hos de anställda. Jag tycker att det i stället talar för att man skulle kunna bibehålla de mindre domstolarna, med tanke på hur förnämligt just det verktyget är.
Fru talman! Det pågår försöksverksamhet av mycket olika slag. Det handlar om att pröva samverkan mellan olika domstolar - även mellan allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar - på olika nivåer. Det handlar om att utveckla en beredningsorganisation i andra former. Det handlar om delegering till olika personalkategorier. Jag vet inte riktigt vad frågan syftar på eller vilka utvärderingar av dessa förhållanden som efterlyses. Men rent allmänt vill jag säga att det är oerhört viktigt att vi drar lärdom av de försöksverksamheter som finns. Det är därför de har satts i gång, dvs. för att man ska pröva olika förändrade arbetsformer, rutiner och organisationer, t.ex., och använda den erfarenheten för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mycket av försöksverksamheten har redan till viss del utvärderats. Den kommer att utvärderas. Det vi redan kan se är att man finner väldigt mycket positivt när man försöker ändra t.ex. arbetsformerna. Vi kan också ta exemplet med samarbetet mellan länsrätt och allmän domstol i Blekinge, som visar sig ha en mycket positiv effekt när det gäller effektiviteten i arbetet och för personalkategorierna, som får en betydligt bättre arbetssituation och finner det mera stimulerande. All denna kunskap ska naturligtvis användas. Jag förstod inte riktigt varför detta kopplades till frågan om de små domstolarna var särskilt långsamma eller av dålig kvalitet. Det är inte det som det handlar om. Det är ingen tvekan om att en liten domstol kan vara väldigt snabb - särskilt om det är en domstol som inte ens kan sysselsätta den domare som finns där. Han behöver bara arbeta på halvtid. Den domstolen har naturligtvis aldrig några problem med några balanser eller hastigheten. Det är inte där problemet ligger. De grundläggande tankarna bakom reformarbetet är att säkerställa det framtida dömandet i en värld som hela tiden förändrar sig och där kraven ökar. Då är det problem för små domstolar när det t.ex. gäller att säkerställa att det finns specialkompetens för att hantera alla de olika typer av mer komplicerade mål som numera kommer till våra domstolar.
Fru talman! Det hade varit mycket värdefullt för oss riksdagsledamöter att få ta del av vad denna utvärdering egentligen gett. Att det har varit ett brett fält har vi förstått, men jag undrar just vad man har kommit fram till. Eftersom förslaget innebär att man ska lägga ned mindre domstolar tolkar jag redovisningen som så att dessa måste ha varit av sämre kvalitet och haft en långsammare handläggning. Det är det som är den viktigaste delen ur medborgarperspektivet, som ministern lyfte fram. Jag tycker att det hade varit värdefullt om vi också hade kunnat dra lärdom av vad dessa försök har gett. Justitieministern tog upp frågan om en kraftfull beredningsorganisation. Jag undrar vad den har gett, om man tittar på kvaliteten och effektiviteten. Det blir dubbel hantering för domarna. Har detta försök bara varit positivt?
Fru talman! Några sammanställningar av utvärderingar finns ännu inte, men när de kommer kommer riksdagens ledamöter naturligtvis att ha möjlighet att ta del av dem. Det gäller bl.a. just de försök som görs med olika beredningsorganisationer. Det kommer att utvärderas, och det kommer säkerligen att publiceras i former som är tillgängliga för alla. Jag vill också svara på den tidigare frågan om IT stödet.

Detta hjälper den nya tekniken bl.a. till att genomföra.
Fru talman! Jag instämmer i de övriga inläggen och tackar för att vi har fått denna handlingsplan, som på ett nytt sätt ska konkretisera vilka mål vi har för denna verksamhet så att vi kan ta ställning till det. Jag reagerade på en sak när justitieministern beskrev målet i handlingsplanen när det gällde renodlingen av verksamheten inom domstolarna. Justitieministern talade om att renodla domarrollen. Justitieministern sade också att domstolssekreterarnas arbete är viktigt och ska göras attraktivt och att man ska upplåta mer av domarnas arbete till domarsekreterarna. Men om man tittar ut i verkligheten ser man att det på grund av de besparingar som har gjorts är precis tvärtom. Det är domstolssekreterarna som har sagts upp, och domarna har fått ta över domstolssekreterarnas arbete. Det här tror jag att justitieministern, precis som många av oss ledamöter i kammaren, har fått mycket uppvaktning om. Då skulle jag vilja fråga om det är en totalt ny vändning när det gäller inriktningen eller om det är en speciell resurssatsning för att se till att dessa domarsekreterare ska få finnas kvar och att deras arbete ska bli mer attraktivt.
Fru talman! I utvecklingen av beredningsorganisationerna och formerna för beredning av ärenden är det naturligtvis varje enskild domstols uppgift att överväga hur man bäst använder sina resurser. Det är det som är tanken bakom att renodla domarens roll. Domaren, som är den mest kompetenta personen, ska givetvis inte användas för sysslor som bättre eller lika bra kan göras av någon annan. Då gäller det naturligtvis för den som ansvarar för bemanningen i domstolen att överväga hur man använder sina resurser bäst för att säkerställa att man använder rätt kompetens för rätt uppgifter. Vi har skapat förutsättningar för domstolarna att kunna genomföra förändringar genom att inrätta en särskild försöksförordning, där det ges möjlighet att på ett annat sätt än tidigare delegera arbetsuppgifter. Den försöksverksamheten kommer naturligtvis att utvärderas, och sedan kommer det att leda till slutsatser beträffande möjligheter att delegera olika arbetsuppgifter. Det är en viktig uppgift för varje domstol att överväga hur man använder den personal man har och vilken personalsammansättning man ska ha. En god resursanvändning är ett viktigt krav vi ställer på domstolarna.
Fru talman! Jag förstår att justitieministern svarar att det är en viktig uppgift för varje domstol att ansvara för hur resurserna hanteras och att det är den som också ansvarar för bemanningen. Men om vi tittar på hur det såg ut på polismyndigheten när vi tog bort de civilanställda kan vi se att just konsekvenserna av resursbesparingar och effektiviseringar har gjort att poliserna har fått gå in från gatan och nu sitter och utreder på polisstationerna. Om vi kan se samma mönster när det gäller domstolarna har vi en felaktig utveckling, eftersom målsättningen i handlingsplanen är att vi ska renodla domarrollen. Jag är tacksam för om vi uppmärksammar denna frågeställning. Det är, precis som justitieministern säger, viktigt att se över och utvärdera hur det ser ut i varje domstol, men vi får inte låta det gå lika långt som vi gjorde med polisverksamheten.
Fru talman! Jag delar helt uppfattningen att det är en fullständigt felaktig utveckling om man har en personalsammansättning som innebär att man använder den mest kompetenta personal man har till de arbetsuppgifter som kan utföras av t.ex. domstolssekreterare. Det är icke en riktig utveckling. Det är den vi har försökt att vrida rätt genom försöksverksamheten och på andra sätt, för att få domstolarna att inse att det är viktigt hur man använder sina resurser och hur man använder sin personal och stimulerar den. Det är ingen attraktiv domstol, anser jag, när domare utför arbete som likaväl kan utföras av andra. Detta är ett viktigt led i reformeringen av domstolarnas inre arbete.
Fru talman! Justitieministern har ett flertal gånger upprepat att ett väl fungerande domstolsväsende är väldigt viktigt. Det kan vi alla hålla med om. Hon har också kommenterat de försöksverksamheter som har pågått - en del under de senaste två åren - med samverkan mellan olika tingsrätter. I mitt hemlän har Örebro tingsrätt och Hallsbergs tingsrätt ingått i den försöksverksamheten. Min första fråga är vilket resultatet är. Vad har denna försöksverksamhet visat? Men Gunnel Wallin ställde en fråga om hur utvärderingarna ser ut, och ministern sade att vi inte vet det ännu. Om det är sant att vi inte har någon utvärdering och justitieministern inte har satt sig in i den undrar jag hur det kommer sig att man lägger fram ett förslag om en nedläggning och en samverkan när det gäller Hallsbergs tingsrätt.
Fru talman! Jag tror att det föreligger något missförstånd. Som jag sade har vi haft och har försöksverksamheter av mycket olika slag. När det gäller försöksverksamheter där man har prövat samverkan mellan olika domstolar har en utvärdering och bedömning naturligtvis gjorts i samband med att Domstolsverket har sammanfattat resultaten och kommit in med ett förslag till regeringen om hur man anser att organisationen borde förändras. I de dokumenten finns bedömningarna gjorda.
Fru talman! Jag fick inte riktigt svar på min fråga om hur justitieministern i sådana fall anser att den utvärderingen ser ut. Om man läser i den handlingsplan som finns ser man att ett av ledorden är "effektivitet". Det står också att vi ska ha ett nytt domstolsväsende som har ett medborgarperspektiv. Då blir min följdfråga: Vad är det som gör att justitieministern anser att de mindre tingsrätterna - i mitt fall Hallsbergs tingsrätt - inte har en effektivitet och ett medborgarperspektiv? Är det inte också väldigt viktigt att lägga till någonting mer, nämligen tillgänglighet för medborgarna?
Fru talman! Ett av de krav som medborgarna ställer gäller naturligtvis tillgängligheten. Men det är många fler krav som medborgarna ställer på den dömande verksamheten. Inte så sällan har vi en debatt här i riksdagen om att man tycker att det brister i kunskap i hela rättsväsendet. Det gäller t.ex. misshandlade kvinnors situation. Det gäller vad barn råkar ut för när de blir sexuellt utnyttjade och vilka hänsyn man bör ta i samband med brottsutredningar och även i domstolarnas verksamhet. Vi har en utveckling av ekonomisk brottslighet av en mer omfattande och komplex art än någonsin tidigare. Vi har grov organiserad brottslighet av olika slag. Det krävs väldigt mycket av ingående kunskap på ett oerhört brett område. Jag bedömer det inte som möjligt att en och samma person kan uppfylla de krav som medborgarna ställer på särskild kompetens i alla dessa olika och varierande frågor. Det krävs att en domstol har tillgång till olika kompetenser, och det kräver att det är en större domstol med flera domare.
Fru talman! Den mångåriga diskussionen om hur den framtida domstolsorganisationen ska se ut har väckt och väcker stor oro, speciellt bland tingsrätterna ute i landet. Man vill inte att den egna tingsrätten ska samverka eller läggas ned. Hur lång tid gäller den här handlingsplanen, som nu läggs fram för riksdagen? Är det här bara en första etapp av sammanslagningar och samlokaliseringar i domkretsar? Kommer det med kort varsel att komma sådana här handlingsplaner kontinuerligt, eller kan de övriga tingsrätterna nu pusta ut ett tag?
Fru talman! I handlingsplanen redovisas de förändringar som redan är genomförda. Där redovisas de förslag till förändringar som regeringen kommer att ta ställning till, och där redovisas också de olika arbeten som pågår på olika håll i landet när det gäller att överväga förändringar av domstolens organisation. Jag skulle inte utesluta att det kan finnas domstolar som ännu inte har påbörjat något arbete men som funderar på det. Jag tror att det är fel att uttrycka det som att någon pustar ut. Jag tror tvärtom att man samlar sig på många ställen och funderar över sin framtid och hur man bäst ska uppfylla medborgarnas krav på en bra dömande verksamhet. Jag utesluter inte att det kan påbörjas ytterligare arbete någonstans som jag ännu inte känner till.
Fru talman! Är det då Domstolsverket som kommer att åka runt till övriga domstolar för att initiera ett sådant arbete? Jag har svårt att tolka om detta ska komma från domstolarna själva. Det kan ju också vara så att de känner en press på sig, att de måste göra något till följd av att andra har gjort det.
Fru talman! Jag utgår från att det här är en naturlig del i den dialog som Domstolsverket har med cheferna för alla våra domstolar i samband med att man diskuterar behovet av resurser och gör fördelningen av dem. Jag utgår från att man i det sammanhanget också diskuterar frågor som har att göra med resursbehovet, hur det bäst kan tillgodoses och hur förändringar kan göras inom domstolen när det gäller t.ex. beredningsorganisationen. Vi var tidigare inne på frågan om hur man utnyttjar personalen och vilken personalsammansättning som behövs. Jag utgår från att detta är en naturlig del i den här dialogen. Det gäller det som tas upp både från domstolens sida och från Domstolsverkets sida.
Fru talman! Av den handlingsplan som vi har fått kan man konstatera att flera av de farhågor som många hade väldigt länge om att många små tingsrätter skulle försvinna har blivit besannade. Det är kanske inte så mycket att säga om det i ett läge när väldigt många uppgifter successivt, inte minst det senaste året i och med det som vi har beslutat om, har lyfts bort från tingsrätterna. Därmed försvinner ju ett underlag för att man ska kunna hålla en god personalstyrka. Men det är intressant att se att man rullar tillbaka väsentliga samhällsfunktioner från små orter samtidigt som man på annat håll, bl.a. från den här kammaren, driver en politik som innebär att man försöker göra allt för att få människor att stanna kvar på de här orterna. Min fråga kommer mest att handla om rekryteringen av domare och hur den mer praktiskt ska gå till. Det råder ju en skriande brist. Det är intressant att se vilket tryck det är på notarieplatserna runtom hos våra domstolar medan det efter ett tag visar sig att väldigt många lämnar domstolsväsendet beroende på att de inte tycker att det riktigt ger det som de förväntar sig. Framför allt finns det mycket mer spännande och mera utvecklande uppgifter på annat håll. Om jag skulle kunna få en konkretisering i det här avseendet vore jag tacksam. Avslutningsvis vill jag berömma justitieministern för viljan att göra någonting åt problemet på nämndemannasidan. Där är det ju väldigt stereotypt på ett sätt som är allvarligt ur rättssäkerhetssynpunkt. Jag ser fram emot denna utredning.
Fru talman! Man har gjort försöksverksamheter och överväganden av olika slag hos domstolarna. Med de lösningar som man har funnit bedömer jag det som att det är betydligt färre domstolar som på det här viset försvinner och går upp i en större domstol tillsammans med någon annan. De lösningar som föreslås från många håll innebär att domstolen blir kvar, men man säkerställer målunderlaget genom att domstolen ingår i en större domkrets. Jag tror därför att Johan Pehrson kan se positivt på de förslag som finns redovisade i handlingsplanen i förhållande till t.ex. de förslag som den tidigare domstolsutredningen var inne på. När det gäller uppgifter som har tagits bort och renodlingen av domstolarna vill jag understryka, vilket jag har haft anledning att göra ett antal gånger nu, att det inte påverkar behovet av domare. De uppgifter som flyttas bort från domstolarna är just sådana uppgifter som inte kräver domarkompetens. När det gäller rekryteringen av domare vill jag inte säga att vi har någon skriande brist på domare. Så är verkligen inte situationen. Domaryrket är fortfarande ett attraktivt yrke, men resonemanget i handlingsplanen går ut på att säkerställa att den attraktionskraften även kan bibehållas i framtiden när förutsättningarna på olika sätt förändrar sig. Det är riktigt att det finns ett tryck på notarieplatser. Vi ser alltså inte heller någon flykt från notarietjänstgöring i domstol, utan efterfrågan är stor. Och jag bedömer att behovet av notarier i framtiden är minst lika stort som i dag, kanske större.
Fru talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Jag skulle vilja veta mer konkret hur den breda rekryteringen ska främjas. Vad har man tänkt sig? Ska det vara riktade kampanjer, ska man delta i mässor, eller vad kan det vara?
Fru talman! Jag tror inte att det är via kampanjer som man rekryterar goda domare. Jag tror däremot att man kan göra det genom att göra domaryrket attraktivt och domstolsverksamheten attraktiv för de riktigt duktiga juristerna. Det handlar om att man efter en karriär som advokat eller jurist i näringslivet ska ha en möjlighet att utnyttja sin mycket speciella kompetens och erfarenhet även i den dömande verksamheten, och det handlar om att det finns en domstolsorganisation som är beredd att ta emot en sådan person med denna speciella kompetens. Det tror jag skapar förutsättningar för en bredare rekrytering. De förutsättningarna finns inte på samma sätt i dag, och inga kampanjer i världen, tror jag, skulle kunna göra någonting åt det.
Fru talman! Jag vill också tacka för skrivelsen. Jag har en fråga som rör Ljusdals tingsrätt. Det beror på att jag bor i Ljusdal. Det är inte lätt för en ort och det är inte lätt att som politiker leva på en ort när man lägger ned institutioner av vilket slag de än är. Det är alltid motstånd. Människor som lever och verkar i bygden blir rädda och tror att det handlar om ortens överlevnad, vilket det i en del fall kanske gör. I Ljusdal har det varit en mångårig och smärtsam process. Den har pågått ända sedan 70-talet, och man har pratat om att det måste hända något med Ljusdals tingsrätt. Jag och Vänsterpartiet stöder tanken att Ljusdals tingsrätt är för liten för att man ska kunna bibehålla rättssäkerheten för människorna i Ljusdals kommun och även för att man ska kunna bibehålla kompetensen hos de människor som arbetar där. Det är inte roligt att vara politiker i Ljusdal och säga så och det är inte enkelt. Men det är rätt och det är riktigt. Domstolsverket föreslog att man skulle slå samman Ljusdals tingsrätt med Bollnäs tingsrätt. Såvitt jag förstår handlade det framför allt om att det var halvvägs till häktet i Gävle och att kommunikationerna mellan Ljusdal och Bollnäs är rätt goda. Därför frågar jag: Vad är huvudargumenten för att man nu från regeringens sida väljer att slå samman Ljusdals tingsrätt med Hudiksvalls?
Fru talman! När det gäller Ljusdals tingsrätt har det som sagt var rått en ganska stor enighet om att det inte är möjligt att ha en självständig domstolsverksamhet i Ljusdal, som i dag har en halv domartjänst. Därför har många varit engagerade i att diskutera vilken lösning som är den bästa. Det har varit lite fram och tillbaka med förslagen. Domstolsverket ändrade sig vid någon tidpunkt. Vi har berett det här ärendet mycket noggrant och remissbehandlat det med alla berörda. Genom uttolkningen av de remissvaren kom regeringen fram till att det bästa ändå var att Ljusdal fördes till Hudiksvall. Jag kan inte mer exakt i detalj ange de olika argument som fanns, men de framgår av remissunderlaget som finns på departementet.
Fru talman! Justitieministern sade att alltför små tingsrätter inte klarar sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt och att det krävs rimliga avstånd. Jag kan inse att det kan finnas problem med sårbarhet och med att man inte kan ha en total kompetens om det inte är så många domare. Men det finns också exempel på, som justitieministern har pekat på, att man kan ha gemensamma domkretsar, att man kan öka samverkan, och att man på det sättet kan bibehålla den dömande verksamheten lokalt. I Dalarna, som är ett stort geografiskt län, har vi fem tingsrätter. För min del kan jag säga, och jag tror att det är en ganska allmän uppfattning, att vi är måna om att åtminstone ha den dömande verksamheten kvar där. Då är min fråga: Kan justitieministern utveckla något vad hon menar med rimliga avstånd? Det pågår en enmansutredning vad gäller Dalarna som ska vara klar den 31 maj. Kan justitieministern säga något om när det kan komma beslut? Jag utgår då från att utredningen presenteras den 31 maj. Slutligen får jag ofta frågan på hemmaplan: Varför får inte ni i riksdagen, som riksdagsledamöter, trycka på knappen och fatta beslut när det gäller att eventuellt avveckla olika tingsrätter? Jag tycker att det är intressant att få vidarebefordra den frågan.
Fru talman! Det pågår alltså ett arbete när det gäller att överväga hur domstolsorganisationen bör se ut i Dalarna. Det är helt riktigt att det under våren kommer ett förslag från en arbetsgrupp där domstolarna har varit involverade. Den har letts av en hovrättslagman. Vad som är rimligt avstånd under de förhållanden som råder i Dalarna hoppas jag att man kommer fram till i det här arbetet. Man kanske hittar något slags enighet kring vad som är de lämpligaste avvägningarna när det gäller motstridiga intressen av olika slag. Jag avstår från att ha någon som helst uppfattning i dag om Dalarna och hur organisationen bör se ut där. Däremot hoppas jag att ärendet kan vara moget för något beslut under hösten. Det beror också lite grann på hur förslaget som så småningom kommer ser ut. När det gäller frågan om beslutsformerna är det på det sättet, som jag tidigare redogjort för, att det ligger inom regeringens uppdrag att fatta beslut om domkretsindelningar och tingsrätterna.

Fru talman! Låt mig liksom många andra instämma i det positiva i delar av skrivelsen. Borta är det mesta av de förlamande besparingar som tidigare låg över hela diskussionen om reformeringen av det svenska rättsväsendet. Det mörka 200 miljonersmolnet är borta, om man får uttrycka det så. Det är bra. Det innebär definitivt att många som är engagerade i förändringen av domstolsväsendet kommer att uppleva detta som mycket positivt. Det är också bra att kompetensutvecklingen markeras, att man ska få möjlighet att rekrytera de duktigaste juristerna till den viktiga domarbanan. Det är dessutom viktigt att man pekar på värdet och vikten av notariatinstitutet, notarieutbildningen och notarieverksamheten. Jag tycker också att det är viktigt att man markerar nämndemännens särskilda roll i det svenska rättsväsendet. Sedan kommer vi fram till det centrala, eftersom man allmänt håller fram betydelsen av dömandet i den första instansen, nämligen hur tingsrätterna ska organiseras framöver. Där finns i princip ett resonemang som går ut på att ett större befolkningsunderlag, målunderlag, behövs och därför behövs det större domsagor. I södra Sverige pläderar man för att slå samman tingsrätter. Där det är lite glesare säger man att det i den nya domkretsen kan finnas flera domstolar, där det antingen kan vara dömande verksamhet vid två eller tre eller vid någon och vid speciella tillfällen vid andra. Min fråga till justitieministern blir då, eftersom södra Sverige är tämligen tätbefolkat: Innebär det att vi i den här processen framöver kommer att se väldigt många förslag om sammanslagningar av tingsrätter, eftersom det är logiken i det resonemanget? Får jag också passa på att göra en liten lokal vinkling av frågan. I ett pressmeddelande från det socialdemokratiska riksdagskansliet går man ut och talar om att Ljungby tingsrätt är räddad. Jag vet inte om det gäller flera tingsrätter. Från vad? Vem är det som har utövat hotet? Om jag var polemiskt lagd kunde jag anta att det var justitieministern som hade utövat hotet. Men jag är inte polemiskt lagd i dag.
Fru talman! Jag kanske måste erinra om hur den ekonomiska situationen var mot bakgrund av formuleringen "förlamande besparingar". Domstolsväsendet hade t.o.m. förra året ett överskott i sina ekonomiska resurser. Redan i förra årets budget beslutade riksdagen att tillföra domstolarna 200 miljoner kronor. Jag tror egentligen inte att frågan om tillgång till medel har varit problemet. Snarare har problemet varit att kravet på att förändra verksamheten så att den anpassar sig till en god resursanvändning har känts lite ovant och svårt på sina håll. Att domstolarna tillförs nya resurser innebär inte, vill jag därför passa på att understryka, att kravet på en god resursanvändning inte kvarstår. Det är en av utgångspunkterna i reformarbetet. Det måste vara rimligt i varje verksamhet att man utgår från att de pengar som anslås ska användas på ett så klokt och bra sätt som möjligt. Men jag hoppas att ingen upplever det som ett svart moln, utan som ett naturligt krav. När det gäller vilka sammanslagningar man kan göra i södra eller norra Sverige har det naturligtvis betydelse hur geografin och demografin ser ut. Det råder inget tvivel om att det är tätt mellan domstolarna på sina håll i södra Sverige. I det arbete som pågår har vi valt att inte försöka fastlägga några principer som ska gälla rakt över, utan vi har gjort det möjligt att regionalt och lokalt ta hänsyn till förhållanden av olika slag i sammanhanget. En vägledande bild kan vara att se på vad som händer i Blekinge, där det finns fyra tingsrätter. Där är förslaget att slå samman dem till en tingsrätt och behålla tingsrättsverksamheten i två av orterna. Men det är Blekinge. Det ser annorlunda ut i Skåne, och det ser annorlunda ut i Småland.
Fru talman! Jag kunde först få bekräftat att justitieministern inte ville bekräfta att Ljungby var räddad. Jag hade inte heller väntat att hon skulle svara. Det kanske kan vara en vägledning till de många ledamöter ute i landet som anser att tingsrätter här och där är räddade. Det vore mig främmande att uppfatta mera resurser som ett argument för att inte hushålla väl. Det är mot de småländska principer jag står för. Domstolsverkets styrelse - där jag sitter, och vi lyckades få en reell höjning av äskandena - också vill markera att de pengar som behövs ska användas väl. Jag ser inget motsatsförhållande. Det finns så många angelägna frågor, inte minst när det gäller resurser till domstolsväsendet, kompetensutveckling, IT-stöd osv. Det finns många goda områden att placera pengarna och investera för framtiden. Jag förstår också av justitieministerns svar att det finns en överhängande risk i södra Sverige att vi får se ett betydande antal nedläggningar av tingsrätter.
Fru talman! Det gläder mig att höra Anders Högmarks resonemang kring behovet av en god resursanvändning. Jag har förtroende för Domstolsverkets styrelse när det gäller att se till att arbetet förs vidare, att se till att de domstolar som behöver nya resurser också får det och att rationaliseringar genomförs i de domstolar där det är möjligt. Det är naturligtvis så det måste gå till. Jag delar helt Anders Högmarks uppfattning. Den är helt i överensstämmelse med de förslag som regeringen har lagt fram i budgetpropositionen, dvs. att de nya medel som tillförs domstolsväsendet ska användas för att utveckla verksamheten, bl.a. kompetensutveckling, investeringar i teknik och annat. Jag måste tillstå att jag inte förstår resonemanget om vem som är hotad och vem som är räddad. I handlingsplanen redogörs för de beslut som är tidigare fattade, vilka förslag som finns, vad regeringen föreslår att göra och vilket arbete som pågår. Några ställningstaganden vid sidan om detta av annat slag finns naturligtvis inte.
Fru talman! Jag tycker att det är intressant att det blir förändringar inom domstolsväsendet, framför allt när det gäller utvecklingen av domstolsväsendet. Det finns mycket att göra. Jag tror att det finns en hel del att göra med ledningsorganisation, effektiv personalpolitik, arbetsmiljöfrågor. De är viktiga instrument i att effektivisera organisationerna. Chefen har en oerhört viktig roll i näringslivet men även i domstolsväsendet. I domarrollen ingår att man är oavsättlig. Det är bra när det gäller den dömande verksamheten. Men många domare har också personal och chefsansvar. Där blir man också oavsättlig. Hur ser justitieministern på de två rollerna i en där båda blir oavsättliga? Finns det något att göra på det området?
Fru talman! Frågor som har att göra med ledningen av domstolarna, personalfrågor, administrativt ansvar och sådant, har naturligtvis ökat i betydelse med den utveckling som har funnits. I varje verksamhet ställs krav på den som har chefsansvaret att verka för en utveckling av verksamheten och ta ansvar för de olika delar som arbetsgivarrollen innebär. Domstolarna är inget undantag från detta. Det är en något ovan situation att diskutera den högste domaren i en domstol utifrån ett perspektiv att han också har ett ledningsansvar för domstolen. Men jag tror att det finns en större öppenhet och förståelse för behovet av att diskutera detta. Det var också bakgrunden till att det tillsattes en särskild utredning som har till uppgift att bl.a. se över frågan om domstolscheferna, deras uppgifter och roll. Jag förväntar mig förslag från utredningen under hösten.

Fru talman! Få verksamheter, fru talman, är så fascinerande och mångfasetterad som sjukvården. Den betyder mycket för människors känsla av trygghet. Framtiden för sjukvården ter sig också oerhört dynamisk och expansiv. Demografiska förändringar medför större efterfrågan, och den vetenskaplig-tekniska utvecklingen tycks ge oanade möjligheter. Svensk sjukvård har en mycket högutbildad och kompetent personal. Vi brukar traditionellt ligga långt framme i forskningen. I världen ser man bara stigande efterfrågan och enorma utvecklingsmöjligheter för den som kan och vill. Sjukvårdssektorn är just nu den snabbast växande delen av världsekonomin, och investeringsbehoven är enorma. Detta är fakta som borde ge en bransch full av optimism. Uppenbarligen kan hälsooch sjukvården bli en blomstrande framtidsbransch om man tar till vara dessa nya möjligheter. Fru talman! Sjukvården borde med tanke på detta perspektiv, dessa enorma möjligheter, sjuda av glädje och framtidstro. Men så är det inte. I stället möts man av uppgivenhet. Man vill byta jobb och flytta. Verksamheten kännetecknas av ransoneringar och köer i stället för förnyelseglädje. Detta är problem typiska för en planekonomi. Inom sjukvården, som på så många andra samhällsområden, ligger innovationerna ofta i att det startas nya företag som utvecklar spännande idéer. Ett sätt att förverkliga idéerna är att anställda startar eget. Det försvåras om det finns starka offentliga institutioner som gör anspråk på monopolställning där finansiering och organisation fortfarande har de gamla öststatsekonomierna som förebild. Det är svårt att få till stånd den nyetablering av vård som är ett måste för en nödvändig förnyelse av sjukvården. Om vi ska klara av de ökade krav som utvecklingen kommer att ställa och ta till vara de möjligheter att skapa en välfärdsgenerator som erbjuds, måste vi reformera de stela, ineffektiva system som skapar köer och hindrar sjukvårdspersonalen i deras utveckling. Mer av den politik som har skapat problemen kan, fru talman, aldrig vara lösningen. Det behövs i stället mångfald och konkurrens. Monopol kostar, inom sjukvården som överallt annars. Ingen hävdar längre att monopol är effektivare än konkurrens, och ingen - utanför den inskränktaste Vänstern - tror i dag att planekonomi är bra på att producera vad det än må vara eller bra på att tillfredsställa behov. Ändock envisas socialdemokraterna med att just sjukvården ska drivas som en planekonomi. Det är i sanning gåtfullt. Fru talman! De svenska landstingen klarar inte längre av, trots sina goda resurser - ekonomiskt, materiellt och personellt - sin mest elementära uppgift, nämligen att ge människor vård i tid. Det är inte så att man sparar pengar på att låta folk stå i kö - man är bara inhuman. Förutom allt lidande och att alla kostnaderna för själva vårdinsatserna kan bli högre på grund av förvärrade sjukdomstillstånd, finns det andra kostnader förknippade med köerna. Det handlar om produktionsbortfall genom sjukfrånvaro, förtidspensioneringar samt de extra sociala stödinsatser som inte minst pensionärer kan behöva under väntetiden. Jag tar ett konkret exempel, nämligen kön för operation av gråstarr. I dag står ungefär 35 000 människor i kö för en sådan operation. Den sammanlagda kostnaden för att genomföra dessa operationer skulle enligt Sveriges Pensionärsförbund vara runt 225 miljoner kronor. Bara extrakostnaderna för att ha människor stående i kö, t.ex. hemtjänst, uppgår enligt SPF till över 100 miljoner. Alltså betalas ca 50 % av kostnaderna för operationerna genom mindre utgifter i annan kassa. Men man klarar inte resurssamordningen i dagens organisation, och därför får människor lida. Fru talman!

Därför far också personalen illa. I frustrationen över att ha ansvar men inte befogenhet att utnyttja sina kunskaper tilltar vantrivseln. Man vill allt oftare hitta en annan arbetsgivare än landstinget, och många har under de senaste åren allvarligt funderat på att sluta. Landstingen får allt svårare att rekrytera ny personal. För socialdemokraterna handlar det här om att lappa, laga och skjuta till lite extrapengar där förfallet är som mest uppenbart. Men framtidens utmaningar innebär krav på att ekonomiska resurser nyttjas bättre men också på att ny personal kan rekryteras. Det kommer att behöva anställas 15 000-20 000 personer per år under den närmaste tioårsperioden. Många undersökningar visar att ett ökat inslag av privata alternativ inom vård och omsorg är viktiga för att säkra tillgången på personal och för att förbättra den befintliga personalens trivsel och utvecklingsmöjligheter. Ökad mångfald och konkurrens ger också stora välfärdsvinster, inte bara genom bättre tillgänglighet och ökad kvalitet utan också därför att resurser frigörs genom ett bättre resursutnyttjande och kan, att döma av många genomförda studier, ge mer och bättre vård motsvarande kanske ytterligare 20 miljarder kronor - pengar som i dag inte kommer till bruk inom vården. Vem kan försvara att för samma vård, med samma kvalitet, kan det skilja med 40 % i kostnader? Om konkurrens förelåg och om, som i annan verksamhet, benchmarking tillämpades skulle sådant vara omöjligt. Fru talman! När man säger att svensk sjukvård är kostnadseffektiv glömmer man att den i dag har till synes låga kostnader, huvudsakligen genom att landstingsmonopolet har drivit fram en I förslaget om en nationell handlingsplan ligger en i grunden planekonomisk tanke om politikers makt och möjligheter som är djupt verklighetsfrämmande. All forskning och alla nya rön växer fram i en global miljö där nationella planer har föga betydelse. I stället krävs öppenhet och flexibilitet så att nya impulser snabbt kan omsättas i praktiska åtgärder ute i sjukvårdens verklighet. Det underlättas av en mångfald av oberoende aktörer. Vad svensk sjukvård behöver är en flexibel organisation, snarare än en hierarkisk struktur med ett politikerråd i toppen som vore det 60 och 70-talens östsstater som vi ska efterlikna. Vård och omsorg står inför en revolution när det gäller läkemedel, teknik, ledarskap och personalutveckling. Det värsta som kan hända vården är om man nu lyckas cementera en illa fungerande sjukvårdsstruktur. Tyvärr måste man konstatera att landsting och kommuner hittills nästan aldrig har gått före för att förnya verksamhet. Socialdemokraterna vill ju inte bara förbjuda vindstdrivande akutsjukhus, utan de har också alltid hindrat privata etableringar inom alla delar av vården. Fru talman! Att få vård av god kvalitet, när man behöver den, är en fundamental rättighet i ett välfärdssamhälle. Det är därför som vi föreslår att alla medborgare ska omfattas av en obligatorisk hälsoförsäkring. Inom ramen för den hälsoförsäkring som vi föreslår skulle det nuvarande landstingsmonopolet brytas upp, till förmån för en mångfald av vårdgivare. Ett kraftigt ökat utrymme för privata alternativ till den offentliga vården skulle på det sättet skapas. Med en obligatorisk hälsoförsäkring kan de offentliga resurserna utnyttjas bättre eftersom avvägningar mellan olika åtgärder - läkemedel, rehabilitering, vård, sjukskrivning och förtidspensionering - kan göras i ett helhetsperspektiv. Resurser frigörs för vård. Det skapas drivkrafter för förnyelse, mångfald, kreativitet och ökat inflytande för personalen - drivkrafter som gör att man leder utvecklingen, inte bara följer efter. Att ersätta dagens föråldrade landstingsmonopol med en modern försäkringslösning är inte gjort i en handvändning. Det finns akuta problem som måste lösas. Vi vill därför omedelbart införa en nationell vårdgaranti som innebär att ingen ska behöva vänta längre än tre månader på operation eller behandling. Klarar inte det egna landstinget av att ge vård inom den tiden ska man kunna få vården utförd hos ett annat landsting eller hos en privat vårdgivare. Med vårdgarantin synliggör man för landstingen - och för de enskilda sjukhusen - en del av de kostnader som köerna i vården för med sig. Genom att inte ta emot patienter går sjukhusen miste om pengar och uppmuntras att förändra verksamheten så att köer inte uppstår. Resurserna nyttjas bättre. Pengarna följer patienten till den vårdgivare som hon eller han väljer, varför vårdgarantin kan ses som ett första steg mot en obligatorisk hälsoförsäkring. Likaså är det viktigt att samordningen av samhällets resurser snabbt kommer i gång. FINSAM modellen bör därför genomföras som ett första steg över hela landet. Fru talman! Det kommer att bero på oss själva och på de beslut som vi fattar om den svenska sjukvården ska bli en framtidsbransch eller om den ska bli en krisbransch. Främst måste vi för våra egna patienters skull ligga i frontlinjen, vara bäst. Det är spjutspetsen i vårdens utveckling som riskerar att gå förlorad om vi fattar fel beslut. När spjutspetsen försvinner, försvinner också möjligheten för Sverige att vara ett intressant land på den globala sjukvårdskartan. Konsekvenserna för sysselsättning, näringsutveckling och välfärd blir naturligtvis helt olika beroende på vilken väg man väljer. Vi moderater vill se sjukvården som en viktig del i den nya ekonomin. Vi vill byta perspektiv på sjukvården från kostnad till resursskapande verksamhet - en tillväxtmotor som är högteknologisk, forskningsintensiv och kompetensrik med en välutbildad personal. Vi ser möjligheter där socialdemokraterna bara tycks se svårigheter och problem. Fru talman! Jag står givetvis bakom alla våra reservationer men nöjer mig med att yrka bifall till reservation 1.

Fru talman! Hälso och sjukvården är nog ett av de områden i samhällslivet som diskuteras mest ute bland de många människorna i Sverige och det är egentligen inte konstigt. Hälso och sjukvården är ju för de flesta en viktig del av samhällets välfärd och trygghet. Det finns en stark tilltro hos folkflertalet till att det svenska sjukvårdssystemet, sett i relation till andra länder, är effektivt och håller god kvalitet. Den tilltron är, menar Vänsterpartiet, än så länge relativt välgrundad. Samtidigt erfar många människor i sina kontakter med vården att det finns allvarliga problem som måste åtgärdas och som på sikt utgör hot mot målsättningen att ge god vård på lika villkor för hela befolkningen. Problemen utgörs t.ex. av långa väntetider, av överbeläggningar, av underbemannad personal som slits mycket hårt och av återkommande rapporter om en sviktande sjukvårdsekonomi. Dessa tendenser har på många håll i landet börjat växa till mycket stora problem. 90-talet - med kraftig ekonomisk åtstramning, med hög arbetslöshet och med stora nedskärningar - har på många sätt varit en mycket besvärlig tid för många människor. Stora delar av de offentliga välfärdssystemen har också genomgått en ekonomisk och verksamhetsmässig eklut. Sjukvården har under denna tid brottats med stora resursproblem. Den har fått se personalstyrkan kraftigt reduceras, och antalet vårdplatser har dramatiskt minskat; detta samtidigt som stora förändringar genomförts. Så har exempelvis stora reformer genomförts för de äldre, de funktionshindrade och de psykiskt sjuka. Dessa reformer har inneburit viktiga positiva förändringar men genomförandet har också varit förknippat med stora omställningsproblem för många av de berörda människorna. En del problem är ännu inte lösta på ett tillfredsställande sätt. Samverkan mellan landsting och kommuner inom de aktuella reformområdena fungerar på många håll ännu inte på ett godtagbart sätt. Vi får hoppas att den utredning som nu pågår kring samverkan resulterar i konkreta förslag till förbättringar. Det är mycket viktigt för att vården ska fungera i hela kedjan. Samtidigt som sjukvården under 90-talet har varit utsatt för hårda effektiviseringskrav och neddragningar har de reella behoven av vård hos befolkningen ökat under senare år, inte minst som en följd av den ökande andelen äldre. Efterfrågan på vård har också ökat till följd av snabbt ökande behandlingsmöjligheter för många symtom. Dessa nya möjligheter är givetvis glädjande men ökar ytterligare kraven på sjukvården. Med 90-talets utveckling i väl bevarat minne är det naturligt för oss i Vänsterpartiet att aktivt arbeta för att tillföra nödvändiga ökningar av resurser till vården framöver. Den vårdmiljard som kommer år 2001 är ett steg i denna riktning och ägnas de viktiga områdena primärvård, äldrevård och psykiatri. Under de tre följande åren faller ytterligare 8 miljarder ut till vården från försvarsuppgörelsen, vilket också bekräftas i vårbudgeten. För Vänsterpartiets del är det självklart att betona att ytterligare medel kan behöva tillföras vården framöver. Behoven och efterfrågan är fortsatt mycket omfattande. Vänsterpartiet verkar för en sjukvårdspolitik som ska garantera en god vård på lika villkor för hela befolkningen - en rättvis sjukvårdspolitik där prioritet ges åt de svårast sjuka. Vi är fortsatt övertygade om att en sådan rättvis sjukvårdspolitik bäst gagnas av såväl offentlig finansiering som offentlig drift. Vi tror inte att omfattande privatiseringar gagnar en rättvis sjukvårdspolitik, och vi tror att det är av utomordentligt stor vikt att samhället genom demokratiskt valda organ på rätt nivå behåller styrning av och resurstilldelning till sjukvården. Vi ser i dag alltfler tecken på att växande delar av sjukvården förvandlas till en marknad. Det gäller driften av primärvården, det gäller mindre sjukhus och numera också ett stort akutsjukhus - och det finns bud på fler. Till yttermera visso erfar vi också att marknaden för privata försäkringslösningar på sjukvårdsområdet är stadd i snabb tillväxt. I dag har 115 000 svenskar sådana privata sjukvårdsförsäkringar. Det är ofta storföretag som betalar försäkringarna åt sina anställda. Försäkringsbolagen anger att antalet ökat med 30 % per år de senaste åren. I första hand är försäkringarna kopplade till behandlingar på privatkliniker. På senare tid har planering också skett kring samverkansavtal mellan offentliga sjukhus och privata försäkringsbolag. Gräddfilerna förbereds alltså. Det finns tydliga kopplingar mellan privat drift och privat finansiering av vården. Vänsterpartiet anser att sjukvården måste tillföras resurser under kommande år för att klara framtidens behov och efterfrågan och dimensioneras så att en rättvis sjukvård kan garanteras. Vi menar att sådana ambitioner bäst gagnas av att vården även framgent är offentligt finansierad och i huvudsak drivs i offentlig regi. Fru talman! En framsynt hälso och sjukvårdspolitik tar också sikte på att förhindra sjukdomar och skador bland befolkningen. Ett brett förebyggande hälsoarbete är utomordentligt viktigt, och det enda hållbara sättet att göra besparingar i vården. Särskild uppmärksamhet bör riktas mot de grupper som uppvisar konsekvent högre ohälsotal. Företagshälsovården behöver förstärkas. De allvarliga tendenser vi i dag ser till s.k. utbrändhet, ökad frekvens av långtidssjukskrivning och tidig utslagning ur arbetslivet måste motverkas. Kvinnors hälsa är ett område som behöver uppmärksammas mer än vad som sker i dag. Det har sagts förut att mannen ofta är norm när det gäller diskussioner kring hälsoproblem och forskning kring hälsoproblem. De forskningsrapporter kring kvinnors hälsa som ändå görs pekar i många fall på undanskymda aspekter när det gäller kvinnors hälsa och sjukdomar. Det kan man bl.a. utläsa i de rapporter som Yrkesmedicinska enheten vid Stockholms läns landsting tagit fram. Ibland uppmärksammas upprörande skillnader i hälsoförhållanden, såsom det som rapporterades i Välfärd vid vägskäl för några månader sedan. Där redovisades utvecklingen av dödligheten under 90 talet för olika grupper i samhället. Den enda grupp där dödligheten inte gått ned är kvinnor i s.k. okvalificerade arbetaryrken. Alla andra grupper redovisar sjunkande dödlighet. Detta faktum är oacceptabelt, menar vi i Vänsterpartiet. Vi kan också notera att långtidssjukskrivning och s.k. utbrändhet ofta drabbar kvinnor, inte minst i offentlig sektor. Det finns alltså oacceptabla skillnader mellan mäns och kvinnors hälsosituation till kvinnornas nackdel som måste åtgärdas. Det finns också kunskapsluckor om kvinnors hälsa som måste fyllas. Fru talman! Carlinge Wisberg ska senare i debatten diskutera den reservation som Vänsterpartiet har lämnat när det gäller utredning av lobotomiverksamheten i Sverige. Jag berör därför inte denna i mitt anförande. Fru talman! Som jag sade i början av mitt anförande är det viktigt med en nyanserad debatt om hälso och sjukvården som inbegriper de stora problem som finns och som måste åtgärdas. Men en nyanserad debatt kräver också att de stora kvaliteterna i svensk sjukvård lyfts fram, vilket tyvärr inte alltid görs. Det finns en god grund att bygga vidare på. Den viktigaste grunden är naturligtvis de stora engagerade och kunniga personalgrupperna inom vården. Det är alldeles nödvändigt att deras kunskaper och deras engagemang tas till vara bättre, och att vården genomgår en tydlig demokratisering framöver. Ännu fler ovanifrån påförda omorganisationer och systemskiften är inte till gagn för att utveckla verksamheten. I stället bör ansvariga politiker och tjänstemän på ett bättre sätt ta till vara nytänkande och initiativ från personalgrupper på det lokala planet. På samma sätt är det också av avgörande vikt att ytterligare steg tas för att verkligen sätta patienterna i fokus. De är ju på alla sätt de verkliga huvudpersonerna i vården. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservationerna 2 och 44 i betänkandet SoU9. Vi i Vänsterpartiet står givetvis bakom alla våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag inte bifall till dessa.
Fru talman! Jag tycker att Rolf Olsson på ett alldeles utmärkt sätt beskriver problemen med köer och med att vården inte klarar sin uppgift. Han tar också upp förhållandet att antalet privata försäkringslösningar ökar, vilket just är ett tecken på att sjukvården inte förmår svara upp till det som människor som betalt skatt kräver av den. De betalar i stället en gång extra, eller så betalar företag åt dem. Det blir en gräddfil. Detta kan vi inte förbjuda, men vi moderater tycker att det är onödigt. Det ska inte behöva vara på det sättet, utan sjukvården ska kunna klaras utan sådana lösningar. Det är därför som vi vill få in de krafter som kan effektivisera. Vi vill få bort monopolen och få in mångfald och konkurrens. Rolf Olssons lösning är att säga att de offentliga monopolen ska fortsätta trots att de visat sig vara ineffektiva överallt. Varför vill inte Rolf Olsson ta till vara de möjligheter som finns till effektiviseringar och förbättringar av sjukvården, så att vi slipper de här sakerna? Då slipper människor stå och köa, och vi får ut mer resurser. Kan Rolf Olsson möjligen förklara detta genom att ge ett enda exempel där ett offentligt monopol har visat sig effektivare än en marknad med flera konkurrenter, med mångfald i vården och med nya idéer där flera arbetsgivare förekommer? Ge oss ett enda sådant exempel!

Fru talman! Jag fick inte precis något svar eller något exempel där monopolen skulle fungera bättre. I stället är det så, precis som Rolf Olsson säger, att när man har nedskärningar och annat finns det ännu större skäl att försöka effektivisera och ta till vara de resurser man har. Det är ju det som man skulle göra! Rolf Olsson tar också upp det vanliga argumentet att Sverige inte satsar så mycket på sjukvård om man jämför BNP. Men det beror ju, som jag nämnde förut, huvudsakligen på att vi håller lönerna så låga i Sverige att det ger en låg andel av BNP. Detta är anledningen till att alltfler tittar på arbete utomlands och vill flytta härifrån - inte för att skaffa kunskap och komma tillbaka, utan helt enkelt därför att här är det icke klimat för att arbeta i vården längre. Detta är förödande på sikt, och vi måste komma åt det. Då måste det till nya saker. Det hjälper inte att stoppa mer resurser i en organisation som visar att den inte fungerar och som inte kan producera för en krona vård när den får en krona. På grund av de perversa incitament som finns i strukturen premierar man sämre förhållanden hellre än dem som arbetar bra. Har man långa köer får man mer pengar, för då har man visat att man inte klarar verksamheten. Den som är effektiv och duktig får däremot inte någon belöning. Det är det som vi måste vända på om vi ska kunna nyttja de goda saker som finns i svensk vård, och som Rolf Olsson mycket riktigt tagit upp. Men vi har inte så lång tid på oss, och därför kan vi inte stå som Rolf Olsson och säga: Här ska vi fortsätta som förut - vi ska bara stoppa in mer pengar i den lilla fungerande organisation som är planekonomisk, och ett rent monopol.
Fru talman! Mångfald är inget begrepp som vi i Vänsterpartiet avvisar. Men vi sätter inte likhetstecken mellan mångfald och privatisering, till skillnad från Leif Carlson. Vi anser att vi ska bejaka mångfald. Vi ska framför allt bejaka idéer, kunskaper och engagemang hos de stora personalgrupper som finns ute i sjukvården. Som politiker och beslutsfattare ska vi lyssna mycket mer på idéer och ta till vara idéer om utveckling ute hos personalgrupperna. Det tror vi verkligen behövs. Jag har hört Leif Carlson prata tidigare när han har gjort jämförelser med öststatsekonomier och planekonomier. Det är naturligtvis en verklighet som jag inte kan ställa upp på eller bejaka. Vi tycker inte att det stämmer med bilden av svensk sjukvård. Vi ska dessutom jobba på att ytterligare öka mångfalden så att personalens idéer kommer fram. Det hade ju varit möjligt för Moderaterna att göra verklighet av dessa vackra ord i de stora regioner där man nu har det politiska ansvaret. Jag tycker inte att jag märker någonting av detta. Det är i stället så att problemen har förvärrats sedan Moderaterna har kommit till makten i de stora sjukvårdsapparaterna i Västra Götaland, Stockholm och Skåne. Det är långt mellan de uttalade orden från Leif Carlson och verkligheten i de här regionerna, inte minst i Västra Götaland där ekonomin praktiskt taget befinner sig i fritt fall. Det är långt mellan orden.